Herr talman! Jag hade tänkt börja med att tala om skogens betydelse för landet. Det har en del gjort före mig, så jag ska fatta mig rätt kort. Vi kan säkert påminna varandra och många andra om att skogen är vår i särklass största exportnäring. Det är en förnyelsebar resurs som bokstavligen växer så det knakar. Vi ökar virkesförrådet i det här landet med 30 miljoner skogskubikmeter per år. Det är väldigt mycket. Träet som material har också framtiden för sig, men det krävs mycket hårt arbete när det gäller vidareutveckling, klusterbildningar och marknadsanpassning. Men det är ett annat kapitel. Herr talman! Om statens köp av Assi Domän tycker vi olika här i kammaren. Vi ska också helt klart konstatera att det har hänt en hel del de senaste 10-15 åren både när det gäller avsättningar till reservatsändamål och när det gäller virkeshandeln, som nu inte alls ser ut på det sätt som den gjorde tidigare. Nu opererar ju de stora skogsbolagens inköpare som inköpsorganisationer, och det är en väsentligt ökad konkurrens på rundvirkesmarknaden. Från Centerpartiets sida tycker vi att flera av de grundläggande motiven för detta köp är acceptabla. Omarrenderings och tillköpsmöjligheter ska skapas för det enskilda skogsbruket. Vid avsättning av skogsmark för olika typer av reservat av miljö och kulturskäl - det tenderar faktiskt att bli väldigt omfattande i dag - ska vid en likvärdig skyddsstatus, och det kan ha blivit missuppfattningar av vår reservation på den punkten, statens mark kunna tas i anspråk. Det är faktiskt så, det vill jag passa på att säga, att just reservatshoten i många län är det som enskilda skogsägare i dag känner störst oro för inför framtiden. Det är självfallet enklare och billigare för staten att kunna ta del av sitt eget markinnehav för detta ändamål än att driva komplicerade, juridiska processer. Det är något som nu rätt ofta förekommer, det vet jag av egen erfarenhet från min del av landet. Om det finns skäl att avsätta privat skogsmark, som ju faktiskt ofta kan vara mer skyddsvärd, ska statens mark kunna erbjudas som bytesmark. Det är för den enskilde skogsägare som vill fortsätta med sin verksamhet ofta att föredra framför direkt ekonomisk ersättning. Förslaget till utförsäljning är enligt Centerpartiets mening helt otillfredsställande. Det är också skälet till att vi yrkar avslag på förslaget i betänkandet. Staten ska inte äga mer än på sin höjd ca 10 % av skogen. Dock finns det som jag tidigare nämnt skäl för att ha ett mindre och samlat skogsinnehav. En mycket mer kraftfull utförsäljning av lämpliga delar av den statliga skogen hade skapat förutsättningar för en mer positiv utveckling i många skogsoch landsbygder över hela landet, inte bara i Norrlandslänen som en del trott. Jag har tagit reda på markkartan för det nya samlade bolaget. Där visar fakta att det finns mer än 630 000 hektar i Götaland och Svealand. Det är alltså inga små arealer. Tyvärr blev regeringens försäljningsprogram bara en tumme även om man skulle leva upp till formuleringen att volymen av försäljning på sikt kan uppgå till mellan 5 % och 10 %. Om vi tolkar det positivt kan det bli 10 %. På den punkten vill jag gärna ha ett besked av Socialdemokraternas talesman K G Vårt förslag är att det krävs en försäljning av 15 20 % av det blivande bolagets skogsmarksareal. Det skulle skapa ett fritt ägande och ha en positiv effekt för berörda bygder. Det kommer också som jag sade att kunna ge effekt över hela landet. Ni hade nu chansen från Socialdemokraternas sida att genom en betydande utförsäljning av skogsmark till enskilda ägare och brukare komma bort från det schackrande om skogen som eljest kan bli fallet. Vi menar från vår sida, det vet alla här och säkert många fler, att den svenska skogens omloppstid är utomordentligt lång. Till K G Abramsson vill jag säga att i våra delar av landet är den mer än 100 år. Då behövs det en långsiktig, genomtänkt ägarstrategi och skogspolitik. Varför tog ni inte den här chansen att sätta det enskilda ägandet av skogen, som vi också förespråkar, klart före ett aktieägande av skog? Herr talman! Ett spritt, småskaligt skogsbruk har förutsättningar att, förutom en högre produktion, också skapa högre och mer uthålliga naturvärden än det storskaliga trakthyggesbruk som Assi Domän hittills förknippats med. Jag väntar med spänning på beskeden om regeringsföreträdaren K G:s motiv för att inte bejaka en ökad utförsäljning av skogsmark till det enskilda skogsbruket. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! I en fungerande marknadsekonomi fyller staten en viktig funktion som stiftare av de lagar och regler som ska följas, som beslutsfattare när det gäller de skatter som ska betalas och som myndighetsutövare i form av rättsvårdande och marknadsvårdande instans. Att på samma gång vara aktör på marknaden blir en orimlig sammanblandning av roller. Vi liberaler vill att fler människor ska vara ägare av företag. En privatisering av statens ägande erbjuder just en möjlighet att sprida privat ägande till flera. Därför privatiserade också den förra borgerliga regeringen Assi Domän och spred ägandet till svenska folket. Herr talman! Det finns många exempel på statligt och kommunalt ägande som snedvrider konkurrensen genom en öppen eller dold subvention och diskriminerande offentlig upphandling. Därigenom får privata företag sämre lönsamhet och expansionsmöjligheter, och några kan t.o.m. tvingas lägga ned sin verksamhet. Politiskt subventionerade konkurrenter skapar också en extra osäkerhet för privata företag som för sin försörjning enbart är hänvisade till att tillfredsställa kundernas efterfrågan och som inte kan falla tillbaka på att tillfredsställa politiska önskemål. I stort sett samtliga statliga företag agerar dessutom på en marknad där det finns privata företag som är just konkurrenter. År 1991 var Assi Domän ett helstatligt bolag. För att sprida ägandet och ge bolaget Assi Domän tillgång till externt riskkapital beslutade den borgerliga regeringen 1994 att sälja 49 % av aktierna i bolaget, motsvarande ungefär 53 1⁄2 miljoner aktier. Resterande 30 % såldes till svenska och utländska institutioner i ett anbudsförfarande för att få ett marknadsmässigt pris. Assi Domän blev en folkaktie. Med denna proposition ändrar regeringen uppenbarligen strategi och prioriterar i stället färre leverantörer och mer statlig kontroll. Förslaget om socialisering av Assi Domän är dessutom osnyggt gentemot övriga ägare. Det är inte bra att budet kommer från huvudägaren staten som redan äger 35 % av bolaget, som dessutom har tillsatt styrelsen, som bestämmer spelreglerna för aktörerna och som även är domare. Herr talman! Sammanblandningsekonomin är nu total. Regeringen, med näringsminister Björn Rosengren i spetsen, anser också att motivet till budet på Assi Domän är att skogsindustrins betydelse för svensk export är så viktig att råvaruförsörjningen inte kan lämnas i händerna på privata aktörer. Det säger väl i stort sett allt? Han säger också att det är viktigt att den svenska skogen inte bara blir en lekstuga för dem i Sverige med mycket pengar. Det är märkliga uttalanden. Och staten ska fortsätta att öka sitt ägande av skog. Dessa motiv och en så nedvärderande syn på privat ägande väcker fler frågor än de faktiskt besvarar. Herr talman! Kommer det att innebära att alla viktiga exportindustrier ska räkna med statliga råvaruleveranser i framtiden, och av vilka skäl? Gäller det såväl Ericsson och Volvo som jordbruket och livsmedelsindustrin? Detta är frågor som vi måste ställa oss. Assi Domän behövs som en stor aktör på skogsmarknaden i konkurrens med helstatliga Sveaskog och övriga aktörer. Herr talman! När det gäller sekretessen kan jag instämma i allt väsentligt som Per Westerberg och Inger Strömbom tidigare har anfört. Sekretessverktyget ska brukas, inte missbrukas. Herr talman!

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på reservationerna. Jag skulle först vilja säga något om statligt ägande av företag. Från socialdemokratisk sida har vi en ganska pragmatisk inställning till att äga företag och vad vi ska göra med företagen. Vi kan både se och höra att borgarna snarare har en dogmatisk eller doktrinär inställning till det statliga företagsägandet. Det är alltså fråga om en ideologisk fastlåsning som de håller sig kvar vid. Vi tycker att det faktiskt måste vara tillåtet för staten att äga företag. Det är bara att konstatera att de statliga företagen går ganska bra. Det är klart att vi har lite olika intressen av vilka företag som staten ska äga. Men särskilt intressant tycker vi att det är att ha kontroll över företag som hanterar de viktiga naturtillgångarna malm, vattenkraft och skog. Det är bra för Sverige, det är bra för svenska folket, och jag tror också att det är bra för statsfinanserna. Statens företag ger alltså god avkastning som kommer oss alla till del. Frågan om detta förvärv av Assi Domän har tydligen upprört framför allt moderaterna. De talar om socialisering, och det verkar som om det är en stor katastrof i antågande. Det tycker inte vi, och det är många andra som inte tycker det. Om man tittar på vad svenska folket har att säga om detta, vad de små aktieägarna har att säga om detta och vad ganska många företagsledare som är involverade i sågverksnäringen har att säga om detta, så tycker faktiskt alla att det är bra. Det är märkligt. Här försöker moderaterna hävda motsatsen. Nej, det finns också andra intressenter som ställer upp för detta, t.ex. naturvännerna som tycker att vi ska ha kontroll över vad vi gör med skogen och skogsmarken. De tycker att detta är bra, och det gynnar intressen som vi har att ta ett stort ansvar för. Som jag sade är de borgerliga partierna inte intresserade av detta utifrån mer ideologiska utgångspunkter än andra. De säger att statligt ägande och statlig styrning är ineffektivt och innebär stora kostnader för svenska medborgare. Det är enligt vår mening fel. Det är inte bara moderaterna som ställer upp på denna linje. Om man tittar på de motioner som har väckts med anledning av denna proposition och under allmänna motionstiden kan man nästa tro att man har klippt och kopierat i varandras motioner. Argumenteringen kring dessa frågor är likadan, nämligen att staten inte ska äga företag, att staten inte kan driva sina företag på ett effektivt sätt, att det innebär kostnader för svenska medborgare och att man inte ska skapa regler och samtidigt vara domare, osv. Vi tycker inte att det är på det sättet. Det känns faktiskt tryggt att veta att de viktiga naturtillgångarna ägs av svenska staten, i LKAB, i Vattenfall och i Sveaskog med den ökning som nu är aktuell och som tas upp i den proposition som vi nu diskuterar. Vad är det som är bra med denna affär som vi nu ska göra? Jo, det har sagts tidigare och framgår ganska tydligt av propositionen, nämligen att vi ska kunna vara en aktör när det gäller omarronderingsfrågor och att vi ska kunna medverka i markbyten. Vi förstärker också möjligheten att vara en stark aktör när det gäller utbudssidan på vedråvara, och vi skapar mindre inlåsningseffekter, vilket sågverken och kanske framför allt köpsågverken, allra helst i norra Sverige, är mycket medvetna om. Det har också bekräftats av företrädare för sågverksnäringen att det tidigare förvärvet som Sveaskog innebar har uppskattats. Det är vidare bra att vi ska kunna avsätta tillräckligt med mark för naturvårds och kulturmiljöändamål. Men här vill jag säga - så att det inte ska missuppfattas - att det inte ska vara lättare att avsätta statlig mark än annan mark för naturvårdsändamål, som Åke Sandström lite grann antydde. Det är naturligtvis kvaliteterna som ska avgöra, och inte vem som äger marken. Men under likvärdiga förutsättningar så kan vi välja statlig mark om det behövs avsättas mark - det kan jag hålla med Åke Sandström om. Vi har mycket tydligt sagt i betänkandet att vi ska hålla oss till strikt affärsmässiga och kommersiella villkor i alla affärer som ska göras när det gäller avsättningar osv. Denna affär innebär en effektivare skogsförvaltning enligt regeringens proposition. Innehavet som staten har i dag är för litet för att vi ska få en effektiv förvaltning och för att vi ska kunna bedriva verksamheten på ett rationellt sätt. Genom denna affär avvecklar också staten sin skogsindustriella verksamhet och koncentrerar sig på skogsägande och skogsförvaltning med målsättningen att avkastningen ska vara hög och uthållig. Utskottet diskuterade i samband med det förra förvärvet och skapandet av Sveaskog villkoren och riktlinjerna för förvaltningen. De villkor som ska gälla för detta tillskottsköp och denna förstoring och förökning ska gälla också i det nya bolaget - det nya Sveaskog. Det ska alltså vara fråga om att erbjuda tillskottsmark för arrondering och tillköp, och - vilket jag tycker särskilt borde tilltala Centerpartiet - detta skulle gynna det småskaliga skogsägandet genom att man från regeringens sida tydligt i propositionen skriver att man ska hjälpa till att stärka det enskilda skogsbruket. Man har också sagt att det ska gälla alldeles särskilt i glesbygden, vilket jag naturligtvis är speciellt glad för eftersom jag de facto representerar glesbygden. Jag tycker att Centern skulle ha accepterat detta i mycket större utsträckning, men man gillar inte den lilla volym som man tycker att det innebär. Jag tycker att det gäller ganska mycket skogsmark. Från regeringens sida säger man ju att man kan tänka sig att avveckla mellan 5 och 10 %, och det är ganska stora arealer. Jag vill kalla det som Centern föreslår för en privatiseringsplan. Den är inte bra. Regeringen har gått Centern till mötes på ett påtagligt sätt, och jag tycker därför att det är en onödig invändning som Om man tittar i motionerna ser man att de borgerliga partierna vill privatisera utifrån motivet att skogsförvaltningen skulle bli effektivare och mer lönsam och därigenom mer hälsosam för svensk ekonomi. Jag tycker att man riktigt ser hur bockfoten sticker fram här, Per Westerberg. Som jag har sagt så är det enbart av ideologiska skäl man vill privatisera - eller av dogmatiska och doktrinära skäl. Så skulle man också kunna uttrycka det. Staten ska enligt vår mening kunna äga företag, och särskilt företag som har betydelse för en positiv samhällsutveckling. Det tycker jag att de företag har som arbetar med våra gemensamma naturtillgångar. Staten ska också kunna äga företag för att tjäna pengar till sina medborgare. Det kan inte vara fel. Jag vill peka på att Sverige inte är unikt när det gäller att äga mark. Någon har nämnt USA - eller Kanada i alla fall. Kanada och USA äger mycket mer skog än vad Sverige kommer att göra. Det har också påståtts att staten inte sköter sin skog på ett bra sätt. Det är fullständigt felaktigt. Om man tittar på de utvärderingar som har gjorts av skogspolitiken så visar det sig att staten ligger väldigt långt framme när det gäller att sköta sin skog. Där finns det alltså enligt min mening inga argument att hämta. Staten är föregångare på det området. Slutligen vill jag säga några ord om sekretessfrågan. Tyvärr har Moderaterna ägnat merparten av tiden i utskottet åt att diskutera sekretessfrågor, och inte innehållet i propositionen. Jag tycker inte att näringsutskottet ska vara arena för denna typ av prövning. Vi har faktiskt institutioner som hanterar detta. Jag tror att konstitutionsutskottet är mycket bättre på det. Jag tycker de facto att regeringen har hanterat sekretessfrågan på ett korrekt sätt, och vi har inga som helst invändningar emot det. Utskottet har haft all möjlig information. Man har haft hela ärendet till sitt förfogande och det underlag som man behöver för att kunna bedöma saken rätt.
Herr talman! Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda. När det gäller sekretesstämplarna så är det nog ganska liten tid som har ägnats dem totalt. Jag vill även notera för K G Abramsson att det faktiskt är utskottet som självt kan häva varje sekretesstämpel fullt ut. Vill K G Abramsson ta över den delen när regeringen vägrar så välkomnar jag detta. Det kanske kan leda till ökad offentlighet. Som jag sade ska man inte låta min lilla sons beteende få dominera. Herr talman! Vi fick inget svar på frågan om hur mycket Socialdemokraterna ska gå in för ytterligare skogssocialisering. Hur är det med malmen? Är det bara järnmalm som är intressant? Och hur är det med vattenkraften? Är det bara en del som är intressant, eller är det fortsatta socialiseringar som står på agendan? Det tycker jag att svenska folket har rätt att få reda på. Och hur är det när det gäller råvaruförsörjningen till viktig svensk industri? Skogen är viktig. Men hur är det med det andra? Behöver underleverantörerna på småländska höglandet till den svenska bilindustrin eller teleindustrin också socialiseras? Även den industrin är ju så viktig att råvaruförsörjningen inte - för att återge vad som har sagts - ska ländas till enskilda att hanteras. Min andra fråga gäller skogsvården. Jag är en stor anhängare av skogsvård. När jag drar parallellen till Kanada så gör jag det för att näringsministern i sin argumentation har dragit in Kanada. Jag vet faktiskt inga naturvårdsorganisationer eller andra som har velat hylla det kanadensiska sättet att sköta skogsavverkningar. För mig är det den gamla traditionen av självägande svenska bönder, så många enskilda och så mycket mångfald och pluralism som möjligt, som skapar utvecklingen i skogen och arbetstillfällena i glesbygden. Då får man inte ha ett sådant förakt och prata om att även rika kan leka och vara med som skogsägare. Jag tror att man betraktar de flesta skogsägare som mer eller mindre förmögna.
Herr talman! Sekretessfrågeställningen, och inte saken, har de facto varit huvudfrågan i utskottshanteringen för Moderaterna. Det beklagar vi. Sekretessbedömningen kan naturligtvis göras också av näringsutskottet. Men näringsutskottets majoritet har bedömt detta och konstaterat att regeringen har gjort en riktig avvägning när det gäller vilka dokument som kan släppas ut och vilka som ska sekretessbeläggas. Det har också skett i samråd med utskottsmajoriteten. Vad gäller råvaruförsörjningen så har jag i mitt inlägg talat om naturtillgångar - skog, vatten och malm - som vi tycker är en gemensam angelägenhet för svenska folket. Det är i huvudsak där som vi har ett intresse. När det gäller det statliga ägandet över huvud taget har jag också sagt att vi är för en pragmatisk inställning till vilka företag som staten ska äga och driva. Det kan ju vara olika från tid till annan. Jag tror inte att det är hälsosamt att vi en gång för alla ska låsa någon form av ägarpolitik eller ägarpolicy på detta område. Som jag sade tidigare kan jag också konstatera att den svenska staten sköter skogsvården genom sitt företag på ett mycket föredömligt sätt. Detta framgår också tydligt av den redovisning som utskottet har gjort, och det kan de facto inte förnekas. Sedan har jag inte sagt att privata skogsägare inte sköter sin skog på ett bra sätt. Men utvärderingarna anger vem som tar täten härvidlag. Jag tror också att statligt skogsägande är bra för sysselsättningen i glesbygd. Det har antytts att det skulle vara sämre, men under de år som jag har bott i norra Sveriges inland har Assi Domän som skogsägare haft väl så mycket att sätta på fötterna när det gäller sysselsättning som det privata skogsbruket.
Herr talman! Vi kan först notera att Assi Domän under den här perioden har varit helt eller delvis privatägt. Dessutom har Sveaskog och även Assi Domän haft avtal för att klara både naturvården och markbytena vid bildande av naturreservat och andra arronderingsfrågor för det enskilda skogsägandet. Det är inte i första hand vi som är dogmatiska i dessa delar. Vi försöker att skapa principer där vi ser att det fungerar väl. Jag nämnde lite skämtsamt den stora marksocialiseringen på 1600-talet. Den ledde till en förödande utveckling under 1700-talet. Det var ingen framgång för stora statliga interventioner. Det hade varit mycket bättre med enskilt ägande och i stället någon form av skatterätt. K G Abrahamsson har inte svarat på frågan hur mycket man ska socialisera av skogen, malmen och vattnet. Jag har förstått att det ska vara någon form av pragmatism, men jag har inte fått några svar på om det bara är historiens bananskal som har råkat att ge staten det som han anser ska vara statligt och sedan tar man stora socialiseringssteg av det ena eller andra skälet som är väldigt svårt att utröna. Vad avser sekretessbeläggningen noterar vi bara att om allt av betydelse ska finnas i prospektet och det ska granskas av Finansinspektionen borde man också ha kunnat häva sekretesstämpeln i mycket större utsträckning. Det finns skäl att tillämpa offentlighetsprincipen när det berör hundra tusentals svenska medborgare. Då borde man inte hysteriskt hävda sekretessen. När det gäller sakfrågan Assi Domän har inget funnits att pröva i utskottet i och med att socialdemokraterna har stått som tennsoldater.

Herr talman! Det är visst en fråga om dogmatism från Moderaternas, Kristdemokraternas och Folkpartiets sida att hävda att staten inte skulle kunna äga företag inom viktiga områden som hanterar våra naturtillgångar. Genom historien har det visat sig att det har varit bra att staten har förfogat över viktiga naturtillgångar. Man får ju faktiskt laga efter läge. Per Westerberg uppehåller sig 300-400 år tillbaka i tiden. Vi lever i nutid på 2000-talet och ska hantera de frågor som i dag är aktuella. Man kan inte hänvisa till historien och säga att det då var dåligt och att det i dag också är dåligt. Vi visar på resultat, och det statliga företagsägandet, inklusive Sveaskog, har visat att staten kan uppträda som en god företagsägare. Staten kan göra bra affärer och skapa mervärde som kommer svenska medborgare till del.
Herr talman! K G Abramsson har ett par gånger sagt att staten sköter sin skog föredömligt. Men enligt rapporter i skogstidningar har Assi Domän, där ju staten är den störste ägaren, hittills inte lyckats leva upp till de certifieringskrav som FSC ställer. Assi Domän har fått 142 anmärkningar, varav tre bedöms som allvarliga. Därmed är Assi Domän den skogsägare som har fått flest anmärkningar, trots att man var först ut i certifieringen och borde ha hunnit längst. Andra rapporter i skogstidningarna berättar som att Assi Domän har anmälts för brott mot skogsvårdslagen. Då vill jag fråga: Tyder detta verkligen på att bolag där staten är den största ägaren är så förträffliga och så föredömliga?
Herr talman! Jag har kanske inte läst samma tidningar som Inger Strömbom har läst. Jag har läst det faktaunderlag som utskottet självt har tagit fram. Det står att läsa i betänkandet på s. 17 där man redovisar att staten mer än någon annan skogsägare har klarat av detta med skogsvården på ett mycket föredömligt sätt. Sedan kan jag mycket väl tänka mig att när det gäller alla de krav som ställs i fråga om den certifierade skogen kan man på en och annan punkt göra fel. Den saken är alldeles klar. Dessutom måste jag erinra Inger Strömbom om att det finns två olika certifieringssystem i Sverige. Förhållandevis mycket av det privata skogsbruket har certifierat sig enligt en annan metod än den som staten har använt och som är officiellt godkänd. Jag tycker att det är missvisande att, som Inger Strömbom gör, hänvisa till tidningsartiklar i stället för att gå till betänkandet där vi redovisar fakta i det här målet.
Herr talman! Jag måste säga att jag blir besviken på K G Abramsson. Jag trodde att han var en seriös politiker som själv försökte ta fram fakta i kontakter med andra i omvärlden, med sakkunniga inom det här området och inte bara förlitade sig på den text som råkar finnas i utskottets betänkande. Världen är större än så. Jag vill fråga K G Abramsson om hur man sköter skogen. I vilket skogsägande får man fram den högsta virkeskvaliteten, i det småskaliga skogsbruket eller i det storskaliga? Var finns de flesta, de bästa och de mest skyddsvärda biotoperna, i det storskaliga skogsbruket eller i det småskaliga familjeskogsbruket? Var finns det bästa skogsbruket, i det småskaliga skogsbruket där man använder ögat, kunskapen, närheten och känslan för att styra skogsbruksmetoderna, eller i de storskaliga skogsbruket där det mesta sköts från skrivbordet? Talar inte svaren på dessa frågor för att vi behöver en mångfald i ägandet av skogen i Sverige? Det behövs många fler små skogsägare.
Herr talman! Det är att märka, Inger Strömbom, att det statliga skogsinnehavet har ett väldigt stort inslag av skog som är svårföryngrad och som växer på områden där tillväxten är förhållandevis lägre än på de områden som det privata skogsbruket förfogar över. Det ska kanske vägas in i detta. Det har naturligtvis också en inverkan på virkeskvaliteten, som När det gäller skyddsvärda biotoper är det varken Sveaskog eller privata skogsägare som bestämmer var de skyddsvärda biotoperna finns och hur de ska avsättas, utan det är i första hand en fråga för myndigheterna. Om det finns skyddsvärda biotoper på statens mark förvaltas och vårdas de ju på ett föredömligt sätt. Inger Strömbom talade om mångfald i ägandet av skogen. Men när hälften av all Sveriges skogsmark ägs av andra än staten och kyrkan måste väl ändå mångfaldsbegreppet i väldigt stor utsträckning vara uppfyllt. Jag kan inte tänka mig något annat.
Herr talman! Jag tycker att det är fullständigt lysande att K G Abramsson som representant för majoriteten har upptäckt att vi liberaler tillsammans med de övriga i oppositionen har en annan syn på statligt ägande. Jag tycker att det bådar gott för en valrörelse där alternativen tydliggörs. Det går en klar skiljelinje mellan den socialistiska synen på ägande och den borgerliga synen, det är bra. Jag hoppas att också väljarna kommer att upptäcka detta småningom. Jag har två frågor. Det svängning som man nu gör för att återssocialisera företag som är privatiserade och som i dag ägs enskilt av svenska folket, är det ett led i en strategi? Finns det en plan? I så fall vore det väldigt intressant att få veta vilka företag som står på denna socialiseringslista. Det vore bra med ett klart besked på den punkten.
Herr talman! Jag tror inte att vi kan säga tydligare än du vilken inställning vi har till det statliga företagsägandet. Vi vill stå för en väldigt pragmatisk inriktning och politik när det gäller att äga företag. Jag kan tänka mig att vi kan avveckla företag. Vi ska besluta om en sådan avveckling här i dag, t.ex. Det kan säkert bli aktuellt med ytterligare sådana ställningstaganden. Men det bör också finnas utrymme för staten att köpa företag för att driva verksamhet. Jag tycker faktiskt inte att det är fult att svenska staten driver företag för att tjäna pengar åt sina medborgare, om man gör det på ett effektivt och bra sätt. De rapporter vi får visar ändå, tycker jag, att staten är en duktig företagsägare och driver sina företag på ett väldigt bra sätt. Eva Flyborg nämnde återsocialisering. Nu pratar vi om svenska naturtillgångar och om skogen. Om Eva Flyborg väljer att kalla det socialisering, så gärna för mig. Jag tycker att det är viktigt att svenska staten äger mycket skog. Den synpunkten delas faktiskt av majoriteten av Sveriges medborgare. Det tycker jag vore värt att fundera på.
Herr talman! Jag kallar det för återsocialisering därför att jag tycker att man ska kalla saker vid deras rätta namn. Detta är en återsocialisering. Man tycker från majoritetens sida att staten utövar ett bättre ägarskap när det gäller svensk skog än vad svenska enskilda individer gör. Det är ansvarstagande, omdömesgilla människor som har t.ex. ett familjeskogsbruk. Jag tycker att det ska kalls vid sitt rätta namn. Herr talman! Här ligger en gravad hund, som Refaat El-Sayed sade för många år sedan. Jag har lärt mig att orden pragmatisk inställning kan betyda i stort sett vad som helst. Bäva månde svenska folket om denna regering har en pragmatisk inställning till statligt företagande och vill socialisera ytterligare. Vi har pratat en del om näringsministerns tidigare uttalande i ärendet, som jag tycker är graverande. Håller K G Abramsson med näringsministern när han säger att rika personer använder skogen som en lekstuga? På vilket sätt, i så fall? Jag är mycket intresserad av att få höra majoritetens bedömning.
Herr talman! Låt mig först göra tydligt att socialdemokraterna inte är emot enskilt skogsägande. Det framstår som om vi skulle vara emot detta. Vi har faktiskt ett väldigt stort privatskogsbruk i Sverige, och vi tycker att de privata skogsbrukarna gör väldigt många bra insatser. Det är därför vi tycker att en ganska stor andel av den förvärvade skogsmarken ska kunna avvecklas till privata skogsbrukare, som behöver den för sin försörjning och som vill utveckla den. Det kan man se i propositionen som regeringen har lagt fram och i utskottsbehandlingen. Om vi inte trodde att de kunde sköta skogen skulle vi naturligtvis inte ha med en sådan skrivning i vårt betänkande. Så till frågan om den presskonferens som flera av er har hänvisat till. Näringsministern har uttalat sig om hur vissa hanterar skogen. Jag kan i stora drag ställa upp på näringsministerns synpunkt. Vi kan möjligen diskutera omfattningen av lekstugan - lekstugans storlek. Men vi kan nog alla vara ense om att det förekommer skogsförvärv av privatpersoner och rika personer som absolut inte har med skogsbruk att göra och som inte har något intresse för att utveckla den svenska skogsnäringen, till gagn för svenska folket. På den punkten ställer jag upp på vad näringsministern har sagt. Han får kanske själv möjlighet att förklara vad han menade med detta senare.
Herr talman! Det är intressant att lyssna på denna debatt. Det är faktiskt rätt stora svängningar. Statliga företag är väl inte alldeles lika varandra. Det är viss skillnad mellan skogsägande, där omloppstiden är Min fråga gäller utförsäljningsprogrammet. Sedan jag fick del av markkartan för det blivande bolaget är jag utomordentligt övertygad om att en ökad utförsäljning skulle kunna ge väldigt goda positiva effekter i hela landet. Det står i texten att den försålda arealen på sikt kan uppgå till 5-10 %. Hur, konkret, kan regeringen tillse att detta blir resultatet, K G Abramsson? Det är en fråga som också får gå till näringsministern. Säg att en försäljning av 10 % av arealen ska verkställas. Det skulle vara välgörande att i dag få svar på hur det konkret ska gå till. Kan vi räkna med att man skriver på ett sådant sätt att en försäljning av
Herr talman! Regeringen får svara för sig själv, eftersom regeringen är företrädd av näringsministern. Jag skulle med varm hand kunna överlämna frågan till Björn Rosengren. Men en ska vill jag säga. Jag har faktiskt en tilltro till regeringen. Skriver man i en proposition att man har ambitionen att på sikt överföra upp till 10 % av skogsmarken för att få goda och gynnsamma effekter i skogsbygder och glesbygder litar jag på det. Jag tar för givet att man menar allvar med det man har skrivit i sin egen proposition.
Herr talman! Redan i dag är det så att Assi Domän ska svara för omarronderingsmark och en viss utförsäljning. Det har gått väldigt tungt och på senare tid i princip avstannat. Jag hoppas - jag brukar tro på det goda i människorna - att vi kan lita på att det relativt snart kan bli en 10-procentig utförsäljning av mark till enskilda.
Herr talman! Jag kan i viss mening hålla med Åke Sandström om det han sade och om det han kanske inte sade. Assi Domän har tidigare inte riktigt skött denna fråga på ett bra sätt. Jag tror att man i viss mening har missat målet när det gäller att avveckla skogsmark till det privata skogsbruket. Jag har exempel från min egen kommun, där man har sålt av väldigt stora arealer till enstaka personer. De förvärven har förmodligen inte givit tillväxt eller sysselsättning i servicenäringar. Det har snarare varit så att man på grund av den hårda ekonomiska belastning som då har uppstått varit tvungen att i alltför snabb takt avverka skogsarealer och göra lite våld på hushållningsreglerna. Den modellen gillar inte jag heller. Jag tror att man skulle vinna större framgång om man avvecklade mark till de enskilda skogsbruken. Det kunde gälla de arealer som man har talat om från t.ex. Centerns sida, dvs. 50, 100, 150 eller upp till 200

Herr talman! Det är väl inte så konstigt att på samma sätt som Vänsterpartiet välkomnar affären så är de borgerliga partierna väldigt uppbragta över det ökade statliga skogsinnehavet. Det kan ju vara intressant med en historisk tillbakablick även om jag tycker att Per Westerberg gjorde en egen tolkning av kungarnas återtagande av skogsmarker från adeln på 1600-1700-talet. Man hade ju delat ut skog och mark till just adeln, alltså privata rikemän, och till sist stod man helt enkelt med en tom kassa. Statsmakten var tvungen att göra någonting för att återställa ordningen. Jag vet inte om man kan göra den jämförelsen i dag. Nu är det kanske en lite annan situation. Men återtagandet vid det tillfället var kanske riktigt då, och jag tror faktiskt att det köp som staten genom Sveaskog nu gör också är riktigt i dagsläget. Jag ska bara ta upp diskussionen om orden "förstatligande" och "socialisering". Så mycket kan jag i alla fall säga att i mitt parti skulle det vara väldigt knepigt att kalla den här affären för en ren socialisering. Det här är en fråga om ett förstatligande. Staten köper skogsmark. För att det ska kallas för socialisering behövs det nog lite andra inslag också. De har vi faktiskt inte i det samhälle som vi i dag lever i. Det mest intressanta tycker jag ändå är att jag och mitt parti och andra genom åren många gånger har förordat ytterligare förstatliganden, och vi har misslyckats. Vi har gång på gång fått se att den svenska staten säljer ut delar. Vi har naturligtvis tvingats att fundera över och hantera de här frågorna. Det intressanta är nu att den socialistiska rörelsen efter hundra år inte har kommit så väldigt långt när det gäller förstatligande och socialisering, men tendenserna på den kapitalistiska marknaden innebär faktiskt att det sker en utveckling åt det håll som vi länge har kämpat för. Ett skogsbolag som befinner sig på börsen och som varje dag synas av dem som äger aktier i företaget och dem som tänker köpa aktier i företaget har nämligen problem när det har ett stort skogsinnehav. Det är jättebesvärligt för en aktieägare som inte har tid att vänta i hundra år att bedöma värdet av det bolag som man äger aktier i. Det har visat sig att den diskussionen har blivit alltmer intensiv. Det är alldeles självklart att ett skogsbolag med stort skogsinnehav inte passar in i en situation som betecknas av någon sorts kvartalskapitalism. Därför tror jag att den här utvecklingen, alltså när det gäller skog som ägs av bolag, kommer att fortsätta. Man kommer helt enkelt att försöka hitta neutrala uthålliga bra skogsägare som kan stå för den långsiktiga virkesförsörjningen i det här landet. Det är ju verkligen långsiktigt. Okej, det är lite olika i norra Sverige och i södra Sverige, men vi vill nog ändå helst att en fura ska stå i hundra år innan den avverkas. Då vet vi att det är fråga om plantering. Det är fråga om röjning. Det är många gånger fråga om gallring innan man kan avverka. Det här fordrar ett lite annat handlag än att man bara kan se ekonomi och värdera i det korta perspektivet. Därför tror jag faktiskt att många andra privata skogsbolag kommer att fortsätta den här utveckling och kommer att leta efter en neutral, långsiktig ägare. Det är klart att de då inte går till sin konkurrent intill. De går kanske inte heller ut och säljer bitar till enskilda personer, utan de kommer att hitta en större ägare, möjligen staten, som kan gå in och fylla den här funktionen. Jag har precis som K G Abramsson också kontrollerat den här affären med vad de privata köpsågverken egentligen tycker. Det kanske inte var så överraskande, men de välkomnar överlag att det är just staten som blir ägare av Assis skog. Det gör man kanske av olika motiv. I norra Sverige gör man det kanske därför att det blir större möjligheter att få fram råvaran till sågverken. I södra Sverige är faktiskt den producentkooperativa rörelsen så pass stark att köpsågverken ser en fördel i att få staten som en av ägarna av skogsmarken. Det gör att det blir större möjligheter för dem att få fram råvaran. Den här tendensen på skogssidan tror jag kommer att påverka även andra branscher. Och det som ligger närmast till hands är nog faktiskt produktionen av elkraft. Än så länge är det kanske inte ett så jättestort sug, men i och med att elproduktionspriset kommer att bli likadant över hela norra Europa, till att börja med, kommer det att bli mer och mer ointressant att äga just elproduktionen. Även här kommer det att finnas ett visst tryck och krav om att någon neutral ägare ska gå in i sammanhanget. En neutral ägare i de här sammanhangen kan ju nästan bara vara staten. Det här är en mycket intressant utveckling. Vi kan se tillbaka några år. Det är inte så längesedan var och en tyckte att man skulle ha skog om man skulle ha skogsindustri, men så är det inte i dag. På samma sätt kommer det att bli när det gäller att det nu är bra med elproduktion om man ska ha ett energibolag. Jag tror att även det kommer att ändras. Därför, herr talman, kan man väl konstatera att det, om jag nu skulle ha rätt, innebär att den förstatligandeprocess som jag och mitt parti har pratat om i många herrans år men inte lyckats med nu genomförs därför att den kapitalistiska marknaden kräver en sådan utveckling. Det är ju intressant om man studerar historien.
Herr talman! Det är intressant att staten ska vara städgumma åt den privata marknaden enligt Lennart Beijer och därmed köpa saker till höga priser som ingen annan vill ha, enligt den vänsterpartistiska logiken. Det visar åtminstone ett visst mått av klarsyn och ett visst mått av stringens jämfört med näringsministerns agerande - man pratar om samhälleligt ägande av skogen, vattnet och malmen, men man talar aldrig ur skägget och säger vad man egentligen vill. I det fallet visar Vänstern åtminstone på sin starka socialiseringsiver. Sedan ska jag snabbt gå tillbaka till reduktioner och 1600-talet. Det finns faktiskt en parallell. Parallelliteten ligger inte på behovet av att förstatliga marken, utan det handlar egentligen om statsinkomster. Det hade varit en mycket bättre idé på 1600-talet att häva skattefriheten för dem som hade de här godsen i stället för att socialisera marken. Det hade gett en bättre utveckling för bruken, jordbruken och skogsbruken, och det vore en bättre idé även i dag när det gäller det enskilda ägandet. När det gäller stödet för socialisering av mark och företag noterar jag ändå att återkommande undersökningar som görs när det gäller opinionen visar att någonstans kring 60 % av svenska folket föredrar att marken ska vara kvar i enskild ägo eller bli i enskild ägo. Det varierar lite, plus minus 10 %, beroende på konjunkturen. Det är fullständigt självklart för mig att de som tror sig få skattesubventioner eller skattefördelar från skattebetalarna naturligtvis gärna ser att de får det och därför bejakar den här affären. Och man räknar med att få lägre råvarupriser via staten än via det enskilda ägandet, men det är slöseri med skattemedel, herr talman.
Herr talman! När det gäller det sista vill jag säga att jag inte alls tror att det ligger till på det sättet. Jag tror inte att något av de privata köpsågverken ens drömmer om att få ett bättre pris av staten än av andra enskilda eller bolag. Det bli helt enkelt en ytterligare spelare, dessutom en neutral spelare, som kan se till att även de privata köpsågverken får det lättare att skaffa sin råvara. Per Westerberg anser inte att staten ska vara städgumma åt privata bolag. Vad jag pratar om är att vi har en samhällsutveckling mot ett håll där det visar sig att marknaden inte har något stort intresse av ägande av de grundläggande naturtillgångarna i det här landet. Det är i den processen jag menar att detta undan för undan kommer att öka trycket på staten att bli den neutrala, uthålliga ägaren som ser till att den övriga marknaden fungerar. Sedan tyckte jag precis, vilket är intressant, att jag hörde Per Westerberg säga någonting om att köpa till överpris. I debatten tidigare har det väl tvärtom påståtts att det var till underpris. Det vet jag ingenting om. Jag har förutsatt att det var, och är, till det rätta priset. När det gäller historien och 1600-talet är det möjligt att det hade varit bättre att få in skatt av dem som hade fått dessa landområden, i stället för att konfiskera marken. Men nu var det väl så på 1600 och 1700 talet att det var marken som var värdefull, och när kungarna väl hade delat ut den så att det inte fanns någonting kvar var man tvungen att ta in den igen för att kunna börja om från början. Detta visar möjligen att det har sin betydelse att man sköter den här saken på ett riktigt sätt och inte bara delar ut stora skogsinnehav till privata personer.
Herr talman! Det handlar om att äga och vårda. Det är där liknelsen med vad som hände på 1600-talet har sin relevans. Att man får del av avkastningen, jämnare flöde till statskassan, bättre vårdande av marken och utvecklande av egendomarna tror jag är en klar poäng i detta. Sedan tror jag snarast att Lennart Beijer medvetet är lite fantasilös när han inte tror att någon ens drömmer om att kunna få bättre priser från statskassan med statliga skogar. Det är nämligen ett argument som kommer fram på mer än ett ställe i de här frågorna. Här kommer även den jämförelse som näringsministern har gjort med Kanada in, där man närmast fritt har fått avverka skog. Vad jag vänder mig emot i detta är att man gör en marksocialisering där det blir ett mer enahanda ägande av skogen i stället för pluralismen och mångfalden med både Sveaskog och Assi Domän. Flera mindre och medelstora ägare ger bättre konkurrens, bättre förmåga att utveckla skogen samt mer möjligheter att även utveckla glesbygden och därmed, tror jag, även naturvården i de här delarna. Därför är jag självfallet besviken på den marksocialisering som nu står för dörren med beslutet om budet på Assi Domän. När det gäller att köpa till överpris var det väl snarast Vänsterns och Lennart Beijers åsikt att man köpte när ingen annan ville köpa. Jag noterar snarast att kritiken mot budet på Assi Domän har gällt att det var snålt i och med att försäljningen till enskilda skogsägare har gett väsentligt bättre priser än vad staten är beredd att betala för Assi Domän, i varje fall om man jämför med taxeringsvärdena.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att understryka att det enskilda ägandet av skog i det här landet oftast sköts väldigt bra. 51 % av skogen är enskilt ägd. Jag tror att merparten av den sköts väldigt bra. Det är klart att enskilda ägare, som kanske i århundraden har ägt sin lilla mark - och då ska vi veta att de flesta skogsägare, i alla fall i södra Sverige, är väldigt små skogsägare - lever sig in i varje planta. Det är klart att de sköter sin skog så bra det bara går. Jag tror inte att någon kan slå en intresserad privat mindre skogsägare på fingrarna när det gäller att sköta skogen. Men nu gäller det faktiskt ett mycket större område. Här har det visat sig att det finns de som vill placera sina pengar i skogen. Det blir då rätt stora områden och svårt för små enskilda att gå in och få delar till sin egen lilla gård. Den biten tycker jag måste skötas bättre. Jag har stor tro på att det nya Sveaskog kommer att kunna sköta detta på ett mycket bra sätt. Enahanda ägande av skogen, Per Westerberg, tycker jag att det är felaktigt att tala om. I Sverige har vi ändå 51 % enskilt ägande. Vi har de privata skogsbolagen och kyrkan, och sedan har vi staten som dels har improduktiv skog som ingen annan vill sköta, dels har produktiv skog för att få ekonomi och kunna visa på ett långsiktigt riktigt skogsbruk. Jag tycker att det är en godtagbar fördelning. Det borde det vara även för Per Westerberg.

Herr talman! Har ni hört om Assi Domän som gång på gång överträder FSC-reglerna? Det händer både i Västerbotten och i Norrbotten - Inger Strömbom berättade om 142 anmärkningar. Har ni hört att trots att Assi Domän har överträtt reglerna i flera år får de ändå kalla sig certifierade? Har ni hört att ett skäl till det kan vara att SGS-kontrollanterna är anställda av skogsbolagen? Dessa saker får jag höra, och mycket mer, när jag pratar med människor i Norrland som älskar skogen. Det är skandal, får jag höra, att Assi håller på och kalhugger fina skogar innan marken går över till staten igen. Alla instanser verkar veta vad som händer, men ingen ingriper. Det måste ha varit planerat, menar en del. Assi skulle hugga ut gammelskogarna; sedan skulle staten köpa tillbaka resterna och ta hand om den skog som inte hade skötts. K G Abramsson har vältaligt uppehållit sig vid fördelarna med den här affären, så jag behöver inte orda så mycket kring det. Men det handlar om virkesförsörjning till lokal industri, särskilt i inlandet, och om ökat mångbruk, t.ex. för upplevelseturism och för lokalt boende. Det handlar om mer bytesmark för familjeskogsbrukare och allmänningar där skog behöver tas i anspråk för naturvård samt ökade avsättningar för naturvård. Här är problemet. Förhöjd aktivitet och ökad avverkningstakt, beskriver en annan källa det som. En tredje och en fjärde säger: Assi Domän hugger det som är värdefullt nu innan försäljningen. Assi har avverkat kraftigt och i accelererande takt de senaste åren - i Arvidsjaur, Piteå, Skellefteå och Lycksele. De avverkar främst gammal skog, för det är främst den som finns kvar. Skog som är äldre än 100 år faller nu. Skog som är mellan 120 och 140 år faller nu. Skog som är äldre än 140 år faller nu. Gamla skogar försvinner dagligen. En annan källa säger: När vi på ett håll upptäcker att de har avverkat gammelskog har de avverkat på 20 andra håll. Vi hinner ju inte hålla koll överallt. Framför allt hugger man nu ned gamla och fina skogar. Nu hugger man t.o.m. ned gammelskogar som aldrig har avverkats, som har uppkommit efter brand, som är Ett exempel på en gammal fin skog som avverkas är Rusforsskogen i Piteå, som länsstyrelsen i Norrbotten bedömer vara den värdefullaste skogen i Piteå kommun. Där började Assi hugga, men lokala protester gjorde att de fick sluta. Jag vill fråga näringsministern: Vet Sveaskog verkligen vad man köper? Vet man hur mycket man faktiskt kan bruka - nu, om 50 år och om 100 år - av det man köper? Eller är det troligen så att en stor del av det man köper är hyggen eller naturreservat och en del ungskogar? Ytterligare röster säger: I Piteå finns 1 % skog kvar som är äldre än 140 år. Det vill man avverka. Det finns nästan inga gamla skogar kvar utanför reservaten. Kvar är hyggen och ungskog. Det är också ett skäl till att svensk skog växer så bra: Det finns inte så mycket gammal, långsamväxande skog längre. Ung skog växer bra. Plantager gör snabbt skogskubikmeter. Nedanför Storuman vid Åskilje ligger Klödden, ett berg. Där är det tjäderspel. Därför sparades området. I höst avverkades det. Ett annat berg med tjäderspel anmäldes och lovades skydd. Ett år senare var det avverkat. Om en skogshuggare inte vill hugga får han höra: Gör inte du jobbet så får någon annan göra det. Melakträskliden var skogar med många rödlistade arter som borde bevaras, men de fälldes. I Rusfors avverkades en del innan lokala protester förhindrade slutförandet. Östra Kikkijaur var gammalskog, men den fälldes. Nu finns bara hyggen och ungskog. För tre veckor sedan var det jobbet klart. Enligt min uppfattning är det självklart att statens skogar ska brukas med återhållsamhet, med flerhundraårigt perspektiv framåt och med stark naturvårdsinriktning. I hela Sverige är arealen gammelskog nu så liten att all gammelskog måste undantas från skogsbruk om målet att skydda 5 % av den gamla produktiva skogen ska kunna nås. Om man vill nå upp till 10 % kommer det inte att finnas tillräckligt av den gamla värdefulla skogen att skydda, utan då måste ett omfattande restaureringsarbete genomföras. Endast 10 % av den svenska skogen är i dag över 120 år. Vad säger näringsministern om följande krav? Assi avstår från att hugga ned skog som är 120 år gammal eller äldre nu och fram till försäljningen. Är ministern beredd att framföra det kravet till Assi? En stor del av de sista kvarvarande gammelskogarna finns på Fastighetsverkets, Sveaskogs och Assi Domäns marker. I Fastighetsverkets skogar, som till stor del är fjällnära, är det uppenbart. Att det även gäller för Sveaskog framgår t.ex. av den undersökning som Fältbiologerna gjorde i juli 2001 då 23 % av den skog i Medelpad, Jämtland och Dalarna som Sveaskog hade anmält till avverkning hade sådana kvaliteter att den borde ha avsatts som reservat. Det här visar att Sveaskog måste bli något annat än vad bolaget är nu. Om staten ska föregå med gott exempel när det gäller naturvård borde alla statliga gammelskogar undantas från skogsbruk. Detta bör till stor del ske på det statliga skogsbolagets egen bekostnad. Trots att Miljöpartiet har fått fram stora pengar till inköp av skog är de pengar som Naturvårdsverket och skogsvårdsstyrelserna fördelar till nationalparker, naturreservat och biotopskydd otillräckliga. De bör reserveras för bevarandearbetet på de privatägda markerna och bör inte tas i anspråk för att staten ska köpa in sin egen mark. All statlig skog ovanför den fjällnära naturvårdsgränsen bör undantas från skogsbruk utan kostnad. All övrig skog som är nyckelbiotop, urskogsartad, utgörs av stora obrutna områden eller för övrigt har stora naturvärden bör undantas. Återstående statlig skog bör förvaltas med tre huvudmål, nämligen att vara ersättningsmark vid inlösen av andra markägares skog med höga naturvärden, att bidra vid arrondering av marker och att bedriva ekologiskt hållbart skogsbruk som gagnar lokal utveckling och naturupplevelser. Dagens situation på Fastighetsverkets, Sveaskogs och Assi Domäns marker präglas av rovdrift på de sista gammelskogsresterna snarare än av bevarandeambitioner. Det finns en mycket lång rad av exempel på dålig naturvård på dessa marker. De skogar som Sveaskog övertar från Assi Domän kommer till mycket stor del att bestå av hyggen och unga skogar som inte kan leverera något virke. Därför är det väldigt viktigt att avkastningskravet på statens skogsbolag, det nya Sveaskog, sätts lågt och att man utreder det här noga. Annars är risken överhängande att rovdriften fortsätter med fortsatt utarmning av naturvärdena i strid med uppsatta miljömål.
Fru talman! Jag tycker att hela Ingegerd Saarinens anförande präglas av den sammanblandningsekonomi som det här regeringsförslaget om socialiseringen av Assi Domän ger. Enligt min uppfattning ska staten vara stat. Då ska staten också sköta sina åligganden. När Sveaskog bröts ur Assi Domän, precis som Fastighetsverket, var det därför att man gjort inventeringar av de mest skyddsvärda markerna där särskilda restriktioner skulle gälla. Det var marker som man behövde som bytesobjekt eller för andra avsättningar av olika slag. Nu får vi en sammanblandning mellan alla de här vårdintressena av särskilt slag och en strikt kommersiell lösning, som har varit Assi Domäns uppgift. Staten bör vara stat. Staten har haft ansvaret för hur det har skötts i Assi Domän där man har varit den överlägset största ägaren - fram t.o.m. 1999 var man majoritetsägare. Man bör se till att särskiljer vad som är vad. Så långt håller jag med Ingegerd Saarinen. Men det gör man inte genom att blanda samman det i ett och samma bolag med en lång rad olika motiv. Det leder till förvirring och ofta till alldeles fel beslut. Det är en dålig ordning. Staten ska vara stat och markera vad som tillhör naturvården, vad som är bytesmark och vad som är kommersiellt. Då får man bäst spelregler. Därmed skulle Ingegerd Saarinen också kunna avslå propositionen.
Fru talman! Jag håller med om mycket av det som Per Westerberg säger, men det finns också några andra uppgifter som är viktiga. Det gäller t.ex. de regionalpolitiska uppgifterna med virke till småsågverken. Ur regionalpolitisk synvinkel är det oerhört viktigt att vi får en bra snickerinäring och att den får tag i det fina virke den behöver till sina produkter.
Fru talman! Jag håller faktiskt med Ingegerd Saarinen i denna del. Det är en alldeles för splittrad struktur på den svenska sågverksnäringen. Det är för små enheter om man jämför med våra grannländer som är starkare på exporten och väsentligt starkare när det gäller vidareförädling. Det råder ingen som helst tvekan om att det virke som finns inte minst i Norrlands inland lämpar sig utomordentligt väl för vidareförädling. Jag tror att om man ska lyckas med detta måste man hitta särskillnaden. Vad kan drivas kommersiellt? Då ska det vara lika oavsett vem som äger skogen. Assi Domän var på väg att försöka hjälpa till i omstruktureringen och skapa en konkurrenskraftigare sågverksindustri med högre förädlingsgrad för att därmed hjälpa glesbygden att lösa sina sysselsättningsproblem. Att blanda samman allt, dvs. regionalpolitik, naturvård, olika hänsyn till vidareförädling och politiska ambitioner, med det kommersiella tror jag inte är en bra lösning i ett nytt sammanslaget Sveaskog. Därför borde det bli ett avslag på propositionen.
Fru talman! Ett skäl till att detta är bra är att nu blandar man inte samman innehav med produktion av olika saker. Man säljer ut produktionen, och staten blir skogsägare. Det kommer att ge ett mer konkurrensneutralt sätt att hantera näringen enligt min mening. Det är en av de fördelar som jag kan se.
Fru talman! Det gäller närmast ett förtydligande. Efter att ha hört den här beskrivningen av skogstillståndet här i landet måste jag fråga Ingegerd Saarinen hur stor andel av skogen som egentligen är avverkningsbar. Var har Ingegerd Saarinen fått de här uppgifter? Det kan rimligen inte vara från riksskogstaxeringen. Endast 10 % av skogen skulle vara över 120 år. Det är i och för sig en anmärkningsvärd siffra. I det största skoginnehavet i det här landet är avverkningsmognanden betydligt lägre än 120 år, varför den siffran är rätt ointressant. Utifrån den här informationen är frågorna: Var har uppgifterna hämtats? Hur stor del är egentligen avverkningsbar skog? Ska vi fortsätta att göra ökade avsättningar även på det privata området till naturvården? Är bevarande av skog, att spara gammal skog, den enda insatsen vi kan göra i naturvårdshänsynen?
Fru talman! Att spara gammal skog är inte den enda insats vi kan göra för naturvårdshänsynen. Men vi bör leva upp till de målsättningar Sverige har och de målsättningar vi har internationellt. Om andra länder kan, varför skulle inte Sverige kunna? I Sverige finns inte mer än 5 % av den riktigt fina skogen kvar, den som aldrig avverkats. Det är för bedrövligt om vi inte hinner skydda den innan vi får avsätta den till reservat och andra naturvårdsändamål. Det är den finaste skogen i olika delar av landet med olika kriterier som ska avsättas. Risken är att det nu inte blir så eftersom t.ex. Assi Domän skyndar sig att avverka medan det har kontroll över marken. Det är vad som är så tragiskt. Nu minns jag inte de andra frågorna.
Fru talman! Det var närmast var Ingegerd Saarinen har hämtat uppgifterna om skogstillståndet. Jag vill påstå att det inte kan vara från riksskogstaxeringen. Miljöpartiet driver reservatsbildningar så hårt i samarbetet att man avsätter skog i min del av landet som är 60-70 år gammal. Man påstår att det är gammal skog, eftersom det i de aktuella områdena inte finns tillgång riktigt gammal skog. Man kan inte blanda äpplen och päron. Jag har förstått budskapet som att vi enligt Miljöpartiet behöver ännu fler stora avsättningar av naturreservat i detta land.
Fru talman! Jag har hämtat uppgifterna från personer som jag är övertygad om har hämtat dem från vederhäftiga källor, t.ex. riksskogstaxeringen. Det Åke Sandström sade här är oerhört belysande för hur problemet ser ut. Åke Sandström säger att 60 70 år gammal skog som kanske inte har så stora skyddsvärden avsätts. Det belyser problemet med att den skyddsvärda skogen i allt större utsträckning avverkas innan den hinner skyddas. Följden kan då bli att om vi ska kunna skydda skog måste vi restaurera. Då kan vi vara tvungna att avsätta skogar som nu inte är så gamla. Det är en väldigt obehaglig situation. Vi skulle i stället avsätta de finaste och äldsta skogarna medan de finns kvar.

Fru talman! Med sammanslagningen av Sveaskog och Assi Domän blir svenska folket genom staten ägare till ett av de största skogsinnehaven i Sverige. Det är avsevärda arealer. Det är sammanlagt mer än ett tunnland i snitt per medborgare. Det förskräcker somliga. Jag är säker på att svenska folket med sin starka känsla för skog och natur är tillfreds med att denna viktiga naturtillgång nu återgår i allmän ägo. Motståndare till affären har bland mycket annat beskyllt staten för att vara en sämre skogsförvaltare än privata ägare. I den tidigare ägarbalans som vi nu vill återinföra ägde staten mycket skog. Men det har såvitt jag vet aldrig visats att någon kategori skogsägare generellt sett skulle ha skött sig sämre eller bättre än någon annan, varken bolag, privata ägare eller allmänna ägare. Vissa motståndare påstår att ett stort statligt skogsföretag kommer att driva upp priserna på virket. Andra påstår att staten ska dumpa priserna för att stödja en trävaruindustri med ekonomiska problem. Ingen har kunnat visa annat än att staten genom tiderna drivit virkesaffärer på marknadens villkor. De motstridiga argumenten är bara tecken på att debatten är mer ideologisk än saklig. Jag tar gärna en ideologisk debatt om ägandet av landets viktiga naturresurser. Förutfattade meningar och obestyrkta påståenden om statlig effektivitet är knappast några övertygande argument. Det är inte heller missvisande användning av opinionsmätningar, som företrädare för Moderaterna ägnat sig åt. I tidningsartiklar påstås att svenska folket skulle misstro staten som skogsägare. Så är inte fallet. Ett riktigt ställd fråga får ett helt annat svar. Sveaskog har ställt en fråga om hur man ser på staten som skogsägare till ett urval av Assi Domäns 200 000 små aktieägare. En klar majoritet är för ett statligt ägande av skog. Mindre än en tredjedel är emot. Jag tror faktiskt att stödet bland allmänheten är ännu större än hos Assi Domäns aktieägare. Den positiva majoriteten har uppfattningen att staten långsiktigt är en bra skogsägare, att det är angeläget att en naturresurs som skogen stannar i svensk ägo samt att staten är en bättre ägare ur ett miljöperspektiv. Vi har näringspolitiska mål med det statliga skogsägandet. Vi ser skogen som en strategisk resurs. De stora börsägda skogsbolagen gör inte det längre. I fredagens tidningen Land, för att ta ett exempel, säger Sverker Martin-Löf att det för SCA inte är ett självändamål att äga skog. Från dess utgångspunkter är det en naturlig slutsats när egen råvara med ökande överskott och tillgänglighet på marknaden tappar i betydelse. För samhället och för staten som skogsägare ställer det sig helt annorlunda. Därför passar ett från industri renodlat Sveaskog med ett vidare ansvar väl in i ett statligt ägande. Kvarvarande industrier i Assi Domän ska liksom de redan sålda på ett ansvarsfullt sätt avyttras till köpare som kan utveckla dem bättre i en ny struktur. Det gäller även sågverken. En effektiv, miljöinriktad och värdeskapande skogsförvaltning förblir självfallet Sveaskogs huvuduppgift. Men det är viktigt även för skogen att trävaruindustrin i Sverige utvecklas och stärker vidareförädling och kommer närmare marknaden. Där kan en stark råvaruleverantör bidra genom att arbeta i nära samverkan med sina virkeskunder med anpassade leveransplaner och också genom att stödja produktutveckling och marknadsåtgärder i kontakt med kunderna. Det ligger i våra intentioner att Sveaskog ska arbeta längs den linjen. Fru talman! När vi skapade Sveaskog för några år sedan var syftet att bolaget också skulle delta i omarrondering av skogsmark och hålla markreserver för privata skogsägare som tvingades avstå arealer för reservat eller som av strukturskäl behövde tilläggsmarker. Men Sveaskogs arealer var otillräckliga för den uppgiften. Nu kommer 5-10 % av bolagets utvidgade arealer att stå till förfogande för sådana ändamål. Med de stora arealer Sveaskog nu får öppnas helt nya möjligheter att förstärka det småskaliga skogsbrukets struktur och landsbygdens utveckling. Därför är det för mig en gåta att partier som säger sig stå för landsbygdens sak inte värnar om detta enastående tillfälle att stärka den. Som ett börsbolag skulle Assi Domän sannolikt fortsätta att sälja marker till kapitalstarka placerare. Det ville vi förhindra. Det var en viktig orsak till att staten nu vill köpa Assi Domän. Skogen är en viktig naturresurs i Sverige med många värden utöver den att vara bas för landets viktigaste exportnäring. Det gäller miljövärden och naturvårdsreservat liksom rekreation och upplevelser i form av jakt, fiske och friluftsliv. Allemansrätten gäller alla marker, men nya generationer av stadsbefolkningen ställer högre krav på tillgänglighet och service i sitt umgänge med naturen. Här har ett Sveaskog med rikstäckande omfattning goda förutsättningar att i samarbete med privata entreprenörer inom turistbranschen bidra till landsbygdsutvecklingen. Sveaskogs mångsidiga uppgifter är svåra att förena med de villkor som ett börsnoterat skogsbolag lever med. Det är en annan orsak till att staten nu vill köpa Assi Domän. När Sveaskogs arealer visar sig otillräckliga är det en naturlig lösning att slå ihop de två skogsbruksföretagen. Börsens kvartalshets och den internationella kapitalmarknadens snabba förändringar i ägandet kan vara svåra att förena med skogsbrukets extremt långa planeringshorisont. Miljövården bör också ske kontinuerligt, utan hänsyn till börsens svängningar. Även om de svenska skogsbolagen lever upp till de relativt höga krav som lagar och kvalitetscertifieringar ställer så finns det olika grad av ambition och intensitet. Ett statligt bolag ska naturligtvis ligga i topp. När traditionell industriverksamhet faller offer för strukturförändringar har samhället råkat i stora omställningssvårigheter. För skogens del står ännu större värden på spel. Det gäller halva landets yta och en landsbygd som för sin utveckling är beroende av skogen och naturen. Det gäller inte minst Norrland och dess inland. Även i den aspekten har den här affären sina stora förtjänster. Fru talman! Arbetet med projektet har pågått i mer än ett år i departementet. Utskottets ledamöter har fått tillgång till ett omfattande material. företag som då skulle privatiseras, helt utan underlag. Riksdagen fick inte heller någon samlad redovisning av Per Westerbergs privatiseringsaktiviteter. I det här fallet har riksdagen haft tillgång till samma material som regeringen. Fru talman! Utskottet har haft tillgång till hela akten. Aktieägarna i Assi Domän har fått ett väl genomarbetat prospekt. Per Westerberg borde faktiskt veta att aktiemarknaden ska behandlas med respekt, och då kan inte regeringen eller riksdagen sprida uppgifter om planer i olika avseenden. På sådana villkor kan staten varken köpa eller sälja företag, och regeringen har hanterat handlingarna exakt på det sätt som lagen säger. När Per Westerberg privatiserade gjorde han det på grundval av en mycket kort proposition. Riksdagen fick inte ytterligare material. Allmänheten fick endast det prospekt som staten utarbetade. En genomgång på departementet har visat att allt annat var hemligstämplat. Fru talman! Staten äger efter Per Westerbergs privatisering 35 % av Assi Domän och 100 % av Sveaskog. Efter Assi Domäns renodling tar nu staten över skogen, och staten lägger inte ut en enda krona. Vi placerar om från industri och skog till bara skog. Låt mig sist få säga, fru talman, att Assi Domäns bildande faktiskt var en flopp. Det var fel industriella strukturer, för mycket pengar och för mycket skog, och en del av den mest värdefulla skogen - det måste erkännas - slumpades dessutom bort de första åren. Denna regering har nu sanerat Assi Domän. Vi har frilagt industrin, vi har sålt den till bra ägare, och vi vill nu ta över den viktiga resurs som skogen är.

Fru talman! Först ska jag hälsa näringsministern välkommen till debatten i kammaren. Det är inte alltid vi har nöjet att ha näringsministern här vid våra debatter. Jag tycker dock att han inte ser skogen för alla träd, om man ska uttrycka saken så. Ett av motiven till att vi ska ha ett statligt Assi Domän är tydligen att skogsindustrins betydelse för svensk export är så viktig att råvaruförsörjningen inte kan lämnas i händerna på privata aktörer. Det är näringsminister Rosengrens egna ord, fru talman. Med anledning av detta uttalande vill jag ställa en fråga: Avser näringsministern att förstatliga fler underleverantörer till den viktiga svenska exportindustrin, och i så fall vilka? Jag tycker att det är väldigt intressant att få reda på. En annan fråga som berördes tidigare här också av näringsministern var själva sekretessbehandlingen av akten Assi Domän. Då har jag en liten fråga vad gäller detta: Vilka skäl hade man på Näringsdepartementet och ministern själv för att hemligstämpla t.ex. OH-bilder som hade använts offentligt eller andra offentliga uppgifter? Jag tycker som jag sade tidigare i mitt anförande att sekretessmöjligheten ska brukas och inte missbrukas, som jag tycker har varit fallet här.
Fru talman! När man hör debatten här och hör en del inlägg från kammaren skulle man kunna tro, om man inte har satt sig in i frågan, att nu håller staten på att köpa all skogsmark. Det handlar om att vi ökar det statliga ägandet med Assi Domäns från 7 % till 18 %. När det sedan gäller själva avverkningsvolymen kommer vi att landa på 10 %. Debatten blir minst sagt fånig. Det handlar inte om att vi nu ska ta över all skog. Det handlar om att det är viktigt att staten också är delägare av denna stora naturresurs som skogen är. Fortfarande kommer ägandet av skogen att vara i andra händer - bolag, enskilt - och det handlar alltså om 82 %, och då blir minst sagt diskussionen lite underlig. När det sedan gäller att staten skulle köpa och äga annat - ja, vad vet jag? När det gäller skogen kan jag väl säga att det ligger i varje skogsbolags intresse att både köpa och sälja skog. Det kommer att variera i tiden, och jag förutsätter att Sveaskog kommer att både köpa och sälja för att stärka sig som skogsbolag och vara konkurrenskraftigt. När det sedan gäller annan verksamhet har vi inga privatiseringsplaner eller något privatiseringsprogram om att vi skulle sälja ut, och inte heller att vi skulle köpa.
Fru talman! Jag blir lite förvånad, därför att jag fick svar på frågor som jag inte ställde. Men möjligtvis är det så att näringsministern har färdigskrivna svar, så att de inte alltid stämmer med de frågor som ställs. Jag ställde två frågor: Jag frågade om det här med hemligstämplingen av overheadbilder man har visat offentligt: varför man gör det. Det är missbruk av sekretess, tycker jag. Jag frågade också vilka andra företag man avser att köpa, och möjligtvis fick jag någon sorts delsvar på frågan, men egentligen inte. En annan fråga då, fru talman. Jag har väl inget större hopp om att få svar på den, men ändå. Ett annat uttalande som näringsministern har gjort är följande: Det är viktigt att den svenska skogen inte bara blir lekstuga för dem i Sverige med mycket pengar. Det tycker jag är ett anmärkningsvärt uttalande i sig, men vad menar egentligen Björn Rosengren med detta? Jag har egen erfarenhet, som liten och också som vuxen, av skogsbruk. Min mormor t.ex. var skogsägare. Otaliga gånger har vi dragit på oss stövlarna för att gå ut i skogen och se till den. Privata skogsägare inte bara vårdar, sköter, planterar, planerar och fäller, utan de gör det med stor respekt för skogen som sådan och i samklang med naturen. Jag tycker faktiskt att en ursäkt vore på sin plats, Björn Rosengren, till alla de privata familjebrukare t.ex. som tar sin uppgift på stort allvar. Man kan inte ta heder och ära av alla skogsbrukare på detta sätt. Jag har ingen större förhoppning om att få svar på de här frågorna heller, men jag gör ett nytt försök.
Fru talman! Om jag får börja med frågan om hemligstämpeln så har vi gjort bedömningen att det var en rimlig hantering av denna affär, som det alltid är när det handlar om affärer som är börspåverkande, och där menar jag att vi har handlagt frågan rätt. När det sedan gäller det mycket kända uttalande som jag har gjort tänker jag inte be om ursäkt för det, för jag tycker jag har rätt. Men detta har ju inte att göra med de små eller stora familjeskogsägarna eller ens bolagen. Jag har aldrig uttalat mig så. Det är det som blir lite fel. Här tar man det lösryckt och frågar vad jag menar med det. Då ska jag ta chansen att få förklara detta. Det finns nog få som är så duktiga på att hantera skogen som ett familjebruk som har gått i generationer, där far tänker på son, farfar tänkte på far och självklart på dotter. Man skötte sin skog. Vad jag menar, och det har jag faktiskt erfarenhet av som landshövding i Norrbotten, är att det kommer någon och köper en viss skogsareal, hugger ned den, sticker och ta inget ansvar. Det är bl.a. det jag motsätter mig. Det är också så, och det vet alla som sitter i denna kammare, att det finns människor som är kapitalstarka - jag har ingenting emot det, det är roligt att ha kapitalstarka människor i detta land - och som köper och rycker ut en fin areal av naturvärde för sina jaktmarker. Det är det största intresse de har, de har inte samma starka intresse för själva skogsbruket. Jag kan ta fram exempel på detta. Jag kan ta fram ett exempel på detta när det gäller Assi Domän där vi, som jag nyss sade i mitt anförande, tyckte att det här ska vi sätta stopp på. Vi vill se det här mer som en produktiv mark, ett produktivt skogsbruk.

Fru talman! Jag fick inte riktiga svar på alla mina frågor som jag ställde i slutet av mitt anförande. Men de kanske var för svåra att besvara här i kammaren. Jag vill ändå upprepa en enkel fråga som det faktiskt går att svara med ett enda ord på: Kommer det att skapas fler eller färre arbetstillfällen när staten blir Europas största skogsägare? Så vill jag övergå till en annan fråga som handlar om detta att staten på sikt kan tänka sig att sälja ut 5 10 % av den totala arealen i det nya Sveaskog. Det låter väldigt bra. Dock är vi väldigt många, framför allt de privata skogsägarna och även Kristdemokraterna, som anser att detta är alldeles för lite. Men det är ett första steg, förhoppningsvis. Om utförsäljning ska ske, hur ser tidshorisonten ut? Det är många runtom i vårt land som är angelägna om att få veta detta.
Fru talman! Jag konstaterar att det tydligen finns även från reservanterna ett starkt stöd för propositionen, dvs. att det är bra att vi säljer ut skog för omarrondering och för de strukturella förändringar som skogsägarna vill göra. Det gläder mig. Hur det här kommer att hanteras får Sveaskog, det nya bolaget, avgöra. Jag förutsätter självklart att de kommer att hantera det på ett professionellt och riktigt sätt med utgångspunkt i det beslut som denna kammare har fattat och med utgångspunkt i att vi har en helstatlig ägare som har ett ansvar för det beslut som kammaren har fattat. Det är inte en liten areal. 5-10 % handlar om runt 340 000 hektar. Det är inte lite, det är väldigt mycket. Självklart kommer vi att tillse att det handlar om 5 Beträffande den enkla frågan måste jag säga att här ställs det krav på att jag ska vara oerhört begåvad när det gäller att svara. Jag ställer inte samma krav på frågeställaren. Hur många arbetstillfällen detta kommer att skapa kan jag inte svara på. Men jag kan svara så här: Ett långsiktigt skogsägande som koncentrerar sig på att det är långa omloppstider, på att man ska ha en hög produktivitet och effektivitet skapar jobb.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att ministern känner till att Kristdemokraterna anser att staten bör äga mindre skog, inte mera, och att vi därför naturligtvis avstyrker propositionen. När det gäller tidsplanen för utförsäljningen tycker jag att ministern inte helt kan ta från sig ansvaret. Ministern har alla möjligheter i världen att genom ägardirektiv eller informella kontakter, eller hur det numera går till på Näringsdepartementet, i alla fall ge en vink till det helstatliga nya Sveaskog om tidsplan. Hur fort önskar regeringen att detta ska komma till stånd? Jag skulle gärna vilja veta hur ministern ser på tidsplanen.
Fru talman! Ingen, tror jag, kan svara på detta annat än att vi har ambitionen att 5-10 % ska säljas ut och på det viset att det passar för omarrondering, för omstrukturering. Det varierar från den ena skogsägaren till den andra. Det måste prövas, och det måste föras en diskussion om detta. Hur lång tid det kommer att ta kan jag inte svara på, men jag förutsätter att bolaget kommer att hantera detta snabbt och på ett rationellt sätt.
Fru talman! Skogen har naturligtvis vissa saker som är unika. Jag tycker ändå att näringsministern verkade väl naiv när han tror att det är den enda bransch som har långa omloppstider. Det gäller även fastighetsbranschen och väldigt stora delar av industribranschen som har långa omlopps och investeringstider. Det verkar lite grann som att komma ut till verkligheten när man nu inser att investeringar är långsiktiga i större delen av industrin. Självfallet finns det kvartalsrapporter som den också ska leva upp till, men det gör inte att man kan diskvalificera stora delar av industrin från börsen. När det gäller Assi Domän vågar jag säga att vissa delar har blivit väldigt bra. Jag är glad för den industriella strukturering som har skett och blivit en framgång. Jag hade varit glad om Assi Domän hade kunnat fortsätta att strukturera sågverksnäringen i glesbygden. Det hade varit bra för Sveriges glesbygd och sysselsättningen. Jag är mindre glad över den marksocialisering som nu sker med dagens förslag till beslut. Jag vill hävda att det finns en majoritet av svenska folket som gärna vill se det enskilda ägandet. Vi kan tvista om olika opinionsundersökningar, men det är en levande landsbygd där människor bor och brukar, har gårdar och skogsbruk och med det skapar uthålligheten i landsbygden och glesbygden. Det skapar mångfald, och det är bättre än stora statliga och ibland ganska okänsliga dominanter. Allemansrätten är viktig, naturvården är viktig, men då ska staten vara stat. Sist mycket kort om mitt privatiseringsprogram. Vi motionerade i långa motioner i tio års tid. Det fanns därmed ett omfattande underlagsmaterial. Jag tycker att sekretesstämplarna i denna fråga är en skandal.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Per Westerberg för berömmet när det gäller omstruktureringen av Assi Domän. Den har skett under min tid som näringsminister där vi har väldigt klart och tydligt haft den linjen att staten inte skulle äga fabriker, däremot skog. Det har varit mycket framgångsrikt till allas glädje. Självklart har industrin långa omloppstider, men den har inte så långa och tydliga omloppstider som skogen där det handlar om 100 år och mer, så tydliga och för en produkt. Det finns inte inom industrin. Det är också så, vilket jag uttryckte här, att börsens sätt att hantera frågor som till stor del är till glädje för svenska folket och för tillväxt inte alltid är anpassat till en produkt som har omloppstider på 100 och över 100 år. Det har jag försökt uttrycka. Jag vill än en gång säga: Det handlar om 18 % av den totala skogsmarken. Fortfarande äger enskilda och andra ungefär 82 % av den totala skogsmarken. Skandal eller inte - jag tycker att det är grova ord - men jag ska ändå kontra. Skandalen är väl egentligen det sätt på vilket Assi Domän bildades och det sätt på vilket det sköttes innan jag kom till som näringsminister. Detta var lite överord, ska det sägas, men det var för att vara tydlig.
Fru talman! Det var en rejäl klackspark till Sten Heckscher och Anders Sundström för att de vanskötte bolaget under statlig dominans. Det kom på börsen i princip när jag lämnade statsrådsposten. För fastigheter och skog är det långa omloppstider. Fastigheter har också en omloppstid som liknar skogens, och det vill till att man har bra analytiker, för då kan man få bra börsbolag och bra värderingar på den typen av frågor. Jag har till sist två frågor till näringsministern. Man säger att man ska ha samhälleligt ägande i skogen, malmen och vattnet. Vad kommer i form av fortsatta socialiseringar när det gäller skogen, vattnet och malmen? Vilka motiv finns? Eller gäller det bara det som slumpmässigt har råkat komma i statlig ägo? Jag har också använt sekretesstämplar medan förhandlingar pågår. Men nu är det ett offentligt bud till hundratusentals ägare där allt av betydelse ska finnas i prospektet. Vad är det då man vill dölja med sekretesstämplarna? Kan möjligen Finansinspektionen visa på det? I Telia-Telenor-fallet var det uppenbart att det gick att få mycket bättre information från den norska regeringen, från det norska Stortinget och från de norska ägarna än från den svenska regeringen. Där vägrade man att lämna ut den. Det är en pinsam historia i behandlingen av offentlighetsprincipen från sittande regering, och det hela blir inte bättre med den vildsinta behandlingen av sekretesstämplarna i detta ärende.
Fru talman! När det gäller skogen, malmen och vattenkraften så kan jag säga att vi inte avser att sälja ut Vattenfall. Vi avser inte att sälja ut någon vattenkraft. Skulle det visa sig att Vattenfall får tag i någon vattenkraft som man kan köpa så skulle jag glädjas över det. Jag tror att det vore bra. Detta är vad jag vill svara på den frågan. Mig veterligt har vi inte fått någon anmärkning när det gäller sekretesshanteringen av Teliaaffären. Det fanns annat som man anmärkte på, men själva sekretessen är faktiskt nödvändig. Jag kan ta fram - vilket jag här också har sagt - på vilket sätt Per Westerberg hanterade detta när han var näringsminister. Jag har respekt för att Per Westerberg gjorde så. Alla vet ju att man dels måste respektera börsen, dels - om man hanterar frågor som är börspåverkande - måste hantera frågorna med stor försiktighet och med respekt för börsen och för dem som ska köpa och sälja.
Fru talman! Jag önskar ett förtydligande, så att vi är helt överens. Det gäller frågan om den areal som nämns i betänkandet - den försålda arealen. Näringsministern lät orden falla så att även ersättningsarealer och bytesmark vid reservatsavsättningar ska ingå i den summan. Så har inte jag uppfattat det tidigare. Den försålda arealen ska vara areal som försäljs, och den andra arealen, dvs. utbytesmark och ersättningsmark när man måste avstå mark för reservatsändamål, ska vara undantagen denna. Eljest är vi nere i en väldigt låg siffra. Jag vet inte om det var kritik mot oss i Centern att vi inte accepterade detta. Vi har accepterat inriktningen, men vi hade en högre ambition för utförsåld mark och en längre tid. Vi ville meddela detta och vi ville att regeringen skulle göra det genom ägardirektiv till bolaget. Jag ställer samma fråga som till K G Abramsson. På vilket sätt är Rosengren nu beredd att se till att - När det gäller exemplet på klippare delar jag näringsministerns uppfattning. Jag har många sådana exempel. Är regeringen beredd att för det första pröva frågan om en skärpning av jordförvärvslagen och att för det andra binda återväxtplikten och åtgärderna till fastigheten och inte till ägaren, som det är nu? Ägaren säljer nämligen och flyttar, och undgår därmed ansvar. Detta är en annan intressant fråga, som inte direkt hör till affären. Men det kan vara intressant med en synpunkt.
Fru talman! Först vill jag ge Åke Sandström rätt. Den tolkning som han gör är riktig. Sedan vill jag säga att det som jag kan gå i god för här är att det ska säljas ut mellan 5 och 10 %. Det är det som det handlar om. Sedan kan det ju bli 9, 7 1⁄2 eller kanske mer än 10 % - vad vet jag? Men det handlar om mellan 5 och 10 %. Det står jag och regeringen för, och jag förutsätter att bolaget fullföljer detta, vilket jag också kommer att kontrollera. Jag delar även Åke Sandströms uppfattning i frågan om att komma åt klippare. Men jag vill återkomma till hur det ska gå till och på vilket sätt man i så fall ska göra.

Fru talman! Gislaved - 774 varsel. Trollhättan - Nu har näringsministern gått. Det som intresserar honom är tydligen bara egenintresset - den egna positionen i Norrbotten. Socialisering av Assi Domän är viktigare för näringsministern än det svenska näringsklimatet. Detta avslöjar hur ihåligt näringsministerns myckna prat om ett gott näringsklimat är. Att socialisera delar av det svenska näringslivet är inte förenligt med ett gott näringsklimat. Sveriges välstånd är byggt på ett framgångsrikt företagande. Detta är den viktigaste förutsättningen för att skapa välstånd. Mer än hundra svenska företag har lämnat landet. Huvudkontor och företagsledningar har gått i exil. Svenska företag har blivit utlandsägda i en utsträckning som saknar motsvarighet i något annat land. Antalet företagare som andel av befolkningen är lägre i Sverige än i andra länder. Nyföretagandet sjunker. Ytterst få små företag växer sig stora i Sverige. Antalet medelstora företag är jämförelsevis få i vårt land. Företag i Sverige läggs ned. 63 000 personer har varslats bara under detta år. Detta är verklighetsbilden när vi efter nästan åtta år med en socialdemokratisk regering i december 2001 debatterar näringsutskottets betänkande om budget och näringsklimat. Under årens lopp har analysinstitut, internationella jämförelser, näringslivets företrädare och vi i oppositionen enstämmigt gett samma syn på behovet av förändring. Varningssignalerna som kommit från svenska och utländska analysorgan och från djupt bekymrade företrädare för svenskt näringsliv har bemötts med förakt från regeringen. Visserligen startade Rosengren en s.k. samförståndsgrupp med näringslivsföreträdare, men den havererade. Näringslivets uppriktigt bekymrade företrädare gav upp. De tystnade, och med sorg i mångas hjärtan tog företagsflytten fart. Nu när det börjar gå upp för regeringen hur illa ute vi är säger sig statsministern vilja ha en ny dialog med näringslivets företrädare om företagsklimatet. Nya gruppsamtal är inte vad Sverige behöver, men att det finns stora behov av förändring är uppenbart. När det gäller skapandet av ett gott näringsklimat vet alla sedan länge vad som måste göras. Alla utredningar, analysinstitut och internationella jämförelser har samstämmigt pekat på de svaga punkterna. Sverige har också många fördelar och styrkor, men om vi inte tar itu med de svaga delarna blir vi ohjälpligt förlorare. Förändring krävs av skattetrycket, arbetskraftskostnaderna, den otidsenliga arbetsrätten, den bristande tillgången till kompetens, de betungande regelbördorna samt osäkerheten om EMU. Samspelet och förtroendet mellan politiska företrädare och näringsliv måste bli bättre i Sverige. Det behövs framför allt en attitydförändring från regeringen när det gäller synen på och inställningen till enskilt förtagande och entreprenörskap. När det gäller den för småföretagen så viktiga frågan om regelförenkling har regeringen förhalat och fördröjt arbetet under de snart åtta år då man har haft ansvaret. Undersökningar visar att företagen snarare upplever att regelbördan vuxit, och många småföretag är djupt besvikna. De tycker att ministrarna bara pratar. Regeringens regelförenkling havererade innan den kommit i gång, och regeringen själv har krånglat till och hindrat förenklingsarbetet. Organisatorisk form för s.k. Simplex har ändrats fyra gånger. Namnet har ändrats fyra gånger. Ansvarig statssekreterare har ändrats sex gånger. Ansvarig minister har bytts en gång. Minst fyra s.k. nystarter av regelförenklingsarbetet har gjorts. Småföretagsdelegationen, med de 81 förslagen, blev bara en kuliss. Simplex har efter det famösa haveriet och alla turer omstartats igen och blivit en inbäddad del i näringslivsenheten i departementet. Därmed löper Simplex stor risk att fortsätta drunkna i superdepartementets interna motståndsbyråkrati. Regeringens hittillsvarande ambitionsnivå gör det befogat att misstänka att man vill ha Simplex som ännu en kuliss för näringsministrarna att peka på i retoriken. En förutsättning för att regelförenklingsarbetet ska bli framgångsrikt är uppbackning på högsta politiska nivå. Regeringen borde lära sig av länder som Nederländerna och Storbritannien. Regelbördan förorsakar onödiga kostnader, lägre tillväxt och förlorad sysselsättning. De små företag som Sverige är beroende av för förnyelse och utveckling förlorar mest. Kostnaderna för regelbyråkrati är högst i Sverige bland 11 undersökta länder enligt en OECD-utredning. Sverige ligger också i Europas topp när det gäller krångel enligt en EU-studie bland utländska företag. Jag frågar de socialdemokratiska företrädarna här: Är det rimligt att det ska kosta 30 000 kr per anställd att hantera regelverket i företag, vilket en OECD studie visar? Regeringen bör sätta upp mätbara mål för förenklingsarbetet. Delmålet att under en treårsperiod tydligt minska regelverkens börda för småföretagen är alltför vagt. Vad man menar med tydligt är synnerligen otydligt. Regeringen borde här lära av Nederländerna. Nederländerna har ett mätbart mål på 25 % för hur mycket regelkostnaderna ska minskas och ett mätsystem för att mäta hur kostnadsbördan förändras. Nya reglers inverkan och kostnader för småföretag måste analyseras på ett tidigt stadium. Kraven på konsekvensanalyser är viktiga, men en förutsättning är förstås att regering och myndigheter följer kraven och att regelverken modifieras med hänsyn till konsekvenserna för småföretagen. Hittills har ingen märkt någonting av detta. Krav på konsekvensanalyser är inte något nytt. Enligt verksförordningen från 1995 ska en myndighet noga före ett beslut noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden och utreda kostnadsmässiga och andra konsekvenser samt dokumentera detta i en konsekvensutredning. Regeringen har alltså med pukor och trumpeter skapat Simplexförordningen trots att verksförordningen säger samma sak. Varför? Det ligger nära till hands att tro att regeringen haft behov av ytterligare en kuliss att hålla fram. Liknande krav på konsekvensanalyser finns också i kommittéförordningen. Men här gäller fr.o.m. den 1 januari 1999 att förslag som har betydelse för småföretag ska bedömas bara i förhållande till större svenska företag. Denna begränsning måste tas bort. Statsministerns eget kansli var emot tillskapandet av Simplexförordningen. De tyckte att ytterligare en förordning om konsekvensanalyser var onödigt och olämpligt. Statsrådsberedningen hade rätt. Det skapar onödig byråkrati att ha tre förordningar; verks-, komitté och Simplexförordningarna, som alla föreskriver konsekvensanalyser. Det borde räcka med en. Simplex måste också ta itu med de gamla surdegarna. Detta har regeringen helt missat i Simplexförordningens s.k. checklista med 12 frågeställningar. Det behövs en förändring av äldre, omständliga, svårtillgängliga, svårbegripliga och orättvisa regelverk. De krångliga och småföretagarfientliga 3:12 reglerna, som missgynnar aktivt ägande i småföretag måste avskaffas omedelbart. Andra gamla regler som missgynnar tillväxt måste också rensas bort. För att få en objektiv bedömning av läget har vi moderater föreslagit att regeringen ska låta OECD göra en granskning av det svenska regelförenklingsarbetet. Många länder, Danmark, Nederländerna, England och Mexiko har tagit hjälp av OECD för att få en granskning gjord som ett hjälpmedel i regelförenklingsarbetet. Näringsministern har vid flera tillfällen lovat att en sådan översyn ska göras, men nu har ministern ångrat sig och vill plötsligt inte lämna in någon ansökan till OECD. Regeringen skyller på Att skylla på EU är patetiskt. Faktum är att de rekommendationer som har kommit från den s.k. Mandelkerngruppen och eventuella rekommendationer från kommissionen bara stärker behovet av en oberoende granskning av det svenska regelförenklingsarbetet. Att regeringen nu inte vågar eller vill granska detta tolkar jag som rädsla för ett dåligt resultat. Fru talman! Vi moderater förordar i parti och kommittémotioner en inriktning av den ekonomiska politiken som syftar till att skapa bättre förutsättningar för både företag och enskilda människor att växa. Vi deltar därför inte i utskottets beslut om budgeten inom utgiftsområde 24 Näringsliv utan utvecklar våra förslag i ett särskilt yttrande. Jag står självklart bakom reservationer med moderat underskrift, men jag nöjer mig att yrka bifall till reservation 1. Jag måste också konstatera en sak till. När jag läste Dagens Industri i morse blev jag oerhört förvånad. I dagens Dagens Industri finns en debattartikel där Vänstern lägger fram flera förslag i förenklingssyfte för att förbättra näringslivsklimatet. Samma förslag har Vänstern ständigt röstat emot i riksdagen. Artikeln i Dagens Industri är rena bluffen! Vad är det som gäller, Lennart Beijer? Är Vänsterns politik det som står i artikeln i dagens Dagens Industri eller är det den politik som Vänsterpartiet driver i Sveriges riksdag?

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. Jag står självfallet bakom alla kristdemokratiska reservationer. Men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till endast en reservation. Det här betänkandet behandlar bl.a. regeringens budgetproposition när det gäller utgiftsområde 24 och näringspolitikens inriktning samt regelförenklingsarbetet och motioner om detsamma. Fru talman! Gårdagen var en svart dag för svensk industri. På måndagen kom varsel för mer än 1 000 anställda runtom i Sverige. Det största varslet kom i småländska Gislaved, där tyska ägaren Continental lägger ned däckfabriken med 770 anställda till sommaren. Dessutom kommer 310 anställda att få lämna sina jobb på Volvo Aero i Trollhättan. Industrikoncernen Trelleborg varslade också 120 personer om uppsägning i just Trelleborg på måndagen. TWR Måndagens många varsel om uppsägningar är bara några av det stora antalet i år. T.o.m. november i år har 62 270 personer varslats om uppsägning, vilket är mer än dubbelt så många som i fjol. Konjunkturnedgången ligger tung över Sverige. Exporten har rasat, och investeringarna är tyvärr få. Fru talman! Företagsamheten är helt avgörande för ett samhälles fortlevnad. Kristdemokraterna vill särskilt arbeta för de små företagens möjligheter att utvecklas i Sverige. Ett gott småföretagsklimat är inte bara av värde för de eldsjälar som gör verklighet av sina drömmar. Frukten av deras arbete är att nya jobb skapas och att skattemedel genereras till den gemensamt finansierade välfärd som vi alla håller högt. Under alltför lång tid har företagare från politiskt håll betraktats enbart som outtröttliga skatteobjekt. Inte sällan har attityden varit att de flesta företagare är s.k. potentiella skattesmitare som behöver klämmas åt genom fler och hårdare regler. Detta har lett till ett ständigt växande regelverk och kontrollmaskineri. Om Sverige ska klara framtidens välfärd krävs fler och nya företag som vågar anställa och vidareutvecklas. Kristdemokraterna arbetar för att attityden från politiskt håll förändras så att det blir högsta prioritet att förenkla och avveckla onödiga regler som berör företagare. Fru talman! Det är inte fel att gamla företag förändras och överlever, tvärtom. Men något måste vara fel när de flesta av ett lands stora företag har fyllt både 50 och 100 år, och inget enda av de 50 största företagen har tillkommit under de senaste 30 åren. Just så är det i Sverige enligt den rapport från Verket för näringslivsutveckling, NUTEK, som presenterades häromdagen. Precis som regeringens eget ämbetsverk måste man fråga sig vad det är som hindrar företagen från att växa och varför ca 50 av våra stora svenska företag har sålts ut på fem år. Klingar t.ex. AGA, ASG, Avesta och Pharmacia svenskt? Till namnet ja, men de är alla under utländsk kontroll. NUTEK föreslår en rad nödvändiga skattesänkningar för att rädda företagen. Det handlar om att slopa förmögenhetsskatten, att slopa fåmansbolagsreglerna och att sänka arvs och gåvoskatten för att göra generationsskiften i företag lättare. Detta är bra förslag, och det är något som vi kristdemokrater länge har föreslagit och krävt. Men tyvärr har det alltid avvisats av regeringen. Kan majoriteten nu ställa upp på dessa krav när regeringens eget ämbetsverk kommer med förslagen? Jag hoppas att jag kan få svar på det senare. Fru talman! 1970 går som en gräns i svensk ekonomisk historia. Före 1970 hade vi ca 100 år av hög tillväxt. Vi låg då på fjärde plats i tillväxtligan. I den senaste mätningen ligger vi på sjuttonde plats. På 1970-talet förändrades klimatet. Skatterna höjdes, inflationen eldades på, devalveringspolitiken inleddes, och arbetsrätten reglerades lagstiftningsvägen. Och löntagarfondsdebatten blev konfrontationspolitikens kulmen. Få märkte att Sverige tappade takten i produktivitetsökningen och att svensken blev fattigare relativt sett. Vi hade våra stora stolta företag, och alltför få reagerade på att det inte startades så många nya. I 1970-talets Sverige var det fint att vara anställd, helst i offentlig sektor, och nästan fult att vara företagare. Insikten om företagsklimatets betydelse har definitivt ökat sedan dess. Men det går långsamt, oerhört långsamt, att omsätta det i praktisk politik, trots näringsministerns hurtiga uttalanden om företagarklimat i världsklass. Det enda vi är världsmästare i är skatter. Där är vi världsbäst. Inget land har så högt skattetryck som Sverige. Detta påverkar naturligtvis också viljan till företagande. Sverige är enligt NUTEK:s statistik ett av de länder som har minst andel av befolkningen i nystartade företag. Att vi ligger hästlängder efter USA är ingen överraskning, men varför ska Sverige ligga efter Norge, Danmark och Finland? Det är faktiskt så att antalet företagare i landet har minskat med ca 100 per vecka under de gångna två åren. Fru talman! Sverige har relativt gott om storföretag och hyggligt med småföretag men väldigt lite däremellan. De medelstora företag som t.ex. bär upp tysk ekonomi är ovanliga i Sverige. Att små företag sällan växer till stora borde oroa regeringen. När storföretagen som startades kring förra sekelskiftet säljs till utlandet och flyttar sina viktiga funktioner någon annanstans, vad ska vi då leva av i framtiden? Sverige behöver entreprenörer, men om entreprenörskap ska bli en karriärväg, som Per-Ola Eriksson på NUTEK vill, måste något börja hända på regelförenklingsområdet och skatteområdet. Då måste misstroendet mot företagare upphöra. Regelverket som omgärdar företagandet är enormt. Den totala omfattningen av företagsregler uppskattas till ca 20 000 sidor, och de ökar för varje år. Den av regeringen tillsatta Småföretagsdelegationen lade fram 81 konkreta förslag till regelförenklingar 1998. I dag, nästan tre och ett halvt år senare, är två tredjedelar av dessa förslag inte genomförda. Kristdemokraterna anser att de flesta av delegationens återstående förslag kan och bör genomföras skyndsamt. OECD har gjort beräkningar som visar på kostnaderna för de svenska företagen när det gäller att administrera reglerna inom skatte-, arbetsmarknads och miljöområdena. Exempelvis kostar det ett mindre företag med 1-19 anställda ca 30 000 kr per år och anställd att bara administrera reglerna inom dessa områden, vilket jag tycker är oacceptabelt. Vad behöver göras? Vi kristdemokrater har många konkreta förslag. Låt mig få nämna några av dessa. För det första: Sänk skatten på arbete. Skattesystemet måste ge incitament för arbete. Principen om lika lön för likvärdigt arbete får inte via skatte och bidragssystemen resultera i principen om lika inkomst oavsett om man arbetar eller ej. Skattereformens mål om enkelhet och en maximal marginalskatt på 50 % måste få gälla. Kristdemokraterna anser att grundavdraget måste höjas. Det är orimligt att beskatta låginkomsttagare så hårt som vi gör i Sverige. För det andra: Sänk arbetsgivaravgifterna. För framför allt små företag med endast ett fåtal anställda innebär arbetsgivaravgifterna en betydande kostnad i verksamheten och om man skulle vilja nyanställa. För det tredje: Underlätta generationsskifte i familjeföretagen. Mer än hälften av företagen i Sverige är familjeföretag. Orimliga skuldbördor uppstår då företaget överlåts inom familjen med resultat att de nya ägarna tvingas ta lån för att betala arvsskatten. För många blir alternativet att sälja till utomstående, inte sällan till utländska intressen. Kristdemokraterna vill avveckla skatten på bundet kapital vid arvs och generationsskiften av familjeföretag. Dessutom bör de orättvisa reglerna för och beskattningen av fåmansbolagen, de s.k. 3:12-reglerna ändras. För det fjärde: Avveckla förmögenhetsskatten. Nu flyr kapitalet landet, eftersom vår förmögenhetsskatt är flera gånger högre än EU-genomsnittet. Regeringen har redan indirekt erkänt problemet genom att skapa ett skattefrälse för 17 av landets 18 rikaste miljardärer som slipper förmögenhetsskatt på sina aktier. Dessutom bör vi avskaffa dubbelbeskattningen, så att pengar som satsats i företag beskattas med samma skattesats som pengar som placeras i räntebärande papper. För det femte: Öppna upp för tjänstesektorn. Inom det som kallas tjänstesektorn skulle tusentals nya arbetstillfällen kunna skapas om det inte vore för regeringens ideologiska låsning. I en tid när många går arbetslösa och arbetsbördan för andra ökar genom dubbelarbete är det hög tid att underlätta för tjänster inom hushållssektorn. Kristdemokraterna vill införa den modell som vi presenterat i en motion tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centern. Den innebär att en 50-procentig skattereduktion införs vid köp av hushållstjänster upp till 50 000 kr per år. Fru talman! Jag inledde mitt anförande med att referera till de många varslen, de stora företagsnedläggningarna och till att alltfler huvudkontor flyttar ut. Allt pekar på att vi måste få ett bättre företagarklimat. Vad som måste göras för att förbättra företagarklimatet är väl känt genom otaliga utredningar, samarbetsgrupper och internationella jämförelser. En efter en har de alla kartlagt vad som är Sveriges problem. Nu senast har vi hört NUTEK:s förslag till skattesänkningar för att rädda företagen, bl.a. genom slopad förmögenhetsskatt, slopade fåmansbolagsregler och sänkning av arvs och gåvoskatten för att förenkla generationsskiften i familjeföretag. Frågan är om viljan till förändring finns. Det skulle vara välgörande om företrädarna för majoriteten ville förklara hur de ser på NUTEK:s förslag.

Fru talman! Först ska jag säga att en hel del redan har sagts, så jag kommer att fatta mig rätt kort i detta inlägg. Det är också många av oss som har debatterat under förmiddagen här i kammaren. Det är klart att verkligheten är främst när det gäller att beskriva situationen i näringslivet. Som vi ser i dag och som vi sett den senaste tiden har företag lagts ned, inte bara stora utan även små och medelstora företag som har mycket stor betydelse lokalt och regionalt. Ett högt kostnadsläge inklusive höga företagsskatter är en av förklaringarna. Vi från de fyra borgerliga partierna har i näringsutskottet begärt att få en offentlig hearing om just anledningen till att företagen och huvudkontoren flyr landet. Vad som också är allvarligt är att nyföretagandet har minskat liksom investeringsviljan, enligt den allra senaste småföretagarbarometern. Vad kan vi då göra? Och det är ju egentligen mer intressant att tala om vad vi kan göra än att enbart se negativt på det som är. Fru talman! Om människors entreprenörskap ska växa måste vi bejaka den initiativkraft och skaparglädje som finns hos dem som vill starta egna företag. Mångfald, decentralisering och ett spritt personligt ägande behöver stimuleras. Småföretagaren som startar upp måste ges tid att utveckla sina affärsidéer. Det är först när företaget börjar gå med vinst som företagaren kan betala för hjälp med de administrativa tjänsterna. Näringspolitiken måste underlätta för den enskilde att utveckla sin kreativitet i själva affärsidén i stället för att ägna tiden åt att kryssa runt i ett snårigt regelverk och olika myndighetskontakter. Byråkratin och administrationen tar en mycket stor del av den enskilde företagarens tid i anspråk. De lagar och regler som styr företagens villkor är inte anpassade till småföretagare utan är inriktade på de större företagen och deras behov. Jag vill ange några konkreta uppgifter om just detta med situationen på myndighetssidan. Det är nu kartlagt att vi har totalt sett 75 myndigheter som samlar in uppgifter från företagsamheten. De har tillsammans 1 150 blankettyper, och förra året fick de in 73 miljoner ifyllda blanketter. Sverige är fantastiskt! Ytterligare konkreta fakta: Vi kallade till vår partigrupp just före semestern företrädare för Simplexgruppen och påminde då om att det från många län uttalades ett behov av regelförenklingar i tillväxtavtalen. Vid den tidpunkten, i mitten av juni detta år, hade inte ett enda tillväxtavtal inskickats till Simplexgruppen, enligt deras egna uppgifter. Enligt Centerpartiets mening, fru talman, ska näringspolitiken ge förutsättningar för arbetstillfällen och tillväxt och inrymma likvärdiga möjligheter att driva företag i hela landet, och staten måste utföra sina åtaganden på ett korrekt sätt. Det handlar om goda kommunikationer, som framkomliga vägar, ett fungerande järnvägsnät, väl utbyggda flygförbindelser och en utbyggnad av IT-infrastrukturen. Kraven på grundläggande samhällsservice i form av el-, tele och postinfrastruktur är nödvändiga för en god leveranssäkerhet. Lika viktigt är det med tillgång på utbildad arbetskraft och möjligheter till en förbättrad gymnasial lärlingsutbildning. Den kvalificerade yrkesutbildningen kommer att få stor betydelse i takt med att den viktigaste produktionsfaktorn kommer att vara kunskap och kompetens. Fru talman! Många nya företag är inte lika bundna av traditionellt kapitalkrävande investeringar eftersom de producerar tjänster i form av kunskap och kompetens i stället för varor och produkter. Nya metoder måste utvecklas för att även tillgångar i form av intellektuellt kapital blir grund i redovisningen för att få en mer rättvisande beräkning av värdet av tjänsteföretaget. Kompetenshöjande utbildningar för medarbetare måste kunna jämföras med investeringar i maskiner och byggnader. Samtidigt måste företagens möjligheter att bygga upp riskkapital förbättras. Som motivation för detta måste företagaren få ekonomisk avkastning för egen del. Vi vill förändra reglerna, så att en större del av vinsten kan periodiseras, och förändra beskattningen av eget kapital, så att fler företag stimuleras att bygga upp egna kapital. Riskvilligt kapital kan också skapas i regionala entreprenörsfonder, som vi återkommer till i morgondagens debatt. Slutligen, fru talman, vill jag beträffande anslagsposterna inom detta utgiftsområde för det första hänvisa till vårt särskilda yttrande och för det andra yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Fru talman! Sju magra år för företagsamheten med den socialistiska regeringen, en kraftfull offensiv med Folkpartiet. Fru talman! Det råder en stor frustration bland företagarna i Sverige över att ingenting händer inom företagspolitiken. I Folkpartiet delar vi denna frustration. Det tycks ofta råda en bred enighet över partigränserna om att företagsamheten i vårt land hindras av onödigt krångel och byråkrati, och ändå händer i stort sett ingenting för att göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag. Sverige har under de senaste åren upplevt ett nytt slags industrialiseringsvåg där landet stått i framkant med att utveckla ny teknik och nya tekniska produkter, vilket har inneburit att industrin har gått på högvarv. Denna våg har så sakteliga ebbat ut och konjunkturen faller alltmer. Under första halvåret i år gick 4 143 företag i konkurs i Sverige. Det är en ökning med 11 % jämfört med samma period förra året. Detta visar statistik från den statliga myndigheten ITPS. Samtidigt ökar nu varslen och uppsägningarna. Orderingången minskar hos företagen, och enligt färska siffror från SCB har hushållens pessimism om Sveriges ekonomi ökat kraftigt. Tidningen Företagaren, som vi alla får här i riksdagen och många andra i vårt land, har en rubrik som heter Bortglömd hjälte i det senaste numret. Där pratar man med en enskild småföretagare som berättar just hur det är att vara småföretagare i Sverige i dag. Man ställer bl.a. frågan: Tycker du att något förändrades under åren då småföretagaren kallades för hjälte? Den här småföretagaren svarar: Ja, i så fall till det sämre. Det har inte hänt något positivt såvitt jag kan minnas. Han säger också: Det kommer hela tiden nya krav som vi måste leva upp till. Jag tycker att småföretagarpolitiken är vansinnig. Minst en gång i månaden undrar jag vad jag egentligen håller på med. Som sagt: Det är hårt och svårt att vara hjälte i Sju år med socialdemokratisk regering har visat sig bli sju magra år för företagsamheten i Sverige. Företagare möts alltför ofta med stor skepsis hos majoritetspartierna - långt ifrån Mona Sahlins bevingade ord om att företagaren är vår tids hjälte. Resultatet är ju faktiskt ett helt annat. Högkonjunkturen, med IT-sektorn i spetsen, medförde inte att Sveriges långsiktiga strukturproblem på något sätt trollades bort - tvärtom. Strategiska ledningsfunktioner i många storföretag flyttades till andra länder, t.ex. Ericssons huvudkontor till London. Andelen företagare i Sverige är fortfarande låg i jämförelse med hur det är i många andra länder, och nyföretagandet sjunker stadigt enligt färsk statistik. Antalet förvärvsarbetande i offentlig sektor är stort. Andelen unga människor med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning är förhållandevis låg, och intresset för dessa utbildningar är fortfarande, dessvärre, litet. Vi i Folkpartiet menar att de välståndsbildande krafterna, som vi kallar företagen för, är en förutsättning för att välfärden och sysselsättningen ska kunna tryggas också i framtiden. Därför måste vi ha ett gott företagsklimat i Sverige. Mot den bakgrunden föreslår vi en kraftfull offensiv för att förbättra företagsklimatet i Sverige - en offensiv som innebär bl.a. sänkta arbetsgivaravgifter, förenklade regler för fåmansbolagen och möjligheter att skjuta upp bolagsskatten i exempelvis fem år, om vinsten investeras i det egna företaget. Vi anser att Krångel-Sverige inte får sätta stopp för företagsutveckling. Vad innebär då detta? Ja, det handlar t.ex. om att sänka arbetsgivaravgiften. Det måste bli billigare att anställa - helt enkelt att ha personal - och att expandera. Ett av de stora problemen i svenskt näringsliv i dag är att vi har många småföretag som av olika anledningar inte vill, eller inte kan, växa. Vi bedömer att den största potentialen för nyföretagande och fler jobb finns inom den privata tjänstesektorn. Därför riktar vi hela sänkningen i vårt budgetalternativ till denna sektor. Företag bör kunna få uppskov med bolagsskatten i fem år, så länge pengarna inte tas ut i företaget. Detta underlättar kraftigt för företagen när det gäller att växa med hjälp av eget kapital, vilket är vad de allra flesta småföretagare önskar. En helt dominerande andel av dem anser att bolagens egna vinstmedel är den viktigaste finansieringskällan - före både banklån och leveranskrediter. Uppskjuten bolagsskatt i fem år skulle betyda mycket för den lille enskilde företagarens förmåga när det gäller att vilja och kunna växa med sitt företag. De regler som styr fåmansbolagen måste självklart förenklas. De är alldeles för krångliga och utgör en stor frustration för många företagare. Det är mycket otillfredsställande att frågan har begravts i en utredning som knappast kan leda till någon sorts förändring förrän tidigast år 2003, om ens då. Det gäller att införa rejäla skattelättnader för hushållsnära tjänster exempelvis. Värnskatten måste bort, och dubbelbeskattningen på aktier måste slopas. Vi i Folkpartiet kan sammanfatta det här kapitlet genom att föreslå en sänkning av företagsrelaterade skatter på 45 miljarder under de närmaste tre åren. Det är en kraftfull medicin! Fru talman! Regeringen tillkallade hösten 1996 den s.k. Småföretagsdelegationen för att identifiera problem och föreslå åtgärder för att undanröja hinder för mindre och små företag. Man har fortlöpande lagt fram förslag till regering och riksdag. Av det 80-tal förslag som delegationen lämnade för mer än två år sedan återstår fortfarande över två tredjedelar att genomföra. Problemet med regeringens bristande handlingskraft i de här frågorna visas av de många turerna kring Regeringskansliets egen förenklingsgrupp, den s.k. Simplexgruppen, som visade sig inte kunna fungera när det gällde att åstadkomma resultat i Regerignskansliets arbete. Visserligen har en liten del av förslagen analyserats, men regeringen gör ingenting för att verkställa dem. Det är den trista sanningen. Detta faktum visades tydligt genom att mer än hälften av de tillfrågade företagen enligt en enkät nyligen upplevde att antalet regler hade ökat. Så mycket som 43 % av företagen ansåg att reglerna var lika många som tidigare, eller fler. Detta var väl ändå inte målet för Simplexgruppens arbete? Inte ens när det gäller i stort sett kostnadsfria regelförenklingar - t.ex. förenklade blanketter, bokförings och deklarationspaket för egenföretagare, vettigare F-skatteregler eller en solnedgångsparagraf - gör regeringen någonting. Många företagare upplever administrationen kring den egna verksamheten som alltför omfattande. Det är krångliga regler, och ständigt ökade krav på upppgiftslämnande ställer stora krav på kunskaper hos företagarna. Många uppfattar det också som ett misstroende och en misstänksamhet från myndigheternas sida som är väldigt påfrestande. Sverige behöver många nya företagare. Då måste det också bli lättare och lönsammare för människor att göra verklighet av sina planer att starta eget. I ett samhälle där det är naturligt att bli sin egen ska människor inte behöva anlita revisorer för att fylla i en preliminär deklaration. De ska inte behöva vänta i månader på sin F-skattsedel eller brottas med fullständigt obegripliga blanketter från myndigheterna som är av det slaget att varken revisorn eller myndigheten själv ibland kan svara och säga vad det egentligen innebär. Folkpartiet har ett antal förslag till förenklingar, närmare bestämt 20 förslag. Bl.a. gäller det förenklad deklaration för företagare. Det måste bli enklare att registrera företag. Alla som vill och som inte har näringsförbud ska få en F-skattsedel. Stoppa förtida inbetalningar av skatter t.ex.! En solnedgångsparagraf måste införas. Fru talman! Det räcker inte med enbart ett aldrig så bra företagsklimat för att skapa fler jobb och företag. Det krävs också rent spel på marknaden. För att detta ska ske måste åtgärder vidtas. Speciellt gäller det åtgärder som syftar till att öka konkurrensen. Vi föreslår ju bl.a. att de selektiva företagsstöden ska avvecklas eftersom de skapar en snedvridande konkurrens. Ofta innebär stöd till ett visst företag att jobb i stället försvinner hos konkurrenten. Statliga och kommunala bolag måste säljas eller avvecklas. Speciellt de kommunala bolagen konkurrerar, med hjälp av skattebetalarnas pengar, ut små privata företag, kanske speciellt inom tjänstesektorn. Det finns många exempel på att statligt och kommunalt ägande snedvrider konkurrensen genom en öppen, eller en dold, subvention och genom en diskriminerande offentlig upphandling. Politiskt subventionerade konkurrenter skapar också en extra osäkerhet för privata företag som för sin försörjning är hänvisade enbart till att tillfredsställa kundernas efterfrågan och som inte kan falla tillbaka på att tillfredsställa politiska önskemål. I stort sett samtliga statliga företag agerar dessutom på en marknad där det finns privata företag som är konkurrenter. De offentliga monopolen, fru talman, måste brytas. Få saker skulle betyda mer för t.ex. kvinnors företagande än om offentlig verksamhet som vård, skola och barnomsorg i större utsträckning lades ut på entreprenad. Fru talman! Utbildningsnivån hos befolkningen blir allt viktigare för att ett land ska kunna hävda sig och utvecklas. Människor kommer i framtiden att behöva utbilda sig många gånger under sin livstid eftersom metoder, teknik och kunskap snabbt blir inaktuella. Den hårda konkurrensen på exportmarknaden kräver dessutom att våra exportprodukter innehåller en hög teknisk och kvalitativ nivå. För att klara dessa krav måste den högre utbildningen bli tillgänglig för fler så att vi i Sverige kan skaffa oss en högre allmänkompetens och specialistkompetens än genomsnittet i vår omvärld. Kunskapens roll som motor i den ekonomiska utvecklingen blir allt större. Det är nya idéer, kreativt entreprenörskap och innovationer som skapar förutsättningar för tillväxt och välstånd. På kort sikt är den tillämpade behovsstyrda och mer industrinära forskningen, som ofta bedrivs utanför universitetsvärlden, av avgörande betydelse just för att skapa ett dynamiskt näringsklimat. Kontakterna mellan forskningsinstitut och institutioner, där resultatet ska omsättas i praktiken, måste också förbättras. Öppna och kreativa mötesplatser, där forskare, entreprenörer och beslutsfattare kan mötas, måste skapas. Den här entreprenörsutbildning som finns vid några av våra högskolor har visat sig vara ett mycket viktigt inslag för ett bättre företagsklimat. Den utbildningen bör spridas till fler högskoleorter. Kunskapen om företagandet måste introduceras redan under grundskolan. Något som jag gärna vill lyfta fram som ett mycket bra exempel är Snilleblixtarna, som börjar när barnen är sju-nio år gamla. Fru talman! Det finns väldigt mycket att säga om näringspolitiken. Sju magra år för företagsamheten med socialistisk regering vill vi byta mot en kraftfull offensiv med Folkpartiet. Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Sveriges näringspolitik ska skapa förutsättningar för utveckling, sysselsättning och välfärd. Den ska också bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Våren 2001 presenterade Näringsdepartementet en rapport med en internationell jämförelse som visade hur Sverige klarar sig näringspolitiskt. Av 45 indikatorer som presenterades hör Sverige i 27 fall till dem som hamnar på den övre tredjedelen på listan, vilket är glädjande. Men på några områden befinner vi oss rätt långt ned. Det gäller målen väl fungerande marknad och effektiv konkurrens. Vi har också en låg andel företagare och en låg andel kvinnliga företagare jämfört med andra länder. Förhoppningsvis ser regeringen allvarligt på detta och verkligen försöker att göra någonting åt det. Sverige har totalt sett ett hyggligt företagsklimat, men det kan bli bättre - speciellt för de små företagen. Det är inte minst bekymmersamt att små företag och företag i glesbygd har så svårt att få tag på investeringsmedel och kompetent arbetskraft. Också detta bör regeringen titta noga på. Ett annat viktigt område är förenklingar för småföretagen och förnyelse av näringslivet. Det rör sig då om teknikspridning, kompetensutveckling och innovationsfrämjande åtgärder. Lönsamheten i investeringar måste ligga på en rimlig nivå så att det inte finns hinder mot kapitalbildning för små företag som motverkar att de kan växa. Det är viktigt både för små företag och för konsumenterna att en bra konkurrens upprätthålls. Frågan om regelförenkling för de små företagen är oerhört viktig. Regeringen lämnar numera en årlig redogörelse för detta, och vi har nu sett den tredje i ordningen. Det pågår ett ambitiöst arbete på det här området, och det är väldigt viktigt att man fortsätter att fokusera på det. Naturligtvis har man ännu inte gjort tillräckligt. Att nedbringa den tid och den kostnad som en småföretagare måste använda för att uppfylla olika lagar och regler är den helt överordnade uppgiften. En annan viktig sak är att företagens uppgiftslämnande måste minskas. Staten måste visa återhållsamhet när det gäller krav på uppgifter från företagen. Även här pågår det ett ambitiöst arbete för att göra någonting åt det. Men jag vill betona att det är oerhört viktigt att arbetet drivs vidare på ett seriöst och ambitiöst sätt. Jag vill beröra ytterligare en fråga, nämligen frågan om standardisering. Jag har skrivit en motion i ämnet som tyvärr inte behandlas i det här betänkandet. Men frågan om standardisering berörs ändå rätt noggrant i det. Problemet är att konsumenter, arbetstagare och miljöorganisationer har svårt att göra sig hörda på ett effektivt sätt i standardiseringsarbetet. Det är väldigt viktigt att de kan göra det, och då särskilt i internationella sammanhang. Det kan bli oerhört farligt om konsumentorganisationerna inte kan göra sig hörda så att vi får ett effektivt konsumentskydd. Det står i betänkandet att regeringen avser att vidta särskilda åtgärder för att underlätta dessa organisationers medverkan. Jag vill verkligen betona att detta är mycket viktigt, inte bara i Sverige utan också internationellt. Det får inte vara förtagen som i stort sett ensamma - som det nu nästan är - fastställer standard och regler för konsumentskydd. Då riskerar det att bli väldigt fel.

Fru talman! Sverige är ett rikt land med stora möjligheter. Medvetna satsningar på kunskap och de många människornas kreativitet och arbetslust har gjort Sverige till en ledande forsknings och IT-nation med hög sysselsättning och med många framgångsrika företag. Välfärden är väl utbyggd, även om det återstår mycket att göra, och den gemensamma ekonomin är stark. Men vi får inte slå oss till ro med det här. Vi måste hela tiden gå vidare. Näringspolitiken är en viktig faktor för att främja tillväxt och sysselsättning, men jag vill betona att det bara är en del. Det handlar också om en väl fungerande infrastruktur, om forskning och utveckling, om arbetsmarknadspolitik och om en väl fungerande lönebildning. Den svenska samhällsmodellen med satsning på både utbildning och social utjämning har bidragit till att Sverige har vuxit sig starkt. Regionala högskolor har inneburit att människor har fått en närhet till utbildning. Generösa skatteregler har gjort det möjligt för det stora flertalet att ha en dator, vilket förutom att det ökar IT-kunnandet också har stärkt IT-industrin. En framstående hälso och sjukvård har inneburit en trygghet för människorna på samma sätt som den har gjort Sverige ledande inom medicinteknik. Våra arbetsmiljöregler har inneburit att människor skyddas från många faror, men det har också inneburit att Sverige har blivit världsledande på bl.a. hörselskydd. Stränga miljöregler har inneburit framstående företag inom miljöteknik - ja, listan kan göras lång. Det är självklart att det hela hänger ihop när det gäller tillväxt, sysselsättning och välfärd. Om välfärden fördelas rätt och om vi tar vara på de många människornas kunnande och engagemang får vi en ökad tillväxt. Om människor kan känna sig trygga innebär det en minskad rädsla för förändringar. En bra arbetslöshetsförsäkring gör människor mindre rädda om det oundvikliga skulle inträffa, att man mister sitt jobb. Arbetsmarknadsutbildning har gjort det möjligt för människor att omskola sig. Det har lett till att vi har vågat driva fram och driva på omstruktureringar av det svenska näringslivet när gamla förutsättningar inte längre har funnits. Vi har också världens mest teknikvänliga fackföreningsrörelse som hela tiden har varit med och drivit på det här. Fru talman! Ett flertal undersökningar pekar på - i motsats till det som tidigare debattörer har sagt - att näringsklimatet i Sverige är bra. Jag ska nämna några exempel. En av de viktigaste frågorna som går att påverka från politiskt håll när det gäller ett lands förmåga att vara attraktivt för företagande är att förutsättningarna för produktion med hög kunskapsnivå är goda. Enligt en benchmarking-rapport från OECD uppvisar Sverige många tecken på att vara kanske världens främsta kunskapsbaserade ekonomi. Sverige är t.ex. det land som enligt rapporten satsar mest på forskning, högre utbildning och investeringar i datorprogram mätt som andel av BNP. Word Economic Forum brukar inte betraktas som någon stödtrupp till socialdemokratin. Men på den årliga rankningslistan placerar sig Sverige högt. I jämförelse med 75 länder rankas Sverige som nummer sex i aktuell konkurrenskraft och som nummer nio i långsiktig tillväxtkraft. Financial Times pekar ut Sverige tillsammans med Schweiz som de två länder som har den bästa framtiden av alla inom den industriella högteknologin. Men det gäller att fortsätta att utveckla Sveriges positioner i en alltmer konkurrensutsatt värld. Ska vi kunna behålla vårt försprång behövs det mer av samarbete och ännu mera av förnuft. Detta är inte minst viktigt eftersom vi nu befinner oss i en internationell lågkonjunktur, där Sverige som ett litet, öppet och exportberoende land självklart påverkas. Men vi ska inte konkurrera med låga löner eller dålig arbetsmiljö, utan vi ska konkurrera med kunskap och kompetens. Det är därför oerhört glädjande att det tas många initiativ just nu. Jag vill nämna ett. Företagsledare och fackföreningar går samman för att skapa en ny allians för att få fram långsiktiga och produktiva investeringar i Sverige. Det handlar inte om någon kvartalskapitalism. Det handlar inte om hot om utflyttningar utan om konstruktivt samarbete mellan arbetsgivare, arbetstagare och samhället. Det var så vi en gång växte oss starka, och det är så vi ska fortsätta. jämfört med 1999. Generellt domineras nyföretagandet av företag inom tjänstesektorn. Men det är fortfarande för lite. Vi måste få fler nya företag och fler småföretag. Här kan samhället och näringspolitiken bidra på olika sätt. Det handlar om teknikspridning. Det handlar om kompetensutveckling och innovationsfrämjande åtgärder. Andra viktiga faktorer är sunda konkurrensvillkor, minskad regelbörda, god tillgång till kapital, information och rådgivning samt en bra myndighetsservice. Regelförenklingsarbetet har faktiskt gjort stora framsteg, och det pågår kontinuerligt. Många av Småföretagsdelegationens förslag är faktiskt genomförda. Det viktiga för en småföretagare måste vara att den administrativa bördan minskar, snarare än att det åstadkoms en viss minskning av antalet lagar eller regler. Men arbetet med regelförenkling är en fråga om perspektiv och attitydförändring hos regelgivarna. Mycket energi har därför lagts och läggs på att utbilda myndigheter och utredningsväsende i hur man ska arbeta med konsekvensanalyser. EU-medlemskapet har lett till en ökad reglering, som på olika sätt också drabbar småföretagen. Sverige har under ordförandeskapet starkt drivit på regelförenklingsarbetet, och man fortsätter med det. Men man ska också veta att Sverige ligger bra till jämfört med andra länder, som benchmarking-studien visar. Sverige tillhör de länder i vilka en relativt hög andel företag uppger att de inte upplever några hinder. Vi ligger på tredje plats. Vad som är viktigt är entreprenörskap. Ett nationellt program håller på att tas fram för entreprenörskap. Särskilda satsningar kommer att göras för att ytterligare främja kvinnors och invandrares företagande. Kooperativt företagande kommer att få ökade resurser, och för att stimulera ungdomars intresse för entreprenörskap kommer vi att satsa på speciella entreprenör och teknikskolor. Det pågår också ett arbete med ett förenklat uppgiftslämnande, vad gäller t.ex. förenklad självdeklaration. Det ska också bli lättare att komma i kontakt med myndigheter. Man tittar på förslag om 24 timmarsmyndigheter, som det alltid ska gå att få kontakt med. En Internetportal - Företagarguiden - samlar information från ett 20-tal olika myndigheter. Det är också någonting nytt. Företagarregistreringen förenklas, och handlingstiderna minskar. Listan kan göras lång. Konkurrensvillkoren är också betydande för ett gott företagsklimat. Förra året antog vi en ny vassare konkurrenslag. Konkurrensverket har fått ökade resurser för att spåra, utreda och bevisa skadligt konkurrensbegränsande samarbete. En utredning är nu ute på remiss angående effektivare regler när det gäller kartellbekämpning. Det är oerhört viktiga frågor för näringslivet, och framför allt för de små företagen. Riskkapital är en annan viktig faktor. Tillgången på riskkapital har ökat kraftigt de senaste åren, även om vi har sett en avmattning den senaste tiden. Staten har under senare år vidtagit två slags åtgärder för att underlätta för småföretag att få tillgång till ägarkapital. Det handlar om stöd till regionala aktiemarknader och lättnader i dubbelbeskattningen för de små företagen. Det handlar om direkt riktade insatser för att komplettera den privata marknaden. Industrifonden och Sjätte AP-fonden har fått ökade möjligheter att investera i riskkapital för små och medelstora företag. Dessutom kommer ALMI-bolagen att ges ökade möjligheter att ge mikrolån i samband med start av nya företag. Jag ska rada upp ett par saker till. Det handlar om en nationell satsning för att öka IT-kompetensen, som är jätteviktig i småföretag. Jag vill också framhålla de industriella utvecklingscentrumens fortsatta verksamhet, något som hyllas väldigt mycket av det lokala näringslivet. Det är på samma sätt med de regionala tillväxtavtalen. Jag vill också poängtera nedsättningen av de sociala avgifterna i stödområde A, som också kommer att innebära lättnader för småföretagen i dessa områden. Fru talman! Dessa uppräknade satsningar är ett axplock av alla de åtgärder som vidtas. Detta, tillsammans med den övriga politiken, skapar goda förutsättningar för både tillväxt och ökad rättvisa. Jag vill med detta yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på de reservationer som finns.
Fru talman! Jag håller med Marie Granlund om att Sverige har mycket stora möjligheter. Det tragiska är att vi inte gör de förändringar som krävs för att vi ska kunna ta till vara dessa möjligheter. Varslen och företagsnedläggningarna står som spön i backen. Sedan 70-talet har vi dalat i tillväxtligan och ligger på 17:e plats. 1970 låg vi på tredje plats. Detta borde vi kunna göra någonting åt. När det gäller forskning ligger Sverige i topp. Näringsministern sade i gårdagens Dagens Industri att vi har toppklass när det gäller innovationer. Vi ligger i topp vad gäller forskning och utveckling, men vi ligger lågt vad gäller entreprenörskap. Det hänger inte ihop. Förklaringen är att fem stora företag satsar 80 % av de fyra miljarder som Sverige satsar på forskning. Resten av storföretagen står för så gott som alla de övriga 20 procenten. Det är mycket marginell forskning som sker i mindre företag. Detta borde regeringen och Marie Granlund ägna lite tankemöda åt. När det gäller företagsklimatet säger Marie Granlund att det är viktigt med entreprenörskap. Jag undrar om det uttalandet innebär att ni ger upp er företagarfientliga grundinställning till entreprenörskap när det gäller områdena skola, vård och omsorg. Sedan 1970 har socialdemokraterna visat en misstro mot just företagande och entreprenörskap. Skulden till vårt dåliga läge i tillväxtligan kan vi nog finna i alla de beslut som har fattats på den grundvalen.
Fru talman! Vi inom socialdemokratin är självklart oerhört oroade över alla de varsel som kommer dessa dagar. Men jag vill påminna Karin Falkmer om att detta tyvärr inte bara är ett svenskt problem. Det är en lågkonjunktur i hela världen som har pågått under hela hösten och som fördjupades efter den 11 september. Det är inget unikt för Sverige. På ett sätt hade det varit bra om det hade varit det. Självklart ska vi göra någonting åt det. Vi håller på att göra någonting åt det. Den viktigaste förutsättningen är den starka ekonomi som vi har byggt upp under de år som gått sedan vi fick regeringsmakten. Det är den absolut viktigaste förutsättningen för att vi ska kunna komma till rätta med detta. Jag skulle vilja fråga Karin Falkmer hur man underlättar för omstruktureringar av näringslivet och hur man underlättar för människor att få andra jobb om man sänker arbetslöshetsförsäkringen och inför karensdagar. Det har faktiskt inneburit en trygghet för människor. Fackföreningsrörelsen har ställt upp på många förändringar som aldrig skulle ha gått att genomdriva i ett annat land. Det skulle jag verkligen vilja fråga. Självklart är vi socialdemokrater för entreprenörskap, men vi säger att det finns vissa områden där medborgarnas krav och rättigheter ska styra, och det är i vård, skola och omsorg. Där kan finnas alternativ, men det ska hela tiden baseras på medborgarnas behov, inte på företagarnas.
Fru talman! Vi moderater har förslag som syftar till att skapa tillväxt för företagande och för människor. Det handlar om möjligheter att ta vara på just de positiva delar som finns i Sverige. Marie Granlund visar en misstro mot entreprenörskap just på de områden som är så viktiga för kvinnors företagande - vård, skola och omsorg. Där finns en stor möjlighet att skapa nya företag som medborgarna efterfrågar. Medborgarna i Sverige efterfrågar just tjänster av detta slag. När det gäller regelförenkling, som Marie Granlund tog upp, vill jag säga att den administrativa bördan är kostnaderna. Min fråga till Marie i mitt första inlägg var: Är det rimligt att en småföretagare har kostnader på 30 000 kr per anställd för just den här regelbyråkratin, vilket en OECD-utredning har visat? Det är de kostnaderna som vi tycker att regeringen ska sätta upp ett kraftfullt mål för att få ned. När det gäller EU-regleringen, Marie Granlund, går många av de regler på EU-området som kommer till i Sverige långt utöver EU:s krav. Marie Granlund borde se till att regeringen gör en översyn och talar om vilka av de här reglerna som är EU:s regler och vad som är utöver vad EU har föreskrivit. Det här är ett mycket stort problem för många småföretag i
Fru talman! Som vanligt gömmer sig Karin Falkmer och moderaterna bakom krav om sänkta skatter - det är ett evigt mantra som man använder när det är en lågkonjunktur - i stället för att bidra till den samsyn som vi faktiskt skulle behöva nu. Det handlar om en samsyn mellan företagsledare, mellan arbetsgivare, i fackföreningsrörelsen och i den politiska delen. Det är det som behövs nu. Det handlar om hur vi ska utveckla den kunskapsintensiva industrin ännu mer, även om vi ligger i topp. Hur ska vi bli ännu bättre på det som vi är bra på? Hur ska vi göra med det här? Det är de initiativen som bör komma fram nu och som är så oerhört positiva. Det hade varit väldigt trevligt om även moderaterna hade varit med på det. Jag vill säga att den offentliga sektorn är till för medborgarna, för att tillgodose behov inom sjukvård, inom skola, inom barn och äldreomsorg. Den är inte primärt till för att det ska vara ett företagande. Jag tycker att det måste finnas ännu fler kvinnliga företagare i Sverige, men jag tycker att det är något destruktivt att säga att alla kvinnor som är företagare ska jobba inom vård och omsorg. Det behövs fler kvinnor inom tekniksektorn. Det behövs fler kvinnor inom naturvetenskapen. Det är där den verkligt stora utmaningen finns. Det är inte så lätt att åstadkomma det här, men vi tänker fortsätta att jobba med det, för det är så vi får ett jämställt arbets och näringsliv, och det är så vi tillvaratar de bästa och de största begåvningarna. Karin Falkmer pratade tidigare om det här med förstatligande och att det bara var det som näringsministern var intresserad av. Han är inte kvar här nu. Jag skulle bara vilja påminna Karin Falkmer om att när Karin Falkmers parti senast hade regeringsmakten höll man på att förstatliga hela banksektorn.
Fru talman! I mitt anförande uppehöll jag mig en del kring NUTEK:s förslag som presenterades förra veckan. Det handlade om vissa nödvändiga skattesänkningar för att rädda företagen. Det handlade om att man borde slopa förmögenhetsskatten. Man borde se över fåmansbolagsreglerna. Man borde också sänka arvs och gåvoskatten för att göra generationsskiften i företag lättare. Det här är förslag som vi kristdemokrater och de andra borgerliga partierna förut har lagt fram men som tyvärr har avvisats. Det skulle vara intressant att höra Marie Granlunds kommentar kring det här och om hon ställer sig bakom regeringens ämbetsverks inställning i de här frågorna.
Fru talman! I budgetpropositionen nämns det här med generationsskiften. Där finns 3:12-regler osv. - det avsnittet ska antagligen diskuteras i morgon. Det här är ingenting som är bortglömt, utan jag tror, som sagt, att det ska diskuteras i morgon, om det nu är skatteutskottet som har de frågorna. NUTEK:s generaldirektör har haft den här åsikten. Det är väl en inlaga av många. Det finns många andra som har en annan åsikt om hur Sverige ska gå vidare. OECD radar ju upp flera olika parametrar när det gäller vad som är viktigt för att få tillväxt. Där är faktiskt välfärd en väldigt viktig del. Att man känner sig trygg innebär också att man vågar vara med om förändringar. Det är en oerhört viktig faktor. Vi kan ju bolla undersökningar, men jag tror nog att jag litar mer på OECD:s undersökningar och på World Economic Forum.
Fru talman! Marie Granlund säger att det här skulle vara någon inlaga, men det är faktiskt någonting som NUTEK gav ut och inte bara generaldirektören. Det är en rapport som finns från förra veckan. Förmögenhetsskatten, som var en av de saker som NUTEK tog upp, är någonting väldigt speciellt, därför att vi har en förmögenhetsskatt som är flera gånger högre än EU-genomsnittet. Det är också någonting som regeringen indirekt har erkänt genom att man har infört ett skattefrälse som innebär att 17 av landets 18 rikaste miljardärer slipper den här förmögenhetsskatten. Kan Marie Granlund ge mig besked om huruvida det här är någonting som regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen kan tänka sig att ändra på, så att vi hamnar mer i balans och får konkurrensneutralitet gentemot omvärlden när det gäller förmögenhetsbeskattningen. Detta gör ju att kapital drivs ifrån landet som annars skulle kunna satsas i svenskt näringsliv.
Fru talman! I dagsläget kan jag säga att det inte på något sätt är aktuellt att sänka förmögenhetsskatten. Vår stora kraft nu lägger vi på att vara offensiva, inte defensiva, och satsa på forskning och utveckling och satsa på det som vi tror driver Sverige framåt. Sedan måste självklart alla skatter tittas över under tiden osv. Men i dagsläget är det inte något som är aktuellt.

Fru talman! När vi ett antal gånger om året pratar om nödvändigheten av ett bra näringsklimat, ett bra klimat för startande av nya och små företag, vet vi allihop att det finns många saker som påverkar detta. Marie Granlund tog upp infrastrukturen. Och det är alldeles självklart att det handlar om sjukvård, barnomsorg och om ett fungerande samhälle. Att akassesystemet fungerar effektivt, att folk känner tilltro till systemen, att sjukförsäkringen fungerar bra, att vi har en bra arbetsrätt och att vi har starka fackliga organisationer är liksom grunden för att också det övriga ska fungera bra. Man blir naturligtvis lite trött på att gång på gång få höra att enbart skattesänkningar skulle lösa alla problem. Från moderat och kristdemokratiskt håll lägger man i sina motioner och reservationer stor tonvikt vid att ett bra sätt för att få till stånd ett ökat företagande, framför allt för kvinnor, är att privatisera den offentliga sektorn och sälja ut kommunala verksamheter och landstingsverksamheter. Det finns naturligtvis mycket att säga om att den offentliga sektorn skulle kunna vara bättre än den är. Men jag skulle tro att de flesta människor önskar sig en offentlig sektor som fungerar bra och som har resurser att sköta sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg - kanske bättre än i dag. Därför behövs naturligtvis resurser för att hålla kvalitetsnivån i den här sektorn. Det är väl så att man från både moderat och kristdemokratiskt håll nästan önskar sig mindre resurser till den offentliga sektorn för att på det sättet pressa fram en ökad privatisering och ett ökat företagande, som man tycker att detta är. Egentligen är det fruktansvärt defensivt. De här jobben finns i dag, och de människor som sysslar med de här verksamheterna finns i dag. Det blir inte särskilt mycket nya företag av att man slår sönder en sektor som folk ändå har väldigt stort förtroende för och som kan sköta de här verksamheterna på ett rättvist och demokratiskt sätt. Det har pratats om hjältar här. Jag håller med om att många småföretag kan betecknas som vardagens hjältar.

Men ändå faller ett antal gamla, traditionella industrier. De faller av många olika anledningar. Det är sällan fråga om att skatten är anledningen till att de läggs ned. Det kan vara fråga om att man inte har investerat under de senaste åren. Det kan vara fråga om att fabriken helt enkelt börjar bli för gammal och inte passar in i den marknad man försöker slåss på. Ett annat sådant inslag som jag tycker är värt att ta upp är att flera av de nu varslade nedläggningarna beror på att det är mycket billigare att lägga ned industriell verksamhet i Sverige än i många andra länder. Det är jättedyrt att lägga ned en fabrik som Gislaved om den skulle befinna sig i Spanien. När vi ibland pratar om harmonisering av skatter och andra regler vore det ganska viktigt att vi också fick med den här biten. Hur ska vi klara av det utan att göra fel? Vi vill ju heller inte ha så hårda regler att ingen vill etablera sig i vårt land. Men det kanske inte är helt fel att ha samma regler som i övriga Europa. Det får naturligtvis inte vara så att en modern, lönsam industri i Sverige läggs ned därför att det är dyrare att lägga ned samma industri, som kanske är sämre, i ett annat land i Europa. Karin Falkmer var väldigt upprörd över att ett antal representanter för Vänstern i dag hade skrivit någonting i Dagens Industri. Jag antar att det handlade om just småföretagspolitik - schablonbeskattning, 3:12-regler, generationsskiften osv. Det är kanske ingen hemlighet att vi den senare tiden har aktiverat oss ganska hårt i de här frågorna. Vi är mycket nöjda med att detta faktiskt kommit in i budgetsammanhang och i utredningar. Vi förväntar oss att det relativt snabbt ska ske någonting på de här punkterna. Jag tror att det är de här punkterna som är viktiga. 30-40 klara, och resten är sådant som kanske inte alltid går att genomföra rakt av. Många är dessutom ett kommunalt ansvar. Men de direkta punkter som direkt påverkar ett litet företag tror jag det är viktigt att vi snabbt kommer fram med - liksom, faktiskt, att arbetsgivarinträdet vid sjukdom för små företag behandlas. Där har vi inte känt något stöd alls från vare sig det ena eller andra hållet. Det är ganska tyst när vi från Vänsterpartiet säger att det ett litet företag i dag tycker är allvarligast är att man blir så hårt utsatt när en av medarbetarna blir sjuk, får en ordentlig smäll vid en korpfotbollsmatch eller liknande. Vi tycker att det skulle vara bra om man kunde komma vidare även i den frågan. När man läser betänkandet så noggrant man kan tycker jag att man finner ett antal riktiga guldklimpar. När det exempelvis gäller exportfrågor menar kd att satsningarna på export för små och medelstora företag med 45 miljoner inte ska finnas. Man frågar sig: Vad är nu detta för ny politik från kd, som bara för någon vecka sedan tyckte att det skulle satsas mer vad gäller forskning för små och medelstora företag? Vore det inte lämpligt om man också hjälpte till att få en ökad export från dessa företag? Kd avvisar dessutom satsningar på kooperativ utveckling. Jag trodde att det bara var moderaterna som ville sådana saker, men även kd är tydligen inne på samma linje. Likaså finner man att både m och kd avvisar satsningar på konsumentrådgivning. Tydligen tycker man inte att det finns någon anledning att lägga ut pengar på detta, utan konsumenterna ska vara så kloka att de vet allting själva ändå. Ni motverkar alltså ett aktivt och medvetet agerande från konsumenterna, någonting som är oerhört viktigt om en konkurrenspolitik ska fungera bra. I någon motion, fru talman, finns också upptaget en intressant fråga som handlar om EU:s konkurrenspolitik. Vi är väldigt klara över att en fungerande konkurrens är avgörande och viktig för att hålla efter alltför dominerande företagsstrukturer, för att underlätta för nya företag att komma in på marknaden och även, naturligtvis, för att förhindra prissamarbete mellan företag. Nu vill moderaterna i en motion diskutera om inte EU:s konkurrensregler hämmar ett litet lands utveckling, exempelvis Sveriges. Man tänker naturligtvis på fusionen Scania-Volvo, som inte fick genomföras, och man tänker naturligtvis också på SE-banken och Föreningssparbanken. Jag tror att man måste erkänna att vad gäller fusionen som inte blev av, dvs. den mellan Scania och Volvo, var säkert bedömningen alldeles riktig: Den hade lett till ett företag med en alltför dominerande ställning på svensk marknad. Frågan är om vi inte också beträffande bankfusionen som inte blev av får se det som turligt att vi fick den utveckling vi fick - för nog hade det också blivit en fruktansvärt dominerande gigant på svensk bankmarknad. Det är alltså väldigt viktigt, som Stora Ensos vice vd sade i Dagens Industri i förra veckan, att se upp så att vi inte blandar ihop att ha en god näringspolitik med att bli blågula internationalister, dvs. att vi godtar att företag säljs och köps och flyttar men hela tiden vill att huvudkontor och annat ska finnas i vårt lilla land. Självklart ska vi kämpa för att försvara våra företag, men det finns en viss utveckling bland de stora och mogna företagen som vi kanske inte bara kan säga stopp för.

Fru talman! Först vill jag bara passa på att göra en rättelse. I mitt anförande yrkade jag bifall till reservation 4. Det ska naturligtvis vara reservation 2. Så var det gjort. I dagens nummer av Dagens Industri finns det en mycket trevlig artikel som faktiskt är riktigt uppbygglig att läsa. Det är några riksdagsledamöter från Vänsterpartiet som ger sin syn på näringspolitiken och företagarpolitiken. Bl.a. tas det upp att 3:12 reglerna bör slopas, och man tar också upp de tokiga regler som gäller vid generationsskifte i småföretag. Är det här den officiella politiken, Lennart Beijer? Kan vi i så fall från borgerligt håll räkna med ett samfällt stöd från Vänsterpartiets riksdagsgrupp att driva dessa sakfrågor och inte bara publicera artiklar, så att det går att få ett förbättrat företagsklimat, vilket är nödvändigt för att vi ska få en fin framtid i Sverige?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
Det är frågor som måste klaras av. Vi är nöjda med att dessa frågor finns med i årets budgetproposition. Naturligtvis måste frågor utredas innan de kommer upp på bordet. Jag ser fram emot att frågorna läggs fram på riksdagens bord under det närmaste året.
Fru talman! Tack för det, Lennart Beijer. Jag hoppas att vi får se offensiva krav och att vi kan gå samman för att få de nödvändiga förändringarna för att få ett bättre företagarklimat. Vi måste kunna ändra på 3:12-reglerna och den vansinniga skatten som gör att de som ska ta över småföretag måste ta lån för att kunna betala arvsskatten. Det vore mycket förnämligt om vi kunde gå gemensamt i armkrok för dessa krav. Jag vill ta upp en annan sak. I Vänsterpartiets valplattform - som jag förstår ska debatteras i januari - står det att det gemensamma ägandet i samhället ska öka som en motvikt till det kortsiktiga spekulativa kapitalet. Detta diskuterade Lennart Beijer och jag för ett par år sedan. Då fick jag inte den lista som jag då efterfrågade på vilka ytterligare företag som ska socialiseras. Nu har det gått ett tag, och nu kanske tiden har mognat så att det går att få reda på ett par företag till som behöver socialiseras.
Fru talman! Vi kan nog dra åt samma håll, Mikael Oscarsson, i de frågor som vi gemensamt tycker är viktiga. Jag hoppas att vi då kan få stöd för att slopa arbetsgivarinträdet vid sjukdom för mindre företag. Det är antagligen den frågan som skulle vara mest intressant för de mindre företagen. Samtidigt ska man veta att vi inte kommer att hjälpa till om kristdemokraterna vill försämra arbetsrätten, införa fler karensdagar eller på felaktigt sätt sänka skatter i samhället. Där får ni nog köra själva. Men i frågor som skulle underlätta för småföretagarna och som passar in i dagens samhälle är vi med fullt ut. Jag tror att vi kommer att få en regeringsmajoritet som också vill ändra på detta.
Fru talman! Möjligen har ni i Vänsterpartiet ett nyvaknat intresse för småföretagarnas vardag. Men den artikel som finns i dagens Dagens Industri är rena bluffen. Det är just dessa frågor som ni i Vänstern år efter år har röstat emot i Sveriges riksdag. 3:12 reglerna har ni och regeringen begravt i en utredning som egentligen skulle ha varit klar nu men som inte är det. Det är ingen lösning för småföretag att inför en valrörelse få höra att ni är nöjda med att viktiga frågor är begravda i en utredning som har pågått länge. Alla frågorna är egentligen redan fullständigt klara. Lennart Beijer! Ska ni ha någon som helst trovärdighet bakom er nyvaknade politik för småföretagen borde ni se till att 3:12-reglerna avskaffas omedelbart. Likaså gäller det de konstigheter som förekommer, och som är väl kända, när det gäller ägarskiften. Det ger ingen trovärdighet att skriva artiklar när man röstar emot förslagen i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag kan erkänna, Karin Falkmer, att Vänsterpartiets starkaste gren genom åren knappast har varit småföretagsfrågor. Men Karin Falkmer kan då vara glad över att Vänsterpartiet har kommit på bättre tankar, att vi faktiskt i dag ser att dessa punkter spelar en stor roll. Om det går att få ordning på dem skulle småföretagandet i Sverige underlättas. Utöver de punkterna nämnde jag förut arbetsgivarinträde vid sjukdom för små företag. På den punkten skulle det vara intressant att få lite understöd också från andra partier.
Fru talman! Jan Rydhs förslag om att en småföretagare ska ta ansvar för 60 dagar vid en sjukskrivning är befängt. Det är väl svar nog på den frågan. När det gäller andra viktiga frågor för småföretagen har Vänsterpartiet inte stött oppositionen. Det gäller t.ex. alla dessa mindre företag som konkurreras ut av verksamhet som bedrivs med hjälp av skattebetalarnas pengar av kommuner och landsting. Konkurrens talas det mycket om i denna kammare. En rättvis konkurrens för småföretagen borde tas upp även på Vänsterpartiets agenda om man nu menar någonting med sitt mycket nyvakna intresse för småföretagarnas vardag.
Fru talman! Det räcker inte, Karin Falkmer, att säga att ni är emot att småföretagen skulle få betala 60 dagars sjuklön. Alla vet att det är befängt, och jag tror att de flesta har gått emot detta. Frågan gäller nu om vi är beredda att ändra på arbetsgivaransvaret för de 14 dagarna. 14 dagar för ett litet företag med fyra-fem anställda kan vara fruktansvärt svårt och allvarligt för en eller två personer att hantera. Det är det problem som vi oftast har fått höra om när vi har varit i kontakt med småföretagen. Sedan var det kommuner och landsting. Jag håller med om att i verksamheter som bedrivs av privata näringsidkare ska kommunerna se upp så att man inte förstör deras möjligheter att agera. Det här landet ser lite olika ut i olika delar, Karin Falkmer. Allting är inte Storstockholmsområde. Merparten av landarealen innehåller små kommuner där det inte alltid finns ett underlag för olika verksamheter och där kommuner försöker hitta på någonting så att medborgarna ska trivas och känna att det finns någonting även i den lilla kommunen. Så långt kan vi vara överens om att där det finns privata initiativ ska kommuner och landsting definitivt inte få slå sönder dem.
Fru talman! Jag ska begränsa mig till frågan om arbetet med regelförenklingar. Är Lennart Beijer nöjd med läget som det är i dag? Ni är en del av regeringsunderlaget, och ni har säkert haft möjligheter att ta initiativ, slå näven i bordet och säga att så många inte kan ha fel. Jag tänker på alla de tusentals småföretagare som känner belastningen från regelfloran. Är Vänstern och Lennart Beijer nöjda med läget, eftersom man har ställt upp på skrivningen som den står i betänkandet?
Fru talman! Åke Sandström vet väl hur lätt det är för små partier att slå näven i bordet. Det är inte alltid det lyckas. Däremot försöker Vänsterpartiet att driva på på de områden vi tycker att det finns anledning att göra ändringar. Just av den anledningen tycker vi att vi kan vara ganska nöjda över att vi har kommit bra mycket längre med ett antal viktiga småföretagsfrågor. Man blir egentligen inte nöjd någon gång, därför att det kommer hela tiden upp nya frågor. Det visar sig när man pratar med Simplexansvariga att de lyckas åtminstone just nu förhindra nya förslag som skulle försvåra för småföretag. Det är självklart att det finns gamla beslut som fortsätter att försvåra. Några av dem kommer vi antagligen åt när vi kommer åt generationsskiften, 3:12-regler och schablonbeskattning. Men jag tror att det blir väldigt svårt att någon gång säga att man är nöjd. Det här arbetet lär fortsätta och förändras i och med att världen och utvecklingen förändras.
Fru talman! Tack för det svaret. Jag utgår då från att ni slår näven i bordet och använder inflytandet på just de områden som nämndes, dvs. 3:12-reglerna och schablonbeskattningen. Ska jag uppfatta det som nästa aktuella område för överläggning i den riktning som vi har diskuterat här och som tidigare debattörer har gjort?
Fru talman! Jag är övertygad om att det kommer att ske stora förändringar med de här punkterna, som också finns med i budgetpropositionen. Det som är mycket intressant att se är om exempelvis schablonbeskattningen fungerar i vårt land, lika bra som det gör exempelvis i Spanien. Den stora fördelen med en sådan förändring kanske inte är att det blir lägre skatt för företagaren, utan att han slipper lägga ned så mycket tid på att göra just en riktig skattedeklaration. Det har visat sig att även om företagare skulle kunna få lägre skatt med den ordinarie skattedeklarationen, väljer man ofta schablonbeskattningen för att slippa ifrån mycket av arbetet. Det kan hända att det är en väldigt viktig bit - från tidssynpunkt kanske det är en avgörande bit för många mindre företag. Vi ser positivt på den utvecklingen.

Fru talman! Den fria företagsamheten har en avgörande betydelse för arbetstillfällen runtom i landet. Det torde vid det här laget vara väl känt för de flesta att småföretagen bidrar till landets välfärd. Ett bra företagsklimat ska präglas av förståelse för innovatörer. Men ett bra företagsklimat ska också präglas av ett positivt tänkande för småföretag. De har andra förutsättningar, men de har också andra möjligheter än de stora företagen. Den svenska näringslivspolitiken har under lång tid inriktat sig på stora företag och deras behov. Det har bidragit till att små och medelstora företag har hämmats i sin utveckling. Viljan att växa bland småföretagare har inte varit så stor. Många anger att krångliga regler och höga skatter riktade till ägarna av företaget har varit orsaken. Det är mycket svårt att förstå den motvilja som finns mot att ekonomiskt stimulera fler att vilja bli företagare. I stället har förslag kommit om att företagandet har lyfts fram som en lösning för människor som blivit arbetslösa. Samhällets beslutsfattare måste skapa villkor som är överblickbara och långsiktiga. Positivt uttalade attityder till företagandet från regeringen måste följas av handling för att bli trovärdiga. För den som satsar tid och riskerar sina lånade pengar måste det vara tillåtet att tjäna pengar. De flesta företagare pantsätter ofta sina tillgångar för att kunna erhålla fördelaktiga lån. De förväntar sig naturligtvis att få avkastning på insatt kapital, precis som LO-facket förväntar sig avkastning på sina medlemmars placerade kapital. Det behövs förbättringar inom flera olika områden för småföretagarna. Ett förenklat regelverk har mycket hög prioritet, därför att en hög administrativ belastning är en tung börda för de allra minsta företagen. Simplexgruppen, som tillsattes för att minska regelverket, har trots att det gått flera år ännu inte kunnat uppvisa något resultat. I stället får vi information om att reglerna har fortsatt att öka, enligt uppgifter med ca 2 % per år. Det finns också andra skillnader som innebär negativ särbehandling av småföretagare, exempelvis nivåerna på sjukpenning, föräldrapenning och ersättning vid arbetslöshet för den som nyligen startat sitt företag. En soloföretagare utan anställd riskerar med dagens system hela företaget och familjens ekonomi om han eller hon skulle bli sjuk under några veckor efter att man startat företaget. En småföretagare med anställd kan ta sjukledigt, men han erhåller en lägre ersättning därför att beräkningsgrunderna är till företagarens nackdel. Företagarens sjuklön beräknas på sju dagar per vecka, och den anställdes sjuklön beräknas på fem dagar per vecka. Många företagare som blir sjuka och begär ersättning från försäkringskassan drabbas dessutom av att de ska inkomma med deklarationer, från upp till fem år tillbaka. Utöver det här har också enmansutredarens förslag om att förlänga arbetsgivarinträdet skapat stor oro för småföretagarna. Alla företagare borde kunna känna en trygghet i samhället att de, precis som andra, har ett ekonomiskt skyddsnät. De som startar företag borde kunna få ta med sig det sjukförsäkringsskydd som de haft i en tidigare anställning. Det borde vara möjligt under några år. Sverige har ett av världens högsta skattetryck, såväl för löntagare som för företagare. Centerpartiet har därför föreslagit en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna med 10 % för de allra minsta företagen. Vi anser också att de s.k. 3:12-reglerna, som har nämnts här tidigare, för fåmansbolag bör avskaffas. Skattemässigt missgynnas i dag ägare till icke börsnoterade företag, t.ex. vid uttag av vinster. Att tillåta vinster är fullt acceptabelt då det gäller börsnoterade aktieägare. Dagens regler innebär att ägare av fåmansbolag tvingas till inkomstbeskattning för en del av kapitalvinsten. Det borde alltid löna sig att arbeta. Den som är aktiv och satsar pengar i ett eget företag bör inte beskattas hårdare än den som är passiv ägare av kapital. Nuvarande regler anser jag diskriminerar ägande av onoterade aktier. Det förslag som regeringen nu lägger angående 3:12-reglerna anser vi inom Centerpartiet ger fel signaler till landets företagare. Vill vi verkligen att det ska bli fler småföretagare, anser jag att vi också ska vara öppna för att pröva nya företagsmodeller. Vi bör också utöka möjligheten till kreditgivning på landsbygden. För att det ska fungera bättre bör det finnas tillgång till nya kreditinstitutioner, som kan komplettera bankernas och Almis lagoch regelstyrda kreditgivning. Ett alternativ kan vara regionala aktiesparfonder, som endast investerar inom den region där sparandet sker. En sparform inom regionen eller länet som kanaliserar kapital till de onoterade företagen har goda förutsättningar att samla en region och skapa nya tillväxtområden. Bl.a. en utredning från Kanada visar att endast projekt där lokalbefolkningen tagit ansvar för genomförandet hade givit bestående positiva resultat ute på landsbygden. Lokala ledargestalter inom näringslivet, facket och kommunen har samverkat. Detta har skapat en mycket positiv utveckling, där andra kreditgivare inte har vågat gå in. Där har man kunnat få denna programverksamhet. Med detta vill jag avsluta med att instämma i

Fru talman! Så går vi då vidare i näringsutskottets olika betänkanden och börjar behandla frågan om energin och energipolitiken. Liksom under det förra ärendet noterar jag att inte heller nu är det ansvariga statsrådet här. Han brukar ju vara frånvarande när vi debatterar energipolitiken här i riksdagen, liksom han är frånvarande vid ministerrådsmötena nere i Bryssel. Energifrågorna är uppenbarligen inte någonting som intresserar statsrådet. Det är viktigare att socialisera skogen och säkra positionerna i valkretsen än att debattera de villkor som påverkar företagen och arbetstillfällena runtom i landet. Fru talman! Energipolitiken påverkar. Den har betydelse. Den avgör förutsättningarna för tusentals eller kanske hundratusentals arbeten runtom i landet. Vi har färska exempel på hur det kan gå med en dålig energipolitik. I min valkrets har Avesta Polarit fattat beslut om att stänga och avveckla stålkokeriet i Degerfors. 330 jobb försvinner delvis som en följd av en osäker energipolitik här i Sverige. Vi har Holmen som i dessa dagar funderar över var man ska placera sin nya pappersmaskin. Ska det bli i Norrköping i Sverige eller ska det bli nere i Spanien? Det är delvis en fråga om energipolitik. På samma sätt sitter man runtom i bolagsstyrelserna och funderar - i skogsindustrin, kemiindustrin, gruvorna och stålindustrin - var man ska förlägga morgondagens arbetsplatser. Ska det bli i Sverige eller någon annanstans? I just de här industrierna är energipolitiken och villkoren för energiproduktion i Sverige av mycket stor betydelse. Fru talman! Jag ser två viktiga frågor för framtiden på energipolitikens område, och det gäller framför allt om man tittar lite längre fram i tiden. Vi har att möta och hantera frågan om den ökade efterfrågan på el. Vi ser att efterfrågan ökar i hela det nordiska systemet med 1-2 % per år. Nordpol har aviserat att med dagens prognoser finns det en brist på ungefär 2010. Jag menar att vi politiskt måste hantera frågan om hur vi ska möjliggöra produktion av mer el i Sverige. Hur ska vi göra det möjligt för kraftbolagen att lägga produktion här i Sverige för att kunna möta den ökade efterfrågan? Den andra stora frågan rör koldioxidproblematiken. Hur möter vi kraven på utsläppsminskningar? Hur möter vi Kyotoprotokollet? Hur möter vi dessa problem i relation till det ökade behovet av el? När man ser på regeringens och Socialdemokraternas energipolitik ser man att den går på tvärs. För Socialdemokraterna är det viktigare att avveckla produktion i Sverige än att möjliggöra ny produktion. Det är viktigare att avveckla den utsläppsfria kärnkraften och därigenom öka utsläppen från skitig dansk och tysk kolkraft än att minska koldioxidutsläppen. Det är effekten av den socialdemokratiska politiken. Bara stängningen av Barsebäck 1 har medfört att 3-4 terawattimmar el måste ersättas med någonting annat. I stort sett samtliga experter är överens om att marginalproduktionen i norra Europa består av kolkondens. Det leder till utsläpp om 3-4 miljoner ton koldioxid extra varje år. Det motsvarar 5 % av Nu vill Nils-Göran Holmqvist och Socialdemokraterna gå vidare och stänga nästa reaktor. Det ska inte ske just i år, men strax efter valet så att man kan använda det kortet i förhandlingarna om regeringstaburetterna. Då tillkommer ytterligare 3-4 miljoner ton koldioxidutsläpp. Vilka offer ska det till för att säkra den politiska makten? Göran Holmqvist vad Socialdemokraterna tänker göra för att öka elproduktionen i Sverige. Ni deklarerar ju att ni ska fortsätta avvecklingen av kärnkraften med Barsebäck 2 senast 2003. Ni har infört skattesystem och skattenivåer som hämmar produktionen av kärnkraft. Ni har infört och höjt koldioxidskatterna så att det är mer lönsamt och intressant att importera skitig dansk kolkraft än att producera samma mängd el i Sverige i betydligt mer renade anläggningar. Vad tänker Nils-Göran Holmqvist och socialdemokratin göra för att möta den ökade efterfrågan på el och för att göra det möjligt att producera el i Sverige så att vi kan ha kvar dessa arbetsplatser och jobb här i Sverige? Något svar ska vi väl ändå kunna få. Sedan vill jag också ta upp frågan om det stora bolaget Vattenfall. Majoriteten skriver i betänkandet: "Vattenfall är en viktig nationell resurs på energiområdet - inte minst i arbetet med omställningen av energisystemet." Vidare skriver man: "Dessa skäl talar enligt utskottets uppfattning för att Vattenfall skall förbli i statlig ägo och vara ett verktyg i energiomställningen." Socialdemokraterna vad Vattenfall ska göra i energiomställningsarbetet som är så viktigt att det är nödvändigt att ha kvar bolaget i statlig ägo. Är det brunkolsbrytningen i Tyskland? Är det uppvärmningen i Berlin, Hamburg eller Warszawa? Vad i omställningsarbetet är det som är så viktigt att det talar för att bolaget ska vara kvar i statlig ägo? När man tittar på Vattenfalls mycket ambitiösa expansion söder om Sverige är det lätt att konstatera att det kräver mycket stora kapitalinsatser. Nu senast ska man ta över Mirants andel i Berlins energiförsörjning och betala runt 17 miljarder. Man ska sannolikt också ta över den resterande delen av HEW, Hamburgs energiförsörjning. Det är ytterligare 25-27 miljarder som ska betalas i en redan hyggligt ansträngd balansräkning. Vi har hört Björn Rosengren säga att det inte ska säljas någon svensk vattenkraft. Vi har tidigare hört att det inte ska anslås några statliga kapitaltillskott. Vilken är den socialdemokratiska strategin med Vattenfall? Jag anser att Vattenfall är ett duktigt, kompetent företag som vi behöver i Sverige, men Vattenfall behöver en duktigare ägare, en ägare som kan tillföra kapital och som kan tillföra inte minst kompetens i frågorna vad gäller att avgöra bolagets olika strategier. Men vad vill socialdemokraterna och Nils-Göran Holmqvist på den här punkten? Det är ett viktigt bolag för Sverige. Kan Nils-Göran Holmqvist ge besked om Vattenfall ska få bra framtidsförutsättningar eller om det ska fortsätta snärjas i politiska bindningar, bristande kapitalförsörjning och en taskig ägare? Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen 1, och i övrigt, för att inte förlänga debatt och voteringstid, avstår jag från övriga reservationer.

Fru talman! Ola Karlsson beklagar ju att näringsministern inte var här, och vore jag elak så skulle jag säga att jag förstår näringsministern efter att ha hört Ola - men jag är inte elak, så jag säger inte det. Det är dags att summera Sveriges energipolitik. Det gäller då 1997 års energiuppgörelse mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet och självklart också vad vi har åstadkommit under den här mandatperioden från valet 1998 och fram till nu. Min slutsats, tvärtemot Ola Karlssons - trots en och annan skönhetsfläck, det medger jag gärna - är att energipolitiken faktiskt är värd mer än godkänt under den gångna perioden. Eller mera rakt på sak: Inte illa travat av en trähäst! Det har hänt saker, och det har hänt bra saker. Ola Karlsson har tydligen inte hängt med. Men Barsebäck 1 är stängt, och det är bra. Barsebäck 2 kommer att stängas, och då blir det ännu bättre. Kärnkraftsavvecklingen och omställningen av energin är nödvändig. Elmarknaden är införd och måste bara få en fungerande effekthandel så att den blir en verklig marknad. Vindkraft och biobränslen har under den här perioden ökat med nästan 1,5 terawattimmar. Atomansvarigheten kostar nu reaktorägarna 3,3 miljarder, nästan en fördubbling, och det är väl riktigt, Ola Karlsson, att man som ansvarig för en verksamhet också ska stå för eventuella skador. Vänsterpartiet har medverkat till den här politiken av det enkla skälet att den ligger i vår färdriktning. Målen är kristallklara. Energisystemet ska trygga säkra energileveranser. Säkra för oss betyder inte bara effekt och energi utan också att de ger en hållbar tillväxt. Därav vårt engagemang för att minska den övertida driften av kärnkraften och den ohållbara ökningen av högaktivt radioaktivt avfall. Jag har frågat moderaterna förr och aldrig fått svar, så jag frågar igen, direkt till Ola Karlsson: Hur många ton radioaktivt avfall mer ska vi söka slutförvaring för innan ni moderater blir nöjda? En enkel fråga - jag hoppas du har förstått den. Vårt engagemang inom Vänstern för att fasa ut de fossila bränslena och den växande växthuseffekten är lika djupt. Här blir min fråga till den församlade oppositionen: När tänker ni sluta inom oppositionen att opportunistiskt piska upp folkopinionen mot koldioxidavgifter och mot nödvändiga bensin och dieselskatter? När tänker ni alltså börja ta ett hederligt politiskt ansvar? Vårt engagemang tar samtidigt hänsyn till den svenska industrins berättigade krav på att inte behandlas orättvist och slås ut av konkurrenter i andra länder som kan frodas utan eventuella miljökrav. Vårt svar på det problemet är en harmonisering internationellt, en Tobinskatt på energisidan - som jag härmed döper till turbinskatt, så att den inte förväxlas - alltså en skatt som ger lika villkor, och gärna stränga sådana just på miljösidan. Det är den linjen vi har drivit och kommer att driva ännu intensivare i framtiden. Nästa år, 2002 - jag vet att det är ett valår, men ändå - skulle det inte vara möjligt, kamrater och kolleger i den här kammaren, att då försöka utgå från det som enar oss på energisidan i första hand i stället för att ständigt leta efter det som skiljer? Oavsett block och parti är vi väl ändå överens om nödvändigheten av att skapa en hållbar energiförsörjning, och det betyder vad jag kan förstå i så fall att vår gemensamma uppgift är att öka den förnyelsebara andelen av energiproduktionen och göra det så snabbt och effektivt som möjligt. Vi för vår del är mitt uppe i den här processen, och med "vi" menar jag Socialdemokraterna, Centern och Vänstern. Ni övriga står ju än så länge utanför. Vi arbetar just nu med ett förslag som ska ersätta 1997 års överenskommelse. Vi drar i det arbetet lärdom av de misstag som är gjorda och försöker kreativt att komma på nya - misstag alltså - allt under mottot: Hellre nya misstag än att göra om de gamla! Men skämt åsido är det för tidigt att säga något i detalj om den kommande propositionen och överenskommelsen, men några grunder från vår sida kan jag ange: Genom gröna certifikat ska de förnyelsebara energislagens andel växa. Biobränslen och vindkraft ska spela en viktig roll i den här tillväxten, och vi talar om en grön el i storlek extra large, alltså plus 10 terawattimmar eller mer, Ola Karlsson. Effektivisering är den andra sidan av vår energivaluta, och det gäller både teknikupphandling och konvertering från elvärme till fjärrvärme liksom energirådgivning nära konsumenterna. Konkreta förslag! EU:s mål att fördubbla den förnyelsebara energin från futtiga 6 % i dag till 12 % kräver inte bara ny tillförsel utan också effektivisering. Att det efter en sådan fördubbling återstår 88 % visar ju vilken enorm utmaning det här är! Kan vi då inte gemensamt, inför den här utmaningen, kreativt och utan opportunistiska sidoblickar enas om att vi ska försöka gå åt samma håll och ta tag i den saken? Jag instämmer av fullaste hjärta i regeringens deklarerade strävan efter en bred uppslutning för en fast och framtidsinriktad energipolitik. Att den svenska basindustrin liksom energiproducenterna ställer upp på ett sådant gemensamt utformat framtidsavtal är jag övertygad om. Lika övertygad är jag inte om den politiska sidans beredvillighet. Moderaterna inger ju föga hopp, även om man aldrig ska ge upp. Folkpartiet har jag svårt att förstå - det är inget personligt, utan det är rent politiskt. Miljöpartiet borde kunna vara med, speciellt om man ger er en fri fil för särskilda yttranden på varje punkt där ni säger att ni helst vill göra allt omedelbart och dessutom med retroaktiv verkan, så kan ni ändå vara med på vagnen. Och Kristdemokraterna: Om ni slutar lyssna till falska profeter och i stället lyssnar till Anders Wijkman, er EU-parlamentariker, så är vi väl på samma sida, om jag har hört honom rätt. Så varför ständigt kritisera, gnöla och gnälla, när ni kan vara med och söka, leta och finna vägar in i framtiden som bär mänsklighetens utveckling? Så vill jag säga några korta ord om Barsebäck 2. Det nya som har hänt sedan förra året är att säkerhetssituationen efter den 11 september ser annorlunda ut. Vi liksom Centern vill stänga nästa år. Regeringen drar på det till 2003, och vore jag dyster, vilket jag inte är, skulle jag kunna spekulera i att Barsebäck 2 blir sist ut efter att de tio övriga redan är skrotade. Nu är jag alltså inte dyster, så jag yrkar bifall till reservation 6 på den här punkten, men samtidigt vill jag ha sagt att i slutvoteringen röstar vi med regeringen. I annat fall vinner ju moderater, kristdemokrater och folkpartister som inte vill stänga över huvud taget, och den vägen in i evigheten blir för lång för oss vänsterpartister; alltså röstar vi i slutändan med regeringen. Fru talman! Förutom de områden som jag tidigare har tagit upp vill jag också säga något om Vattenfall och byn Horno i Tyskland. Vattenfall har genom köp av tyska och polska energiföretag tagit steget ut i den europeiska energimarknaden. Det ser jag faktiskt som positivt: Hellre statligt svenskt än privat utländskt är min paroll i den här frågan. Ett av de företag som Vattenfall har tagit över är emellertid Laubag i östra Tyskland. Företaget bryter brunkol som fortfarande utgör en väsentlig del av den tyska energiförsörjningen. Denna brunkolsbrytning hotar nu den lilla byn Hornos existens. Krav har rests för att rädda byn, och mot detta har Laubag och Vattenfall anfört att det är för dyrt. Tre olika motioner tar upp frågan, och min partikamrat Sture Arnesson kommer att utveckla sitt djupa engagemang för Horno senare i den här debatten. Utskottets majoritet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet, avslår motionerna med motiveringen att riksdagen inte kan överpröva enskilda beslut och ärenden i statliga verk och bolag. Det är ett korrekt avslag, men vi i näringsutskottets Vänsterpartigrupp borde ha lagt till ett särskilt yttrande och utvecklat vår syn på frågan lite mer. För sent ska ju syndaren vakna, fru talman, så vad jag kan göra här och nu i debatten är att klart deklarera Vänsterns grundsyn. För det första: Brunkolsbrytningen och dess konsekvenser för byn Horno visar med all önskvärd tydlighet nödvändigheten av en kraftfull politik för en hållbar tillväxt som tar hänsyn till miljö, människa och kultur. För det andra: Vänsterpartiet har länge arbetat för att de statliga företagen ges en tydlig ägarpolicy. Så sent som i förra veckan avslogs en Vänsterpartimotion här i kammaren om just detta, och då uttryckte vi i en reservation till finansutskottets betänkande vår syn. Vänsterpartiet anser det mycket angeläget "att regeringen omgående påbörjar ett mer omfattande arbete med att formulera precisa, etiska och moraliska riktlinjer för statens ägande och det statliga agerandet i olika bolag". Detta borde alltså ha stått i ett särskilt yttrande i dagens betänkande från oss i Vänsterpartiet för att visa hur vi principiellt ser på den här frågan. Utskottet hänvisar i sitt avstyrkande helt korrekt till de formella regelverken men andas tyvärr ingen förståelse för byn Horno. Reservationen å sin sida är formellt fel, eftersom den föreslår att riksdagen ska sätta sig i Vattenfalls styrelserum. Dessutom påstår reservanterna att de stora privata svenska företagen för länge sedan insett behoven av att utveckla etiska och sociala principer och att de ställer krav på sina underleverantörer. Detta är tyvärr inte sant. Större delen av svenskt näringsliv köper inte miljömärkt el utan tuggar glatt i sig t.ex. koleldade kilowatt från Tyskland när sådana importeras. Var finns de sociala och etiska principerna när Ericsson och alla andra stora koncerner säljer ut sin tillverkning och avskedar folk? Fru talman! Med detta förtydligande - ett slags särskilt yttrande i efterskott till protokollet, om man så vill - kan jag ändå yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet i denna del liksom i övriga delar, förutom om Barsebäck 2 där jag yrkar bifall till reservation 6. Utanför detta hus finns det ett myllrande liv fullt av möjligheter. Låt oss gemensamt gripa chansen, carpe diem och god jul!

Fru talman! Om man ska sammanfatta betänkandet kan man konstatera att inte mycket har hänt sedan förra året. Det är inte mycket nytt i regeringens energipolitik i år, men det är mycket som utreds. Näringsutskottet kommer i betänkandet fram till att det delar regeringens bedömning att de villkor som sattes upp 1997 för en stängning av Barsebäck inte är uppfyllda och att en ny prövning ska göras. Vi kristdemokrater anser att det var en skandal att det inte gjordes någon som helst miljökonsekvensanalys och samhällsekonomiska analyser innan Barsebäck 1 stängdes. Stängningen ledde som vi vet till att svensk energiförsörjning, miljön, ekonomin och det svenska industriklimatet har försämrats. Vi accepterar inte att misstaget upprepas utan kräver att konsekvenserna ska tydliggöras i god tid innan ett beslut om stängning av Barsebäck 2 över huvud taget kan föras upp för en seriös diskussion. Energimarknaden är inte längre enbart en nationell angelägenhet. Beslut i Sverige får konsekvenser även utanför vårt lands gränser på samma sätt som vi påverkas av andra länders energipolitik. Sverige har dessutom gjort internationella åtaganden som påverkar den energipolitik som vi kan föra i Sverige. Kristdemokraterna vidhåller att Sverige behöver en ny långsiktig och medveten energipolitik med fasta spelregler där inhemska förnybara energikällor och bränslen utgör en växande bas. Målet för oss är ett ekologiskt uthålligt energisystem utan drastiska och ryckiga politiskt skapade prisförändringar. Vi vill ha ett elsystem utan risk för elbrist och därmed ytterligare påfrestningar för vår välfärd och sysselsättning. Industri och hushåll måste garanteras säkra elleveranser till fortsatt konkurrenskraftiga och rimliga priser. Fru talman! Vad som har hänt sedan förra året är att energiförbrukningen har ökat och att trenden håller i sig. Även för ett normalår bedöms importbehovet av el vara betydande även om vi behåller Barsebäck 2. Importbehovet är till stor del ett resultat av att Sverige lider av effektbrist. Stängningen av Barsebäck 1 ökade risken för effektbrist i södra Sverige. För att inte företag och samhälle ska drabbas vid kalla perioder måste regeringen ta ansvar och se till att vi får en permanent lösning så att effektbalansen kan upprätthållas. Det är inte ansvarsfullt mot vare sig näringsliv eller samhälle att vi ska vara beroende av scheman eller tillfälliga kontrakt för elavstängning utifall effektbrist skulle uppstå. Utöver det faktum att Barsebäcks produktion behövs i södra Sverige är det en stor kapitalförstöring att stänga av väl fungerande kraftproduktion så länge som den är säker och ekonomiskt försvarbar. Så länge den kraft som tillförs för att ersätta kärnkraften inte baseras på förnybara energislag är det ett direkt hot mot kommande generationer och de villkor och den miljö som de ska leva i. Regeringen har tyvärr konsekvent motsatt sig att i EU-arbetet driva kravet på en gemensam miniminivå för koldioxidavgifter. Vi kristdemokrater anser att en sådan allvarlig miljöfråga som utsläpp av koldioxid som skapar gränsöverskridande problem måste kunna undantas från regeringens principiella inställning att skattefrågor ska vara en nationell angelägenhet. Fru talman! Regeringens resultatredovisning i propositionen visar att arbetet med omställningsprogrammet tyvärr inte leder till de många mål som man har satt upp. Bidragsfloran har inte nyttjats på det sätt som var tänkt. Vi konstaterar att omställningsprogrammet inte fungerar i dag på den avreglerade elmarknaden. Energihushållningsprogrammen har ännu inte fått någon större effekt. Jag tror att en viktig förklaring är att den villaägare som investerar i åtgärder för energibesparing straffas av höjda taxeringsvärden och ökad fastighetsskatt. Detta är ohållbart. Vi kristdemokrater vill som bekant avveckla fastighetsskatten. Oavsett som vi får makten och kan genomföra detta eller inte efter nästa val borde det vara ett s.k. allmänt angeläget intresse att se till att skattebestraffningen för energibesparingsåtgärder tas bort. Dagens system är helt enkelt kontraproduktivt. Fru talman! Energimyndigheten lägger ned den avdelning som har gjort Sverige världsledande i att få ut energisnåla produkter som kylskåp, lysrör och värmepumpar på marknaden. Det kunde vi nyligen läsa om i Dagens Nyheter. Där stod att avdelningen för byggnader och tillhörande infrastruktur, kallad för Bygg, som har legat långt framme med att använda teknikupphandling som ett medel för effektivisering ska läggas ned. Man har arbetat med att samla flera kunders olika krav på ny teknik. Sedan har man utlyst tävlingar att ta fram produkter som motsvarar kraven. Tillverkarna har fått löfte om att kunderna ska köpa ett antal enheter av den produkt som bäst uppfyller kraven och att den vinnande produkten ska marknadsföras. Resultatet har enligt artikeln blivit, och såvitt jag har förstått av andra signaler från bl.a. Energimyndigheten, att produkter som är 20-50 % energisnålare än tidigare teknik har nått marknaden upp till sju år tidigare än vad de annars skulle ha gjort. Den här metoden har fått gehör och är numera spridd både i Europa och i USA. Internationella experter anser att teknikupphandlingarna fungerar bra och är mer kostnadseffektiva än direkta statliga stöd förutsatt att de som sköter upphandlingarna har stora kunskaper. Men nu läggs avdelningen ned. Man undrar varför. Det finns enligt alla experter fortfarande en mycket stor effektiviseringspotential. Ska vi inte arbeta för att ta vara på den potentialen? Det är ett av de förslag som vi hittar i grönboken Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning. Fru talman! Så till Vattenfall. Vattenfall har utvecklat en ny strategi för sin verksamhet. Företaget expanderar kraftigt framför allt i Tyskland och i Polen. Samtidigt har anläggningar avyttrats utomlands runtom i världen och i Sverige. Kapitalbehovet är stort. Vi kristdemokrater vill markera att vi anser att i stället för eventuellt ägartillskott bör privatisering övervägas. Vi anser att delar av Vattenfall med fördel kan privatiseras, och det ganska snart. Det finns inga svenska samhällsintressen i att Vattenfall numera koncentrerar sina affärssatsningar på bl.a. brunkolsbrytning i östra Tyskland. Vattenfall står nu inför att utplåna en liten kulturellt mycket värdefull sorbisk by. Visserligen bryter inte Vattenfall mot tysk lag om det låter maskinerna dra fram och ödelägga byn. Men för oss handlar det till mycket stor del om etik. Många av de stora svenska privata företagen som är verksamma internationellt har - tvärtemot vad Lennart Värmby anser - insett att det inte räcker med att följa lagen. De har därför utvecklat etiska och sociala principer för sitt uppträdande och för verksamheten, och de ställer också krav på underleverantörerna. Vi ser alltmer inte bara i Sverige utan runtom i hela världen att kunderna och det moderna samhället ställer krav som ibland går långt utöver lagens krav. Därför anser vi kristdemokrater att om det inte finns en etisk policy i vart och ett av de statligt ägda företagen som växer och strävar efter internationell samverkan bör regeringen visa ansvar genom att snarast i ägardirektiv kräva en sådan. Den öppenhet som vi i Sverige alltid hävdar leder vidare till att företagens etiska policy ska redovisas i årsberättelsen och i regeringens årliga redogörelse av de statligt ägda företagen på samma sätt om man nu nämner miljöarbetet, mångfalden och jämställdheten. Fru talman! Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om budgeten inom utgiftsområde 21. Vi har utvecklat vårt budgetalternativ i en särskild reservation. Vi kristdemokrater står naturligtvis bakom samtliga våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 3 som ger vår syn på riktlinjerna för energipolitiken.
Fru talman! Först ett lite lugnande besked till Inger Strömbom, som tar upp effektiviseringen och att Energimyndigheten drar ned på det arbetet - vi kan inte lägga oss i den enskilda myndighetens arbete. Hur effektiviseringen ska ske i framtiden finns definitivt med i det koncept vi i s, c och v arbetar med inför den framtida energipolitiken. Min raka fråga, som jag även försökte få fram i mitt anförande, är: Varför sällar sig Kristdemokraterna här hemma i Sverige till atomligan ihop med Folkpartiet och Moderaterna, som på sistone, såvitt jag förstår, t.o.m. har börjat tala om att bygga ut kärnkraften? Er eminente representant Anders Wijkman i Europaparlamentet är faktiskt en av de ledande och drivande inte bara vad gäller effektiviseringen av energin utan även vad gäller förnybar energi. Jag upplever ändå att Kristdemokraterna historiskt var på rätt sida för linje 3 i kärnkraftsomröstningen. Kan ni inte komma tillbaka till fadershuset och sälla er till en bred politisk majoritet och jobba konstruktivt för att åtminstone öka, där är vi i alla fall överens, andelen förnybar energi? Bara det är en enorm uppgift. 6 % är i dag är förnybar, målet är 12 % inom EU. 88 % återstår. På vägen till att öka det förnybara kan vi träta om detaljerna och kommatecknen i den övriga politiken. Är inte det ett gentilt erbjudande, Inger
Fru talman! Som Lennart Värmby säkert vet vill Kristdemokraterna naturligtvis att vi ska komma i ett läge där vi kan avveckla kärnkraften, men det handlar om för mig som svensk nationell politiker att försöka arbeta för att både näringslivet och hushållen i Sverige har en god och stabil tillgång till energi. Vi har en mycket tung elintensiv industri i Sverige. Vi måste helt enkelt se till att vi kan klara den verksamheten så att företagen kan fortsätta att utvecklas. Mycket av det svenska näringslivet är beroende av god tillgång till energi. Kan vi inte trygga energiförsörjningen kan vi inte heller, Lennart Värmby, på sikt få råd med att klara de andra samhällsuppgifter som vi verkligen har och som växer. Jag tänker på finansieringen av vård, skola och omsorg. Vi kan inte rycka undan mattan för ett endaste företag i Sverige genom att vi är idealister och tror att vi kan tänka och önska fram energi. Men, Lennart Värmby, den dag då vi kan ersätta kärnkraften med förnybar energi är jag tillsammans med Lennart Värmby beredd att snabbt avveckla kärnkraften.
Fru talman! Våra barnbarn gläder sig åt denna nya politiska allians. Det bådar gott för framtiden. Inger Strömbom talade också om Vattenfall. Vad jag inte riktigt kan förstå på den borgerliga sidan är att ni verkar tro att det finns något slags lösning i att privatisera Vattenfall helt eller delvis. Problemet förblir exakt likadant. Låt oss ta byn Horno som exempel. Innan Vattenfall blev ägare var det ett Laubagägt företag som bröt brunkol i Tyskland och som Vattenfall köpte. Det var klart sedan flera år att byn Horno skulle flytta. Även om Vattenfall inte hade köpt hade den här byn ändå fått flytta. Vi tuggar i oss, som Ola Karlsson förtjänstfullt tidigare påpekade här, en massa tysk kolkraft via de kablar och nät som förbinder energi för vår energiförsörjning. Det moraliska dilemmat förändras väl inte i grunden av att man privatiserar någonting?

I den kritiken mot Vattenfall kan jag instämma. Bara som en liten brasklapp eller en förklaring: Det är inte många månader sedan Vattenfall faktiskt de jure, de facto eller vad det heter aktivt övertog ägandet av den tyska koncernen Die Neue Kraft och som nu har börjat skapa. Då tar man självklart med sig sin ambitiösa policy även i den nya koncernen, det är min fasta förvissning.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag uppfattade allt det som Lennart försökte få med i sin replik. Men naturligtvis gör det inte för byn Horno någon direkt skillnad om Vattenfall i slutändan ägs av den svenska staten eller om det är privat. Det viktiga är att Vattenfall som företag, vilket vi har vädjat om, ska ompröva beslutet. Anledningen till att vi anser att Vattenfall kan privatiseras är att det inte längre är ett direkt svenskt nationellt intresse om det är så att företaget förlägger större delen av sin verksamhet utomlands. I det läge som Vattenfall nu är i vet vi att företaget har enorma kapitalbehov. Då är som bekant delprivatisering ett sätt att få in resurser. Det var det jag talade om.

Fru talman! Jag får i den tredje debatten för dagen ersätta vår ordinarie energitalesman som helt hastigt har blivit förhindrad. Den svenska energipolitikens mål är som bekant att på kort sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor för att främja en god ekonomisk och social utveckling i Sverige. Detta var utgångspunken för den energiöverenskommelse som ingicks 1997 mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Allt detta kan vi som är väl insatta i ämnet. Överenskommelsen omfattar två delar. Den kortsiktiga delen syftar till en ökad energieffektivisering och stöd till investeringar i ny energiproduktion. Den långsiktiga delen innebär en satsning på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik. Den kortsiktiga delen av överenskommelsen sträcker sig t.o.m. utgången av 2002 och den långsiktiga delen till utgången av 2004. Av skrivelsen En förnyad prövning av stängning av Barsebäck 2 framgår att regeringen har för avsikt att inför den fortsatta omställningen av energisystemet ta initiativ till att säkra en fortsatt bred majoritet för en långsiktig energipolitik. Från Centerpartiets sida välkomnar vi att regeringen även framdeles har för avsikt att fortsätta den omställning av energisystemet som påbörjats och som till stora delar har varit lyckosam. Det är även glädjande att regeringen avser försöka samla en bred majoritet i detta arbete. För att ett fortsatt omställningsarbete ska vara trovärdigt är det dock nödvändigt att den tidigare överenskommelsen från 1997 uppfylls. Denna överenskommelse innefattar en stängning av den andra reaktorn i Barsebäck. Centerpartiet har för avsikt att medverka till att denna överenskommelse uppfylls innan nya överenskommelser ingås. Det är således av vikt att den andra reaktorn i Barsebäck stängs innan en ny överenskommelse träder i kraft. En stängning av den andra reaktorn i Barsebäck under 2002 är möjlig ur energisynpunkt och angelägen för att inför energimarknadens aktörer understryka vikten av omställningen. Det finns även ett ansvar gentemot våra danska grannar att ge ett tydligt besked om ett en stängning av Barsebäck 2 kommer att ske under 2002. I sammanhanget yrkar jag bifall till reservation nr Det är som bekant alltid lättare att säga nej till saker och ting än att komma med nya förslag. Inför framtiden är jag övertygad om att vi måste se framåt och komma bort från de gamla låsningarna i energifrågan eller - som det myntades på en konferens där några av oss var - det är dags att vädra ut den tjugoåriga logementsluften i energidebatten. För att få långsiktiga spelregler krävs också beslutskompetens. Man kan inte få långsiktiga spelregler och kräva alternativ om man inte medverkar till att forma sådana beslut. En tänkbar väg att komma vidare i omställningsarbetet är att ge kraftindustrin huvudansvaret och tillräckligt med tid för genomförandet av kärnkraftsavvecklingen, i syfte att också få fram den nya kraftproduktion som behövs. Centerpartiets förstahandsval för omställningsarbetet är att involvera marknadsaktörerna på samma sätt som skett i Tyskland. I en sådan strategi blir statens roll att styra med hjälp av generella styrmedel för att främja förnybara energikällor och effektivare energianvändning. Denna väg skulle skapa förutsättningar för en långsiktig strategi för omställningen av energisystemet med avseende på beskattning av energi, där även kraftvärmen blir föremål för en mer rättvis beskattning. Vidare bör program för stöd till såväl långsiktigt forsknings och utvecklingsarbete som till mer kortsiktiga stöd till nyinvesteringar i elproduktion utformas. Det är dock viktigt att poängtera att det kortsiktiga stödet ska stödja den långsiktiga och antagna strategin för omställningsarbetet samt att tyngdpunkten på framtida stöd bör ligga inom forskning och utveckling. Låt mig också till slut få kommentera Vattenfalls brunkolsbrytning i Tyskland. Jag är klar över att man rent formellt inte har brutit mot tyska lagar. Men det kan inte anses som etiskt, kulturellt eller socialt ansvarstagande att utplåna en hel bygd för materiell vinning. Jag beklagar detta och yrkar bifall till reservation nr 9.

Fru talman! Folkpartiet anser att de energipolitiska riktlinjer som antogs i riksdagen 1997 skadar Sverige som industri och miljönation. Särskilt allvarligt var beslutet att genomföra den förtida avvecklingen av kärnkraften. Det innebär en kapitalförstöring som saknar motstycke och som kommer att medföra välfärdsförluster på sikt. Miljön skadas, och det blir svårare att bekämpa arbetslösheten. Resultatet har blivit att elpriserna stiger, och hela samhällets energiförsörjning hotas vid stark kyla eller vid avbrott i någon del av nätet. I skrivelsen redogörs på ett nästan desperat sätt för hur Svenska kraftnät upphandlar effekter och ingår avtal med företag att minska effektuttaget vid köldknäppar m.m. Elförbrukningen i Sverige ökar dock mer och mer. Sammantaget under år 2000 ökade elanvändningen med i snitt 2 % netto. Beräkningar från Energimyndigheten tyder också på att förbrukningen kommer att fortsätta att öka framöver. Det här gäller såväl i Sverige som i övriga Norden. Vi i Folkpartiet har en väsentligt annorlunda syn på energipolitiken än regeringen. Folkpartiet anser att en rationell energipolitik bäst främjas genom en fri handel och produktion av energi. Staten har fundamentala uppgifter att ställa upp krav beträffande säkerhet och miljö, att kontrollera att kraven uppfylls samt att främja forskning och utveckling på energiområdet som syftar till att ersätta fossilbaserad energiproduktion med förnybara energikällor och till att forskning inom energiområdet främjas. God tillgång på energi är en förutsättning för välstånd. Elektriciteten är mycket viktig, bl.a. för industrin, handeln, jordbruket, servicenäringarna och hushållen, dvs. för hela vårt samhälle. Det svenska energisystemet bör successivt ställas om till att bli ekologiskt hållbart. Men omställningen av energisystemet måste ske med hänsyn till Sveriges behov av tillväxt och ökad sysselsättning, dvs. välfärden på sikt. Kärnkraften bör utnyttjas under hela sin tekniska och ekonomiska livslängd. Vi säger därför nej till regeringens och dess stödpartiers förtida avstängning av Barsebäck, både vad gäller den första och den nu aktuella andra reaktorn. Det är i sig naturligtvis glädjande att regeringen kommit till slutsatsen att den andra reaktorn i Barsebäck inte kan stängas förrän tidigast år 2003. Men Folkpartiet kan ändå inte dela regeringens generella bedömning av när och hur reaktorer ska stängas. De ska stängas om en kompetent myndighet konstaterar att de inte längre uppfyller gällande säkerhets eller miljökrav. De energipolitiska besluten bör begränsas till att fastställa övergripande mål och vilka styrmedel som kan behövas för att nå målen. Vi motsätter oss således kraftfullt att den andra reaktorn i Barsebäck ska stängas. Beräkningar av Riksdagens utredningstjänst i samband med riksdagens beslut om stängning av reaktor 1 i Barsebäck under hösten 1999 visade att nuvärdet av statens kostnad för enbart stängningen av denna reaktor uppgår till över 8 miljarder kronor. Samhällsekonomiska kostnader i övrigt är inte beaktade. Och någon som helst redovisning av kostnader för stängning av den andra reaktorn, fru talman, finns inte. Men det här är inte bara en fråga om ekonomi. Det handlar också om miljö. Stängningen av enbart en reaktor i Barsebäck leder till att utsläppen av koldioxid ökar med 2-4 miljoner ton per år. Stängningen av den första reaktorn har lett till att denna elproduktion ersatts med produktion från smutsiga kolkraftverk i Danmark eller i Tyskland. Regeringen ger inga som helst garantier för att detta inte också blir fallet vid en stängning av Barsebäck 2. Snarare är det väl troligt att det är just så här det blir, fast värre, fru talman. Vi i Folkpartiet anser att växthusgasernas klimatpåverkan är särskilt oroande i det här fallet. Regeringen bör därför snarast tillsätta en miljökonsekvensutredning som bl.a. redovisar utfallet av ett ökat beroende av el från t.ex. danska kol och oljebaserade elproduktionsanläggningar. Svensk energipolitik tycks med den rödgröna regeringsröran vara beroende av milda vintrar och ständig lågkonjunktur med låg efterfrågan på energi. Noteras bör väl också i sammanhanget att utsläppen från den importerade elen inte bokförs som svenska utsläpp. De finns inte med i någon statistik någonstans. Inte heller bokförs de i det land som producerar den energi som man exporterar. Det tycks, fru talman, vara frågan om någon sorts utsläppens svarta hål eller en politikens Bermudatriangel där utsläpp oförklarligt försvinner ut i ett svart hål eller ett tomt intet - så praktiskt förresten. En annan fråga, fru talman, som jag måste beröra i dag är frågan om Horno och statliga Vattenfalls brunkolsbrytning i Tyskland. Vi i Folkpartiet anser att brunkolsbrytning och användning av brunkol är en verksamhet som är helt oförenlig med en ekologiskt och socialt hållbar framtidsstrategi. En stor del av brunkolsbrytningen i östra Tyskland pågår just i de områden där den sorbiska minoriteten bor. Brunkolsbrytningen innebär både en storskalig landskaps och miljöförstöring och ett hot mot hela kulturen hos den västslaviska folkgruppen sorberna. Den sorbiska byn Horno ligger, som vi hört här tidigare, mitt i det stora brunkolsfältet Jänschwalde. Den ska nu rivas för att lämna plats åt den fortsatta expansionen av brunkolsbrytningen. Vi menar att det finns flera utarbetade alternativ för att förhindra denna ödeläggelse av byn och tvångsförflyttningen av dess invånare. Trots att statliga Vattenfall i sin miljöpolicy uttalar att företagets agerande präglas av respekt för kultur, seder och värderingar i de länder där man verkar i enlighet med sin etiska grundsyn - dvs. att man bryr sig. Trots detta är det uppenbart att bolaget i den här frågan inte har tagit miljömässiga och mänskliga hänsyn. Vår uppfattning är att riksdagen ska besluta att regeringen genom ägardirektiv ska ålägga Vattenfall att leva upp till sina egna miljöetiska krav, så att den kulturminnesmärkta sorbiska byn Horno skyddas och en tvångsförflyttning av dess invånare förhindras. Vi menar också att frågan om statliga företags etiska förhållningssätt måste resas. De stora svenska privata företagen har faktiskt för längesedan insett behovet av att utveckla etiska och sociala principer i verksamheten. De ställer också i allt högre grad stora krav på underleverantörerna. De har insett att det handlar om företagets överlevnad och att det inte längre räcker att företaget har t.ex. en miljö eller jämställdhetspolicy. Om inte en etisk policy finns i vart och ett av de statliga företagen bör regeringen visa ansvar genom att snarast ge ägardirektiv och kräva en sådan. Varje företags policy bör sedan redovisas i årsberättelse. I regeringens årliga redogörelse för statligt ägda företag bör det även anges om företaget har en etisk policy på samma sätt som det i dag nämns om miljöarbete, mångfald och jämställdhet. Statliga Vattenfall står nu inför en utplåning av en liten, kulturellt mycket värdefull sorbisk by. Om byn utplånas bryter inte Vattenfall mot någon tysk lag, som vi har hört flera andra talare här i dag påpeka, men väl mot varenda moralisk regel som jag känner till. Det kanske inte var Norge som var den sista Sovjetstaten. Det kanske var ett annat land. Riv därför upp beslutet om att statliga Vattenfall skövlar i östra Tyskland! Överge brunkolen som energikälla! Redovisa de koldioxidutsläpp som förorsakas av den importerade elen. Det sker faktiskt inte i dag var sig för den el som produceras eller för den som konsumeras. Fru talman! Göran Persson sade på valnatten för tre år sedan: Vi fortsätter regera. Jodå, det betalar vi ett högt pris för i dag, både för miljön och för ekonomin men inte minst också för dem som statliga Vattenfall nu är med och tvångsförflyttar i östra Europa i dag. Det är något som vi mycket väl, Lennart Värmby, kan påverka i Sveriges riksdag. Sveriges riksdag har ett ägaransvar genom regeringen, som har sin representant i Vattenfalls styrelse. Försök inte komma undan ansvaret. Fru talman! Med några sekunders marginal vill jag också hinna beröra hur jag tycker att man agerar från Vänsterpartiet, speciellt i den här saken. Dels har man i utskottet, som Lennart Värmby redogjorde för, röstat nej till de motioner som föreslår ett stopp för denna skövling och tvångsförflyttning. Dels marknadsför man lite grann de ledamöter som jag säkert tror har ett eget, privat och genuint intresse för frågan. Det brukar kallas dubbelmoral, fru talman. Det tycker jag är tråkigt, speciellt i den här frågan.

Fru talman! Ja, vilken ända ska man börja i, Eva Flyborg? Dubbelmoral, pratar du om. Jag tycker att Folkpartiet är ett lysande exempel på en mycket vanlig politisk dubbelmoral. I oppositionsroll bryr man sig inte om det regelverks som finns i sådana här frågor. Riksdagen kan inte sätta sig i Vattenfalls styrelserum eller något statligt verks styrelserum och gå in och korrigera enskilda operativa beslut av något slag. Däremot kan man helt riktigt naturligtvis uppmana en regering att ge ägardirektiv. Det har vi också gjort. Hösten 1998 skrevs det med anledning av skrivelsen om de statliga företagen från näringsutskottet att regeringen borde skärpa sig när det gäller redovisningen av statliga företag. Den skärpningen har skett. Det är mycket bättre redovisning. Ett arbete pågår för att det också ska bli bättre ägardirektiv. Jag tror att den här byn, Horno, kommer att vara till stor hjälp som opinionsbildare i fråga om nödvändigheten av att man har miljöprogram, jämställdhetsprogram och etiska program. Undviker ansvar gör vi inte en sekund. Jag tycker tvärtom att det är ni som har en dubbelmoral som låtsas att ni kan påverka en sak som ni om ni vore i regeringsställning aldrig skulle släppa fram. Det kallar jag politiskt dubbelspel i högsta klass - eller lägsta, vilket man vill. Sedan är det en konkret fråga. Inget förnyelsebart energislag är i närheten av att kunna konkurrera prismässigt med kolkraft och andra aktuella, icke förnyelsebara energislag. Eva Flyborg talar sig varm för en marknad. Hur vill hon reglera den eftersom hon dömer ut regeringens, och därmed också vår, energipolitik under gångna år? Vi har ändå ökat 1,5 terawattimmar i fråga om förnyelsebar energi. Vi är på gång att öka ännu mer i nästa program. Vill Eva Flyborg vara om att kreativt och positiv bidra till det i stället för att gnälla över hur felaktig den förda politiken har varit och är?
Fru talman! Den här repliken tar jag hemskt gärna. Dubbelmoral är när man säger något i ena sammanhanget och sedan inte står för det i det andra. Jag tycker att det är precis det som Vänsterpartiet alltför ofta ägnar sig åt som stödparti till den nuvarande socialistiska regeringen. Det tycker jag, och det står jag för. Statliga Vattenfall står, och det vet Lennart Visst är det så, och visst kan och borde Vänsterpartiet medverka till att detta stoppas. Det är klart att vi kan göra det. Vattenfall är ju ett statligt företag, och statliga företag har vi all rätt och också skyldighet att visa upp ett ägaransvar för som gäller på papperet och inte bara i orden. Den andra frågan får Lennart Värmby nog ställa igen. Jag hann inte riktigt med den. Jag beklagar.
Fru talman! Då tar vi sista varvet. Jag är fullt införstådd med problematiken, regelverket och det. Jag är inte jurist på något sätt, men man lägger sig inte i ett enskilt handhavande. När ministrar gör det kallas det för ministerstyre, och konstitutionsutskottet och andra är väldigt intresserade av att komma på en minister, eller kanske för den delen riksdagen, med fingrarna i syltburken. Behovet av ägardirektiv, etisk policy och sådant gäller däremot alla företag. Ni skriver i er reservation att de privata skulle vara något slags föregångare tvärsöver. Det finns enskilda privata företag som har påbörjat ett mycket förtjänstfullt arbete. Det är naturligtvis en utmaning för statligt ägda företag att anamma den utmaningen och vara ännu mer i framkant så vi kan vara stolta ägare och de anställda kan vara stolta över sina företag. Jag ska också ta upp en annan fråga. Eva Flyborg svarade nämligen inte på det här med att öka andelen förnyelsebart. Hur gör Folkpartiet där eftersom den förda politiken är så bedrövlig och misslyckad? Hur vill ni öka andelen? Ni behöver inte avskaffa ett enda kärnkraftverk. Ni behöver inte lägga ned ett enda brunkolseldat kraftverk. Men hur gör Folkpartiet för att öka andelen förnyelsebart? Och om nu varje energislag ska bära sina miljökostnader och annat, varför är då Folkpartiet emot det som vi röstade om här, att vi utökade atomansvaret, säkerhetskravet? Den risken har inte blivit mindre efter den 11 september. Det är begränsat till 3,3 miljarder i Sverige, och så skyller man på diverse internationella överenskommelser. Det finns länder som ligger högre. Kärnkraften är ju inte säker. Jag undrar vad Eva Flyborg och Folkpartiet säger den dag det smäller någonstans. Vi får väl hoppas att det smäller så långt borta som möjligt från Sveriges gränser - hur är moralen där för att prata klarspråk? Dubbelmoralen är det ni som ägnar er åt och inte vi.
Fru talman! Jag hoppas att det blir jag som får sista ordet. Ja just det, Lennart Värmby. De privata företagen är tvingade att anpassa sig på grund av bl.a. marknadens krav men också, tror jag, på grund av egen övertygelse om vad som är rätt väg att gå. Där har inte den statliga företagssektorn samma krav på sig. Just detta sade jag för kanske en timme sedan när det gällde näringsutskottets betänkande 1, tror jag att det var, där vi behandlade hela näringslivet. Sedan skulle jag bara vilja säga en sak. Oftast är det väl så att anfall är bästa försvar, Lennart Värmby, men kom inte och prata med mig om förnyelsebara energikällor så länge Vänsterpartiet medverkar till att statliga Vattenfall bryter brunkol och tvångsförflyttar människor i östra Tyskland. Det hör inte ens till samma division, tycker jag.
Fru talman! Jag vill bara ha ett förtydligande. Jag tror inte att Folkpartiet är teknikfientligt, men inget annat parti har i budgeten yrkat avslag på samtliga insatser för att få fram alternativ. Man har tagit bort åtgärder för att minska elanvändningen och för att investera i elproduktion från förnyelsebara energikällor. Man har tagit bort åtgärder för effektivare energianvändning. Det är energiforskningen. Det är energiteknikstöd och introduktion av ny energiteknik. Hur ska man då nå målet att få fram alternativ till kärnkraften? Man tar i princip bort över 1 miljon kronor till dessa ändamål.
Fru talman! Jag tror nog att Åke Sandström vet ungefär vad jag kommer att svara. Vi i Folkpartiet tror att kärnkraften är en energiproduktionskälla som kommer att hänga med åtskilliga år i framtiden. De investeringsprogram som vi har sett inom energiområdet nu och sedan några år tillbaka har inte alls givit den effekten som vi trodde att de skulle ge, inte ens en bråkdel av vad de skulle kunna ge. Vi tror att vi måste ta ett nytt samlat grepp över hela energiforskningssfären. I avvaktan på det har vi inte lagt fram några särskilda förslag ytterligare på detta område.
Fru talman! Jag måste få rätta mig själv. Det är ju 1 miljard som har tagits bort genom att samtliga områden är raderade. Det sagda innebär då att Folkpartiet är berett att försöka ansluta sig till en bredare överenskommelse kring energipolitiken framöver, vilket jag skissade på som framtidsmöjlighet.
Fru talman! Folkpartiet har en stolt tradition att alltid vara öppet för goda förslag. Med den sammansättning som denna arbetsgrupp har tror jag tyvärr inte att vi kommer att komma i närheten av den fria elproduktion som vi vill stå för, där staten garanterar miljömässigheten och säkerheten. Men kom igen med förslag, så ska vi i vanlig god ordning kika på dem.

Fru talman! Jag anser att energisystemet måste genomgå en total omställning till en elproduktion med förnybara energislag och en slutgiltig avveckling av kärnkraften år 2010. Detta år bör återinföras som slutår för kärnkraftsavvecklingen. Under de närmaste fem åren bör minst tre kärnkraftsreaktorer stängas, samtidigt som koldioxidutsläppen från energisektorn minskar. Den svenska energipolitikens mål ska vara att inom ramen för en bärkraftig utveckling på kort och lång sikt skapa förutsättningar för att förse landet med förnybar energi på ett sätt som medför att näringslivet ges konkurrenskraftiga villkor och hushållen får rimliga totalkostnader. Varje energislag ska långsiktigt bära sina egna samhällsekonomiska kostnader, även risk och miljökostnader. Marknadsekonomiska styrmedel ska utnyttjas för huvuddelen av kärnkraftsavvecklingen. Principen ska vara att alla energislag betalar sina fulla kostnader. Kärnkraften ska påföras kostnader för risker när det gäller reaktorolyckor och för den miljöpåverkan som finns i olika delar av kärnbränslekedjan. Kärnkraftsproducenterna ska betala sina egna riskkostnader. Produktionsskatten på elektricitet från kärnkraften bör höjas så att kärnkraften betalar kostnaderna på både kort och långsiktiga miljöeffekter. Dock anser jag inte att all energi för kärnkraftsavvecklingen måste ersättas fullt ut. En hel del energi ska komma från minskad elanvändning genom konvertering från eluppvärmning, effektivisering och en utbyggnad av ny elproduktion med förnybara energislag. Dessutom är risken för terrordåd mot kärnkraftverk ett hot som måste tas på största allvar. Det förstärker argumenten för en omedelbar avveckling av kärnkraften. Risken för attacker mot kärnkraftsanläggningar i tättbefolkade områden kan inte längre avfärdas som osannolika. Jag anser därför att de villkor som regeringen har satt när det gäller avvecklingen av Barsebäck ska upphävas. Elmarknaden ser annorlunda ut nu än den gjorde 1977 när villkoren sattes, och det är inte rimligt att hålla fast vid dessa villkor nu. Jag har två synpunkter på detta. Den första gäller effektbalansen. Det är faktiskt ett marknads och kontraktsproblem. Det är en fråga om leveranssäkerhet som man mycket väl kan lägga på de företag som säljer och producerar kraft. Den andra gäller att en rad kraftfulla åtgärder måste vidtas för att motverka miljö och klimatproblemen vid en stängning. Det är nödvändigt att effektivisera och minska elförbrukningen liksom att ställa om till förnybara och mer miljövänliga sätt att framställa elektricitet. Jag anser också att den redovisning som regeringen ska förelägga riksdagen 2003, om inte Barsebäck är avvecklat innan dess, också ska innehålla analyser av miljökonsekvenserna, bl.a. effekterna av uranbrytning i de länder där den sker. Detta är något som man tenderar att inte se när man betraktar miljökostnaderna. Sedan är det naturligtvis så att Malmö och Köpenhamn ligger nära Barsebäck, och risken för terrorangrepp har visat att denna fråga har blivit ännu allvarligare än vad vi kanske tidigare har trott. Så till frågan Horno. Jag tänker inte uppehålla mig så mycket vid den, eftersom Ewa Larsson har engagerat sig mycket i frågan och kommer att tala om det om en stund. Men att ett statligt bolag ägnar sig åt, enligt min mening, oetiska affärsmetoder och förflyttar en folkgrupp för att få fram brunkol tycker jag är förskräckligt, och det kan vara nog sagt med det.
Fru talman! Ibland går det lite för snabbt. Jag glömde att avsluta mitt anförande med att yrka bifall till reservation 9, vilket jag härmed gör.

Fru talman! Vi behandlar näringsutskottets betänkande NU3 utgiftsområde 21 Energi samt skrivelsen om stängningen av Barsebäck 2. Jag ska börja med att kommentera vårt ställningstagande då det gäller utgiftsområde 21 Energi, och jag kommer senare under mitt anförande att kommentera stängningen av Barsebäck 2. Samtidigt kan jag till Ola Karlsson säga att av de frågeställningar som han tog upp i sitt anförande så kommer jag med all sannolikhet med mitt anförande att besvara en del av hans frågor. I juni 1997 beslutade riksdagen att den svenska energipolitiken skulle ha följande övergripande mål: För det första att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor för att främja en god ekonomisk och social utveckling i Sverige. För det andra att skapa villkor för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. För det tredje att bidra till ett breddat energi-, miljö och klimatsamarbete i Östersjöregionen. Energipolitiken omfattar tre verksamhetsområden, nämligen elmarknadspolitik, övrig energimarknadspolitik och politik för ett uthålligt energisystem. Dessa tre områden är viktiga för en väl fungerande och hållbar energipolitik i vårt land. De som ska genomföra detta efter beslut i riksdagen är främst Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät, som har ansvaret för att genomföra åtgärder inom energipolitiken som vi beslutar i Sveriges riksdag. Vårt mål för elmarknadspolitiken är en effektiv elmarknad som genererar en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Regeringen har i budgetpropositionen redovisat fem resultatindikatorer för utvecklingen på elmarknaden. Dessa indikatorer är prisutvecklingen på den nordiska elbörsen, elpriser till elkunderna, nättariffer, antal ärenden vid tillsynsmyndigheten samt effekt och elbalansen. Regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska analysera konkurrensen och prissättningen på elmarknaden. Denne särskilde utredare är generaltulldirektör Kjell Jansson. Han skulle redovisa detta den 1 december. Han har lämnat ett delbetänkande då, och han har fått ytterligare förlängning för sitt arbete och kommer att redovisa det senast den 15 januari 2002. Jag ska ta upp målen för övrig energimarknadspolitik. Målet för naturgasmarknaden är att vidareutveckla gasmarknadsreformen så att en effektiv naturgasmarknad med konkurrens kan vidareutvecklas. Då det gäller värmemarknaden är målet att stimulera till ökad konkurrens och effektivitet. Som resultatindikator på detta område använder regeringen pris och konkurrensutvecklingen på naturgas och värmemarknaden. Det är glädjande att flera av riksdagens partier tycker att det är viktigt att vidareutveckla naturgasen i Sverige. Då vi här i riksdagen debatterade frågan om hur vi ska använda naturgasen i Sverige var det endast Centerpartiet, Vänsterpartiet och vi socialdemokrater som tyckte att naturgas ska användas i vårt energisystem. Vi välkomnar att fler partier tycker som vi i denna fråga - just nu. Då det gäller målet för ett uthålligt energisystem ligger det energipolitiska program från år 1997 fast som denna riksdag har beslutat om. Då det gäller de energipolitiska åtgärderna på kort sikt och den del av programmet som avser kompensation för bortfallet av elproduktion från den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck återkommer jag lite senare. Då det gäller långsiktigheten i det uthålliga energisystemet är detta den del av programmet som innebär en långsiktig satsning på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik under perioden 1998-2004. Målet är att under de närmaste 10-15 åren kraftigt öka el och värmeproduktionen från förnybara energikällor, utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering och bidra till att utveckla ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt energisystem. Vårt mål för energiforskningen är att bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens på energiområdet inom universiteten, högskolorna och näringslivet i enlighet med vårt energipolitiska beslut 1997. Energiforskningen ska också bidra till ett breddat energi-, miljö och klimatsamarbete i Östersjöregionen. Utskottets majoritet vill, vad gäller bedömningen av mål som satts upp för de tre verksamhetsområdena och de resultatindikatorer som används för att informera om måluppfyllelsen, anföra följande: Inom elmarknadspolitiken pågår utredningsarbeten som gör det svårt att i dag bedöma måluppfyllelsen. Konkurrenssituationen och prissättningen på elmarknaden är för närvarande föremål för analys. Vidare har Energimyndigheten fått i uppdrag att utveckla resultatoch effektivitetsmåttet när det gäller tillsynen av nätverksamheten och utvecklingen av energimarknaderna. Även behovet av att utveckla marknadsbaserade instrument för att hantera effektknappheten betonas från regeringens sida. I samtliga dessa fall handlar det om åtgärder för att utveckla en effektiv elmarknad - nyckelord i målformuleringen på området - vilket indikerar att detta mål ännu inte har nåtts. Fru talman! De resultatindikatorer som används inom det övriga energimarknadspolitiska området är pris och konkurrensutveckling på naturgas och värmemarknaden. Med hjälp av dessa indikatorer ska måluppfyllelsen, i form av ökad konkurrens och effektivitet på naturgas och värmemarknaden, bedömas. I nuläget måste dessa indikatorer bedömas vara grova. Då det gäller målet för en politik för ett uthålligt energisystem bedömer utskottets majoritet att de resultatindikatorer som används för att mäta effekten är relevanta i fråga om att åstadkomma en minskad elanvändning. Målet är satt till 1 TWh. Hittills uppgår besparingen till 0,5 TWh. Majoriteten i utskottet kan konstatera att ett stort antal forsknings och utvecklingsprojekt är i gång och att även nivån avseende näringslivets deltagare kan anses vara tillfredsställande. I likhet med tidigare års behandling av energipolitiken vill de borgerliga partierna, med Moderata samlingspartiet i spetsen, sälja ut Vattenfall. De anser att Vattenfall bör privatiseras och börsintroduceras. Majoriteten i utskottet vill framhålla att Vattenfall är en viktig nationell resurs på energiområdet, inte minst i arbetet med omställningen av vårt energisystem. Vattenfall ska förbli i statlig ägo och vara ett verktyg i omställningen. Fru talman! Jag ska nu kommentera skrivelsen om stängningen av Barsebäck 2. Enligt de energipolitiska riklinjer som beslutades av riksdagen 1997 ska andra reaktorn i Barsebäck stängas av före den 1 juli 2001. Ett villkor för stängningen är att bortfallet av elproduktionen kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och genom minskad användning av el. Riksdagen beslutade att riksdagen ska ges möjlighet att bedöma om villkoren för stängningen är uppfyllda. Regeringen har i en skrivelse från föregående år redovisat att villkoren inte var uppfyllda och att man ska återkomma i samband med att budgeten för 2002 ska fastställas. Regeringen har i den nu aktuella skrivelse som vi ska ta ställning till redovisat att de villkor som är uppställda i energiuppgörelsen och som riksdagen beslutade om 1997 inte var uppfyllda. Utskottets majoritet anser att villkoren inte är uppfyllda och att regeringen ska återkomma med en ny prövning beträffande villkoren senast år 2003. Då det gäller årtal och villkorens uppfyllande har Vänsterpartiet och Centerpartiet en annan uppfattning. Vänsterpartiet anser att villkoren är uppfyllda och vill stänga Barsebäck 2 per den 1 juli 2002. Centerpartiet anser att Barsebäck 2 kan stängas under år Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till näringsutskottets förslag i betänkande 2001/02:NU3, Allra sist: Jag har inte kommenterat byn Horno och Vattenfalls brunkolsbrytning utan hänvisar där till vad utskottet skriver i betänkandet.